Fru talman! Till att börja med vill jag understryka att det inte är fråga om ett gemensamt europeiskt ansvar. Tvärtom är det mycket viktigt att detta ingår i varje lands nationella politik. Sverige och enbart Sverige bestämmer om det svenska kärnkraftsavfallet. Man kan därvid inte heller tvinga något annat land att ta emot kärnkraftsavfall. Frågan är, som Roland Larsson påpekade, fortfarande inte löst. Det brådskar i och för sig inte, det viktigaste är att man får fram en bra metod. Oavsett vad vi anser om kärnkraftens fortsatta drift måste vi vara överens om att det gäller att hitta ett system för det kärnkraftsavfall som vi redan har. Principen är den att det är kärnkraftsföretagen som skall ta fram och bekosta utredningar och förslag och ge staten ett ordentligt underlag med ett antal alternativ. Regeringen skall i den här processen stå oberoende för att efter att ha fått ett ordentligt underlag kunna fastställa det mest lämpliga alternativet. Undersökningar och forskningsprogram pågår alltså fortfarande. Vi i regeringen binder oss inte för något alternativ förrän vi har fått frågan för avgörande.
Fru talman! Om det alternativ som nu är huvudspåret när det gäller kärnkraftsavfallet, att borra för att få ned avfallet i berggrunden på 500 meters djup, skulle visa sig vara behäftat med så pass stora problem att man under vår generation inte kommer att kunna lösa problemet, är då miljöministern beredd att överlåta problemet till kommande generationer? Vad finns det för annat alternativ som i dag studeras, om det här alternativet inte håller? Miljöministern satsar på ett enda kort i den här frågan. Håller det inte ända fram, finns det inget annat alternativ. Därför är min fråga mycket berättigad: Vad har regeringen för strategi för att hantera det här problemet? Jag menar då inte att regeringen skall anvisa en lösning, för det är kärnkraftsindustrin uppgift, utan en strategi för hur en sådan lösning skall tas fram om det som nu studeras inte håller.

Fru talman! Det är industrin som har ett ansvar att ta fram förslag, men industrin skall också ta fram olika alternativ. Regeringen har ännu inte ställt sig bakom något alternativ eller någon huvudstrategi för hur avfallet skall hanteras. SKB har ansvaret för att ta fram ett antal förslag, däribland också förslag till alternativ till att förvara avfallet i bergrum. I dag pågår också ett forsknings och utvecklingsarbete där man tittar på olika internationella lösningar och på vad det finns för andra forskningsprogram eller internationella försök på andra områden. Jag tror att ett gemensamt bekymmer för partierna är hur vi skall få fram lämpliga metoder för framtiden, så att vi inte skjuter över frågan till våra barn eller barnbarn. Men regeringen bör inte i det här läget låsa sig för någon strategi eller säga att den ena eller den andra metoden är vare sig önskvärd eller utesluten.
Fru talman! En kort fråga: Kan miljöministern ange ett enda alternativ till det berggrundsförvar som nu studeras?
Fru talman! Jag har precis försökt förklara för Roland Larsson att regeringen inte kan och bör lägga sig i lämpliga alternativ i det här skedet. Vi bör vara fristående till dess frågan ligger under regeringens prövning.
Närvaron i kammaren är lika oursäktligt usel nu som tidigare i dag. Jag vill rikta en uppmaning till ledamöterna i partigrupperna att se till att närvaron här i kammaren blir bättre när vi har viktiga debatter som nu.

Fru talman! Konsumentpolitikens mål och inriktning är för oss moderater att främja konsumenternas intresse som aktörer på marknaden och som brukare av varor och tjänster. Vi anser att politiken skall utformas så att den skapar förutsättningar för den enskilde som konsument att nyttja sina möjligheter och resurser i enlighet med egna önskemål. Vi motsätter oss den socialdemokratiska överförmyndarattityden och anser att statens och kommunernas roller bör omfatta endast sådana konsumentpolitiska åtgärder som inte kan utföras bättre av andra aktörer. Det är nämligen den enskilde som är bäst lämpad att fatta beslut i den egna livssituationen. Politiska beslut skall ge konsumenten rättsligt och ekonomiskt skydd samt skydd för hälsa, säkerhet, pris och kvalitet. Politiken skall också främja konsumentens intresse av en från miljösynpunkt långsiktigt hållbar utveckling. I en marknadsekonomi fattas de ekonomiska besluten av dem som är direkt berörda. Produkter och tjänster som svarar mot konsumenternas krav på kvalitet och pris efterfrågas. Marknadsekonomin ger konsumenterna makt att välja och att välja bort. I en marknadsekonomi sker en ständig utveckling och förändring som syftar till att bättre tillfredsställa konsumenterna. Den konkurrensutsatta sektorn måste öka och den privata näringsverksamheten få möjligheter att verka inom fler områden. Konkurrens är den bästa garantin för att konsumenten skall få så bra varor och tjänster som möjligt till rimliga priser. Det är också av avgörande betydelse för den internationella konkurrenskraften hos svenskt näringsliv att konkurrensen upprätthålls på hemmamarknaden. Många gånger är konsumentens ställning svagare vid en tvist med en offentlig producent av tjänster och service än med ett företag. En bättre information om den offentliga sektorns service och övriga utbud skulle underlätta för människor att både hävda sin rätt och utnyttja den service som finns. Förväntningarna vid vårt EU-inträde var stora. Konkurrensen skulle öka och priserna på framför allt livsmedel skulle sjunka. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser därvidlag, men klart är att det finns behov av att kontinuerligt följa upp hur priser, kvalitet, säkerhet och konkurrens utvecklas. Konkurrensverket och andra har gjort sådana uppföljningar. Om jag har förstått det rätt planerar regeringen att på något sätt göra sådana uppföljningar kontinuerligt. Får sådana undersökningar även publicitet främst i medierna, kommer det att stimulera till en ökad debatt och medvetenhet hos konsumenterna. Det kommer säkert också att bidra till en ökad konkurrens. Ur konsumentperspektiv är det också angeläget att man analyserar hur EU:s jordbrukspolitik, CAP, påverkar livsmedelsproduktion och livsmedelspriser. Andra prioriterade frågor för oss moderater inom EU är kravet på en fullständig innehållsdeklaration för livsmedel och ett eventuellt europeiskt förbud mot När det gäller produktsäkerheten är EU:s skaderapporteringssystem en mycket värdefull kunskapskälla. Vi arbetar för att systemet skall få permanent status inom EU. Systemet innebär att sjukhus lämnar information om varor som varit inblandade i olyckor i hemmen och under fritid. Informationen sammanställs och åtgärder vidtas. Svenska sjukhus bör anslutas till detta system och bidra till att produktsäkerheten ökar. Det har under detta år visat sig vid bl.a. Konsumentverkets kontroller att det finns stora brister när det gäller säkerhet och uppfyllandet av de krav som gäller för leksaker. Enskilda, organisationer och näringsliv bör i ökad omfattning uppmuntras att engagera sig i konsumentfrågor. De offentligt subventionerade institutionerna försvårar förutsättningarna för privata engagemang. För att konsumentsammanslutningar, andra organisationer och intresseorganisationer skall kunna växa och ta på sig större uppgifter är det nödvändigt att minimera det offentliga intresset. Olika myndigheter och departement bör underlätta för svenska konsumentorganisationer att få inflytande inom EU genom att informera och ge kunskaper om sina verksamheter.

Fru talman! Nu blir det allt vanligare att man lyfter fram offerproblematiken. Det handlar väl främst om brottsoffer, och ibland handlar det om myndighetsoffer och medieoffer. Nu inställer sig frågan: Finns det offer även på konsumentområdet, och är det i så fall konsumenten eller kanske rent av företagaren som är offer? Inom konsumentpolitiken demonstreras två diametralt motsatta grunduppfattningar. Det är planekonomi kontra marknadsekonomi. Det planekonomiska synsättet har företagaren som bov och konsumenten som offer. Därför krävs det styrning, regleringar och kontroller, och helst borde väl alla vara Konsummedlemmar och bara köpa blåvita varor. Ett marknadsekonomiskt synsätt innebär att vi alla är kunder, från vaggan till graven. Släpp därför företagaren loss. Det är bäst. Privatisering och köp-säljsystem är patentmedicinen. Naturligtvis är dessa bilder övertydliga. Men de framkallas lätt på näthinnan genom tvekampen mellan socialdemokrater och moderater. Fru talman! En modern konsumentpolitik har en liberal utgångspunkt med Adam Smith som rättesnöre. Hans berömda uttalande är alltjämt gällande: "Konsumtion är meningen med all produktion." Eller för att tala som Nalle Puh: "Meningen med bin är att göra håning och meningen med håning är att jag ska äta upp den." Adam Smith fastslår bestämt: "Producenternas intressen bör tillgodoses endast i den mån det är nödvändigt för att främja konsumenternas intressen." Liberalismen hyser tilltro till konsumenten. Konsumenten är inget hjälplöst offer. Vår grundbult är att människor är kapabla och själva bäst känner sina unika behov och önskemål. Därför är individen värd att kraftfullt satsa på i alla olika roller inklusive i sin konsumentroll. Det handlar om upplysning, utbildning och information, men också om medborgarservice. Särskilt angeläget är det med hushållsekonomisk budgetrådgivning, eftersom privatekonomin blir allt viktigare i takt med en krympande hushållskassa. Vårt mål är glasklart: Folkpartiet vill ha kunniga och kräsna konsumenter som väljer prisvärt och ratar dåliga varor och tjänster. Härigenom styr alltså konsumenten ytterst produktionen, och då i rätt riktning. Hårda krav måste ställas på marknaden. Konkurrensen skall vara fri och rättvis. Alla konkurrensbegränsningar måste stoppas, alltså monopol, kartellbildningar, kommunala bolag och annat otyg. Självklart gäller att man skall kräva ett ansvar av företagen för producerade varor och tjänster. De måste självklart vara förenliga med hälsa, säkerhet, energi och miljö. Men krav måste också ställas på den offentliga sektorn. Det handlar ju faktiskt ofta om vår viktiga sociala välfärd. Konsumentens ställning är faktiskt svagare i den offentliga sektorn än i den privata. Därför måste man uppmuntra privata alternativ. Mångfald ger valfrihet, vilket skärper konkurrensen och förbättrar tjänsten. Dessutom måste det medborgerliga konsumentinflytandet stärkas. Det är lättare att säga än att göra. Jag är medveten om det. Men det går inte att kommendera fram. Vårt förslag har framlagts i riksdagen, och vi vill ha medborgarkontrakt med medborgarkontor som garanterar en god medborgarservice även på konsumentområdet. Fru talman! Nu är det dags för EU-satsningar. Fri internationell handel förstärker konkurrensen till konsumentens fördel. Vårt EU-medlemskap gynnar konsumenten genom konkurrensregler, förbud mot monopol och karteller. Det finns en särskild artikel om konsumentskydd som tillfördes genom det s.k. Maastrichtfördraget. Allt detta har föranlett många viktiga nya rättsakter eller lagar. Nu gäller det att fullt ut och aktivt utnyttja medlemskapet. Det kräver en målmedveten satsning inom EU med aktivt arbete för en hög konsumentskyddsnivå. Aktuella prioriteringar kan vara bättre märkning av produkter och tjänster och starkare rättsskydd på nya områden. Fru talman! Låt mig avslutningsvis säga att konsumenten skall vara en centralfigur på marknaden. Låt oss gemensamt arbeta för att detta skall bli vardagens verklighet.

Fru talman! Efter att ha lyssnat på dagens EU debatt, känner jag ett visst behov av att lätta något på den dimma som lägrat sig över hela debatten. Jag tror att vi måste slå fast följande: Det finns faktiskt inget politiskt parti i denna riksdag som kräver att Sverige skall lämna EU. Det finns de som kräver folkomröstningar om EU:s framtida utveckling. Det finns de som kräver att EU skall förses med en formell utträdesparagraf. Det finns de som vill ha så mycket mellanstatlighet som möjligt och så litet union som möjligt. Men, återigen, det finns ingen - vilket inte var alldeles lätt att lägga märke till i EU valrörelsen - som kräver att vi skall lämna EU. Det är inte så konstigt, därför att det är ett krav som har mycket litet av realism. Det är naturligtvis också därför som Marianne Samuelsson från Miljöpartiet i förra veckans partiledardebatt också medgav att Miljöpartiet icke kräver en folkomröstning som skulle handla om ett utträde ur EU. Det är därför som den nyvalde parlamentarikern i EU-parlamentet och som representerar Vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt, när han kommer ned till Strasbourg deklarerar att det för hans del handlar om att påverka EU för att det skall bli mer samarbete och mindre av union, dock icke ett svenskt utträde. Jag tillhörde dem som länge verkade för att Sverige inte skulle bli medlem i EU. Men det finns ingen ångervecka. Sverige är nu medlem av EU, och då handlar det om att göra det absolut bästa av situationen med respekt för folkomröstningsresultatet. Jag tror att det är viktigt att ha denna grund för allt vi gör politiskt. Själv har jag klargjort uppgiften som är hela regeringens uppgift. Nu handlar det om att hävda svenska intressen i EU och att kämpa mot att EU utvecklas till en överstatlig koloss. Detta skall vi naturligtvis göra på ett övergripande plan men också i varje enskild sakfråga. Vi skall inte skapa överdrivna förväntningar. Men vi skall inte heller undervärdera våra möjligheter att påverka inom EU. Därmed är jag framme vid det som är ett av mina egna ansvarsområden som civilminister, nämligen konsumentpolitiken. Redan EES-avtalet satte egentligen konsumentpolitiken i centrum på ett helt nytt sätt. I och EU-medlemskapet blev det än tydligare. Det som man genom den inre marknaden borde kunna förvänta sig åtminstone teoretiskt är ett ökat utbud av varor och tjänster, ökad konkurrens och prispress. Men vi vet att teori och praktik inte alltid är samma sak. Utan ett konsumenttryck och utan en aktiv konsumentpolitik riskerar hela det inre marknadsprojektet att bli något som går stora grupper av medborgare förbi. Det riskerar att bli enbart ett producentprojekt, ett marknadsprojekt. Om man som Eva Björne, moderat riksdagsledamot som talade nyss, talar för enbart marknadsekonomins lov, om man sjunger marknadsekonomins höga visa, då kanske det inte är ett så stort problem. Men för den regering som jag representerar är detta kolossalt viktigt. Vi ser fördelarna med ett EU-medlemskap, men vi ser också de klara avigsidorna. Risken för att dåliga och farliga varor kommer till Sverige ökar med gränslösheten. Det blir svårare för konsumenterna att överblicka vilka varor och tjänster som finns, vilken kvalitet de har och vad de kostar. Det blir en betydligt tuffare och mer intensiv reklam, som inte alltid underlättar men i stället kan försvåra konsumenternas val. Det blir svårare med reklamationer när man köper av ett företag i utlandet osv. Den här utvecklingen leder till ett ökat behov av konsumentpolitiska insatser - självfallet också från aktiva konsumenter, men vad kan en ensam konsument göra, Bengt Harding Olson och andra, om han inte känner att han bakom sig har ett samhälle som tycker att konsumentpolitik är viktig? Man behöver faktiskt inte luta sig mot Adam Smith, utan det finns också andra. Det kan vara så att både samhällsinsatserna och den aktiva konsumenten behövs. Det här avspeglar sig i den senaste regeringsförklaringen. Vår inställning är den att konsumentpolitiken är viktigare än någonsin just efter inträdet i EU. Det avspeglar sig i att vi i två regeringsförklaringar efter varandra har tagit upp de konsumentpolitiska frågorna, och det var mycket länge sedan det skedde sist. I och med att vårt land är medlem i EU förfogar vi inte oinskränkt över vilka konsumentskyddsregler som skall gälla. Vi blir åtminstone till en del beroende av EU:s konsumentpolitik. Man kan här bara konstatera att svensk konsumentpolitik har längre tradition och är betydligt mer heltäckande än EU:s och att det är en förstahandsuppgift för regeringen att se till att de regler som vi har i Sverige till skydd för konsumenterna inte försämras och försvagas. Hur har det då gått? Vi har haft en kort tid på oss. Vi har först måst ägna oss åt redskapen, helt enkelt åt att markera att vi anser att konsumenterna måste få en starkare ställning. Inför regeringskonferensen kommer vi att försöka få till stånd förändringar i Romfördraget, det grundläggande fördraget, vilka stärker konsumenternas ställning. Vi har verkat för att konsumentministrarna skall få mer att säga till om. Det finns i dag närings eller marknadsministrar som skall kämpa för konsumenternas krav, och däri ligger förstås en inbyggd konflikt. Det har skapats ett nytt direktorat inom ministerrådet, som jobbar bl.a. med konsumentfrågor. En svenska, Kerstin Niblaeus, är generaldirektör för denna nya enhet. I sak har vi kämpat t.ex. för barnsäkerhetsfrågorna, för en del prisfrågor, för innehållsdeklarationsfrågor och för frågor som rör finansiella tjänster. Jämförpriserna är ett mycket bra exempel på vad man faktiskt kan åstadkomma. Det första ministerrådsmöte som jag deltog vid under förra hösten visade att jämförpriserna var på väg åt alldeles fel håll, sett ur svenskt perspektiv. Genom en undantagsregel om standardiserade förpackningar skulle jämförpriserna på en del varuprodukter i praktiken helt enkelt försvinna. Vi agerade på den punkten redan från början mycket hårt. Vi har varit framgångsrika, och även om det formella beslutet i EU ännu inte är fattat, kan man säga att vi har räddat kvar jämförpriserna genom att vi har diskuterat oss samman med andra länder som vi har kunnat övertyga. När det gäller ett annat exempel på sådant som vi kommer att jobba med inom konsumentpolitiken under det närmaste året riskerar vi ett bakslag, men vi anser att frågan i sig är så viktig att vi ändå kommer att engagera oss. Det handlar om TV-reklam direkt riktad till barn. Vi är mycket ensamma i vår uppfattning att barn icke skall tvingas ta emot reklam riktad direkt till dem. Lobbyisterna i Bryssel när det gäller den här typen av frågor är kolossalt duktiga, och vi kommer att ha svårt att få gehör för våra synpunkter. Likväl är detta en så oerhört viktig svensk fråga att vi kommer att försöka ta striden. Vi kommer inte att ge oss utan kommer att mana på. Så måste vi arbeta när det gäller konsumentpolitik i Bryssel. Jag återkommer senare med fler detaljer.
Fru talman! Civilministern är tydligen en klar motståndare till marknadspolitik. Det har dock visat sig att den fria konkurrensen och marknadspolitiken driver utvecklingen framåt. Låt mig ta ett exempel på vilka krav konsumenter kan ställa och hur marknaden kan reagera, nämligen skogsindustrin och det klorfria papperet. Nu kan man ange som en konkurrensfördel att man går ut med en vara som bygger på ett kvalitets och miljömedvetande. Medvetna och kunniga konsumenter som kan verka ute på marknaden och jämföra olika varor gör bättre val än de som ställs under förmyndare och som inte har några val när det gäller olika varor. Vårt samhälle blir ju mer och mer komplicerat. De varor och tjänster som erbjuds blir alltmer sammansatta. Det innebär att man måste utbilda oss som konsumenter. Vi måste få mer av kunskaper.
Fru talman! Jag tror att Eva Björne och jag har diametralt motsatta grundvärderingar när det gäller konsumentpolitiken. Det som hon kallar förmynderi menar jag är ett sätt för samhället att visa att konsumentfrågor är så viktiga att man bör engagera sig gemensamt för att driva en konsumentpolitik. Det utesluter inte på något vis ett engagemang från enskilda konsumenter, men vad kan en enskild konsument göra mot Volvo? Kolossalt litet. Vad kan en enskild konsument göra mot en handelskedja? Kolossalt litet. Det är konsumenter tillsammans och konsumenter stödda av ett samhällsengagemang som kan göra storverk. Aktionerna när det gäller papper och t.ex. konsumentbojkotten av franska viner har i och för sig varit spontana, men visst har de gjorts av konsumenter i förening. Att regeringen och jag själv ser mycket positivt på frivilligorganisationer framgick bl.a. av budgetpropositionen, där vi anslog särskilda medel just för att frivilligorganisationerna skall kunna få en viss hjälp.
Fru talman! Det är klart att en konsument i de allra flesta fall gör egna val. När man går in i en butik och väljer kläder, mat, bil e.d. är det egna valet som det handlar om, och då gäller det att ha en hel del olika varor att välja mellan för att kunna göra ett så bra val som möjligt och gärna också att ha kunskaper för att göra detta val. Däremot har civilministern rätt i att när man skall agera mot stora organisationer, mot en kommun, mot ett kommunalt bolag eller något sådant räcker det inte att komma ensam, utan då måste man gå fram tillsammans med andra. Det var därför positivt att höra att civilministern stödjer de frivilliga organisationerna, inte bara de etablerade offentliga organisationerna. Med jag skulle gärna se att de medel som utbetalas fördelades ungefär lika mellan de här organisationerna, och att de offentliga organisationerna inte ställs i en klass för sig och får betydligt mer medel än de andra. Det ger orättvisa förutsättningar när det gäller att arbeta med konsumentfrågor.
Fru talman! Jag vet inte vad Eva Björne menar med "offentliga organisationer". Kanske menar hon Konsumentverket. Det skulle inte förvåna mig. Det som präglade den förra regeringens politik på konsumentområdet var antingen passivitet eller djärva framstötar från moderat håll om att antingen dela upp eller helt lägga ned Konsumentverket. Det har skapat en väldig osäkerhet. Nu har Konsumentverket äntligen åter fått den arbetsro som behövs för att man skall kunna vara den spjutspets i konsumentpolitiken som man har möjlighet att vara. Det finns ingen motsatsställning mellan aktiva konsumenter, aktiva konsumentorganisationer och ett aktivt konsumentverk. Det gör tvärtom konsumenternas ställning betydligt starkare.

Fru talman! Marita Ulvskogs konsumentpolitiska start skapade faktiskt väldigt stora förväntningar - även hos undertecknad. Men jag tycker att de grusades genom en tunn och väldigt defensiv konsumentpolitisk proposition. "Berget födde en råtta" var mångas omdöme om den. Jag skall naturligtvis inte gå igenom hela propositionen, men jag skall ta upp två förslag som fanns i den. För det första skulle en kommitté tillkallas för att öka medborgarnas inflytande i samhället. Det är typiskt svenskt: Vi tillkallar en kommitté. Vad har hänt sedan dess? Varför inte satsa på vårt förslag som jag har antytt här, nämligen medborgarkontrakt? Det är färdigt. Systemet tillämpas i en del andra länder. För det andra skulle en arbetsgrupp utarbeta en EU-strategi på samma svenska maner. Vad har hänt sedan dessa? Risken är stor att kon dör medan gräset växer. Marita Ulvskog har här talat om att tiden har varit kort. Jag är medveten om det, men i EU gäller korta frister. Man kan inte vänta när tåget går. Marita Ulvskog säger att man inom regeringen mest har fått koncentrera sig på verktygen. Det är bra, men det är viktigt att man nu använder dessa verktyg. Jag och många andra är väldigt nyfikna på vad som hände med inflytandet för medborgarna, inklusive konsumenterna. Vad hände med EU-strategin? Man gjorde stort nummer av båda de frågorna i propositionen.
Fru talman! Bengt Harding Olson har missuppfattat mig om han tror att vi har ägnat mesta tiden åt att vässa verktygen för att arbeta konsumentpolitiskt i EU. Det har vi definitivt inte gjort. Däremot var listan så lång att jag inte hann med den under mitt tiominutersanförande i början. Vi har gjort mängder av saker. Jag nämnde några. Vi har börjat med barnreklamen. Vi har vunnit vad gäller jämförpriserna. Det gäller också gränsöverskridande betalningar, ångervecka vid fjärrköp, tillsatser i mat, innehållsdeklaration osv. Bengt Harding Olson går plötsligt in på ett helt annat område och börjar tala om den utredning om medborgarnas makt och inflytande som jag har tillsatt. Den arbetar och kommer med förslag under kommande år. Det finns i och för sig ett konsumentperspektiv i det, men det viktiga är medborgarperspektivet. Jag uppfattade Bengt Harding Olson som att han tyckte att vi inte skall reducera medborgarna till enbart kunder utan att man faktiskt skall vara medborgare i första hand. Det sysslar den utredningen med. Ni kommer att få höra massor om den framöver. När det gäller medborgarkontoren vill jag säga att det har avlämnats en rapport om en försöksverksamhet - ett betänkande - och vi kommer att jobba vidare med detta från Civildepartementets sida. Verksamheten är inte på minsta vis nedlagd. Den kommer att fortsätta växa framöver. När det gäller EU-strategin vill jag säga att det lades fram en färdig rapport i somras. Den remissbehandlas, och vi återkommer med en skrivelse till riksdagen i november. Det viktiga är ju att vi egentligen redan praktiserar denna EU-strategi. Det har varit en flygande start, och det har varit viktigare att göra saker än att i varje läge fästa det vi gör på papper.
Fru talman! Jag tror inte att det var en missuppfattning från min sida. Låt mig ändå nämna två saker! Det första jag talade om var medborgarens, inklusive konsumentens, inflytande. Marita Ulvskog säger att det är ett helt annat område. Det kan man kanske säga. Det är bredare. Men varför i herrans namn togs det då upp och gjordes ett stort nummer av i konsumentpropositionen? Jag tycker faktiskt att det är viktigt. Konsumenten har en stor roll i detta. Medborgarkontor i all ära - jag stöttar det verkligen - men jag talar inte om det. Jag talar om medborgarkontrakt som man kan använda vid medborgarkontor. Det är en väldigt fin sammanfattning och en bra effekt. Sverige har en historisk chans att förbättra konsumentpolitiken inom EU, och då även för svenskarna. Jag hoppas att Marita Ulvskog tänker ta den chansen. Civilministern får ursäkta, men jag är litet tveksam. Vi har EU-valet bakom oss. Vi ser den interna splittringen i socialdemokratin. Jag efterlyser ett klart besked. Vi har egentligen fått det. Marita Ulvskog säger att hon inte skall kämpa för utträde ur EU. Det är bra. Men det finns kanske människor med en annan uppfattning runt omkring civilministern som utgör mycket starka krafter. Jag hoppas att civilministern kan stå emot. Jag tycker att Marita Ulvskog fullt ut skall utnyttja medlemskapets möjligheter till konsumentens fromma.
Fru talman! Jag tycker att Bengt Harding Olson skall bekymra sig litet mer över tillståndet i sitt eget parti än över hur vi har det inom socialdemokratin. Jag kan försäkra Bengt Harding Olson att vi har gemensamma ambitioner när det gäller att hävda konsumenternas intresse i EU. Det var absolut nödvändigt redan i och med det EES-avtal som vi fick före folkomröstningen och före medlemskapet. Jag vill här ta upp två frågor som jag tycker är viktiga och angelägna för konsumenterna och som vi kommer att satsa på. Den ena är konkurrensfrågan. Regeringen tar mycket allvarligt på de förväntningar på EU-medlemskapet som icke har infriats. Det framgår också av den senaste regeringsförklaringen, där vi lyfter fram just konkurrensfrågorna i livsmedelskedjans alla led. Bristen på konkurrens här hemma - till en del beroende på att EU har en förfärlig jordbrukspolitik, men också på andra skäl - gör att vi kommer att arbeta mycket engagerat med dessa frågor under de närmaste åren. Den andra frågan är prisfrågan. Jag hörde inte till dem som skapade några överdrivna förväntningar inför folkomröstningen om EU. Det är helt klart att vi måste se till att svenska livsmedelspriser inte ligger medlemsländer. Man kan diskutera siffrorna, men rörelseriktningen är det riktigt bekymmersamma. Konsumentpriserna går hela tiden åt fel håll och matpriserna rusar i väg. Det kommer vi att fortsätta engagera oss i, särskilt inför den momssänkning som nu förestår.

Fru talman! Mitt konsumentpolitiska inlägg kommer att ha en litet annorlunda vinkel - en delvis regionalpolitisk inriktning. När civilminister Marita Ulvskog för ett par veckor sedan kommenterade en SCB-statistik som visar att matpriserna i Sverige är 17 % högre än genomsnittet i EU protesterade branschen och sade att Ulvskog hade fel. Statistiken bygger på en undersökning av OECD i samtliga EU-länder samt Norge. Det hävdas från branschen att det inte går att göra den jämförelsen, eftersom statistiken inte tar hänsyn till olika momssatser i olika länder och inte heller till butikstyper eller servicegrad. Jag kan hålla med om att om man skulle ta hänsyn till sådana faktorer skulle det inte gå att få fram en fungerande jämförelse mellan priser i olika länder. Jag tror inte att konsumenter tänker i de banorna när de går och betalar för matkassen. Som kund funderar man inte på hur mycket som var moms eller vilken typ av butik man just varit inne i. Man tänker på hur mycket man har betalat för innehållet i matkassen inklusive alla andra kostnader. Jag tror också att det var ministerns utgångspunkt när hon kommenterade svenska matpriser i förhållande till vad det kostar i andra länder. Vad är då orsaken till vi även efter momssänkningen den 1 januari 1996 kommer att ha högre matpriser än i övriga Europa? Den svaga kronan, som gör importen dyrare, säger några. Den höga räntan, säger andra. För få och för dominerande grossister, säger några. Det kan vara bidragande orsaker till våra dyra livsmedel, men inte bara det. Om det var så enkelt skulle matpriserna bli lägre nu när kronan stärks och räntan faller. Det tror inte jag kommer att ske. Det finns andra underliggande orsaker som på lång sikt påverkar matpriserna i Sverige. En viktig anledning som jag tror kommer att hindra fallande matpriser är överetableringen av livsmedelsbutiker. Det finns i dag i Sverige om man räknar ytor för livsmedelsförsäljning en total butiksyta som skulle kunna betjäna 20 miljoner människor. Det ser jag på sikt som ett hinder för lägre matpriser i framtiden. Vi är inte fler än 9 miljoner invånare som skall ta kostnaderna för överetableringen. Man skall vara medveten om att någon skall betala för detta. Det handlar om stora investeringar som ligger på långa avskrivningstider. Det är fråga om butiker som står halvtomma stora delar av öppettiderna. Det är inte gratis. Hyror, räntor, personal och energikostnader skall betalas även när aktiviteten är låg. Någon kommer att säga till försvar för nuvarande ordning att det är kundernas beteende som är orsaken. Alla handlar på samma tider och samma dagar. Då säger jag att så har det blivit just på grund av den etableringsstruktur vi har haft de senaste 20 åren. Det finns inte längre stora möjligheter att handla i sitt närområde flera gånger i veckan. Det gäller för många att planera stora inköp en gång per vecka. Det är orsaken till att det trots överetablering blir trångt vissa tider i stora butiker eller i närheten av köpcentrum. Det gäller särskilt de köpcentrum som inte har ett naturligt befolkningsunderlag i sin omgivning utan är konstruerade för en bilburen kundkrets med vad det innebär också ur en miljömässig synvinkel. Vad är då orsaken till den etableringsstruktur som vi har haft och fortfarande har? Det finns som jag ser det två huvudsakliga skäl. Det första är skälet är den stadsplanering som vi har ägnat oss åt och som innebär att vi har separerat dagligvaruhandeln från boendemiljöerna på många ställen i landet. Det andra skälet är den volymjakt som pågår mellan några få stora butikskedjor. Det är en tävlan som inte i första hand gäller omsorgen om kunderna och låga matpriser utan mer om att vara störst, bäst och vackrast utifrån de bruttovinster som är möjliga att skapa genom stora försäljningsvolymer. Det finns tecken på att det på lång sikt inte gynnar konsumenternas intressen vare sig prismässigt eller på andra sätt när mångfald ersätts av koncentration och när dagligvaruhandeln alltmer separeras från boendet. En glädjande utveckling som man kunnat notera den senaste tiden är att kommunerna börjat bli mer restriktiva men sina etableringstillstånd för livsmedelshandel utanför citykärnorna. Man har upptäckt att det kostar pengar att ge nya tillstånd som i princip slår ut väl fungerande och väl etablerade infrastrukturer. Kanske ser också kommunerna den negativa regionala effekt som blir följden av att närbutikerna blir färre. Det påverkar de svaga gruppernas möjlighet att klara sina livsmedelsinköp på egen hand. Då ökar kommunernas ansvar för deras varuförsörjning och därmed också kommunernas kostnader. Vi är för fri etableringsrätt i det här landet. Min slutsats är att livsmedelshandeln i dag blivit överetablerad så till den grad att den hämmar möjligheten till lägre konsumentpriser på lång sikt. Min tes är att konkurrensen inte fungerar inom ramen för nuvarande etableringsstruktur. Det är fel butiker som drabbas av nedläggning. Det är på många orter butiker som ligger i områden där människorna bor som slås ut och ersätts av någon annan etablering någon annanstans, alltid större, nästan alltid längre bort från människorna. Det försämrar närservicen för dem som bäst behöver den. Det konsumenterna behöver är inte lägre matpriser genom större butiksytor utan genom större konkurrens. Konsumenterna behöver komma närmare en livsmedelsbutik, inte längre bort och inte alltid vara beroende av bil eller buss för att handla. Livsmedelshandeln kan med nuvarande butiksytor betjäna 20 miljoner människor. Vi har var och en som bor i Sverige tillgång till dubbelt så stor kapacitet som vi behöver. Man skulle enligt de marknadsmässiga principerna kunna tro att det skulle leda till en tuff konkurrens som skulle ge svenskarna Europas lägsta matpriser. Nu när vi börjar få facit i hand kan vi konstatera att det inte har blivit resultatet. De fasta kostnaderna tar också sin del av konsumentpriset. Fru talman! Detta får bli en uppmaning till kommunerna att skärpa uppmärksamheten i etableringsfrågor inom handeln.

Fru talman! Jag vill börja med ett bibelcitat i detta mitt inlägg som skall handla om rasism och brottslighet. I Paulus brev till galaterna 3:28 kan man läsa: "Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna -". Så långt bibelcitatet. Det kan finnas anledning att erinra om dessa kända ord. Det finns vissa svenskar som pläderar för svenskhet genom att skilja ut invandrare och asylsökande från svenskar. Glöm då icke ni som gör utskiljandet att ni glömmer bort basen för den nationella tillhörigheten. Den basen finns i bibeln. Det är den västerländska kristenhet som icke skiljer ut och nedvärderar olika folkgrupper. Rasisterna motverkar även svenskheten med sina uttalanden. Herr talman! Rasismen och våldet går ofta hand i hand. Fotbeklädnaden är järnskodda kängor. Dessa kängor ingår i det som alltmer blivit en politisk uniform. Politisk uniform är i lag förbjuden. Lagen är från 1947 och borde prövas. Nynazisternas kängor tjänar samtidigt som angreppsvapen och i flera fall som mordverktyg. Rasismen har alltmer visat sitt otäcka ansikte i vår land. Självfallet kan rasism inte accepteras i vårt samhälle. All rasism måste bekämpas, och detta inom demokratins ram. Rasismens ansikte är oftast nazistiskt och dessvärre också ungdomligt. Det finns också kriminella element. Några av rasisterna har under senare år i vårt land gjort sig skyldiga till fruktansvärda dåd. Människor, oftast med invandrarbakgrund, har dödats. Det har ofta skett under bestialiska former. I del fall har offren för rasistiska kriminella element fått behålla livet. Men de har varit svårt skadade och handikappade för livet. Det finns flera kända förfärande fall. Enligt uppgift har säpo börjat undersöka förekomsten av rasistiska och nazistiska kretsar och aktiviteter i vårt land. Enbart under det senaste året känner man till ett hundratal brottsfall med den här bakgrunden. Ett exempel är en invandrarfest som hölls den 9 april i Strömstad. Där kom 15 beväpnade skinnhuvuden och attackerade festdeltagarna. Den 3 juni var det dags i Trollhättan. Där var det en iranier som misshandlades av en rasist som tidigare fällts för misshandel av en somalier i samma stad. Göteborgstidningen, har gjort sammanställningar av dessa rasistbrott under det senaste året. Man kan konstatera att den 5 juni misshandlades i kvinna i Rosenlund i Göteborg av tre skinnskallar som senare dömdes för misshandel. Den 7 juni attackerades en tolvårig flicka av fyra skinnskallar i Masthugget i Göteborg. De ristade in ett hakkors i hennes ansikte. Den 17 augusti kom så den mycket uppmärksammade och fruktansvärda dödsmisshandeln av John Hron, en 14-åring. Det var tre skinnhuvuden som ställdes inför rätta. De är nu skickade till sinnesundersökning. De gjorde sig skyldiga till ett bestialiskt dåd. Det senast bokförda fallet ägde rum den 6-7 oktober. Ett gäng skinnskallar hotade, skrämde och misshandlade invandrarungdomar i Uddevalla. Det finns en lagstiftning i vårt land mot rasistisk verksamhet. Den har utökats med en särskild skärpning i fall av rasistisk brottslighet. Denna skärpning skedde i fjol under den borgerliga regeringen. Men samtidigt lagförs många fall av misshandel, mord och annan grov brottslighet oavsett rasistiska förtecken. Jag vill här och nu erinra om de behov av effektivare åtgärder mot ungdomsbrottslighet som föreligger. Vi moderater ser bristerna i lagstiftningen som ett hot mot både ungdomen och samhället, dvs. allmänheten och invandrarna. Vi moderater har lagt fram en rad förslag till effektivare åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Ett av dessa förslag är införandet av ungdomsstraff. Ett annat förslag är inrättandet av särskilda kriminalvårdshem. Jag vill passa på att peka på ett missförhållande, som jag ser det och många med mig, i en del rättegångar där ungdomar står åtalade. Rätten beslutar då om lykta dörrar. Så var det bl.a. i målet mot de tre nynazisterna som mördade den 14-årige John Hron i Kode. Det är beklagligt att den möjligheten finns. I det här fallet förhindras att den otäcka sanningen kommer fram.

Fru talman! Åtta har dödats bara i år, stod det med stora bokstäver på första sidan i söndagens tidning. Det handlade om rasismens offer. Hittills i år har åtta unga män mördats i Sverige av personer med kopplingar till nazismens och fascismens våldskulturer. Sedan den 6 juni har minst 115 fall av misshandel, gängbråk, mordbränder och annan kriminalitet med anknytning till högerextremister inträffat. Siffrorna förskräcker. I hela Västeuropa växer främlingsfientlighet och våldsövergrepp mot flyktingar i takt med ökat antal asylsökande samtidigt som arbetslöshet och sociala spänningar också ökar. Så här sade statsministern förra tisdagen då han presenterade regeringsförklaringen: "Denna riksdag, bestående av svenska folkets valda representanter, kommer aldrig någonsin tolerera att diskriminering, främlingsfientlighet och rasism får fotfäste i vårt land." Jag är alldeles övertygad om att vi alla ställer oss bakom detta uttalande. I år genomförs, i enlighet med ett riksdagsbeslut, en kampanj mot främlingsfientlighet och rasism i nära samband med Nordiska rådets och Europarådets kampanjer. Det är bra, men det räcker inte. De siffror jag nyss nämnde tyder på att läget egentligen är akut och att de åtgärder som hittills vidtagits inte har räckt till. Därför är den invandrarpolitiska kommitténs arbete, som skall vara avslutat i början av nästa år, så oerhört viktigt. Vi är i Sverige mycket angelägna om att värna demokratin och yttrandefriheten, och det skall vi också vara. Men bör ändå inte nynazisternas 30 novemberdemonstrationer kunna ifrågasättas? Och borde det inte vara självklart att nazisymboler förbjuds i skolan? Inte är väl det tyska samhället mindre demokratiskt därför att man nu tar nynazismen på allvar och förbjuder nazisymboler? Det är hög tid att vi svenskar börjar delta i den debatt som redan bedrivs med intensitet i övriga Europa, inte minst eftersom vi nu också är medlemmar i Men, fru talman, vi får inte heller glömma bort att det vilar ett stort ansvar på oss alla i vår dagliga gärning för att minska motsättningar mellan människor från olika länder och kulturer. Föräldrar har ansvar för att fostra sina barn till respekt för alla medmänniskor. Barnomsorg och skola kan hjälpa föräldrarna att ge barnen kunskap om olika etniska grupper och även ge barnen en stabil förankring i den egna kulturen och historien. Trygghet och kunskap motverkar den misstänksamhet och rädsla som är grogrund för främlingsfientlighet och rasism. Vi måste lära oss respektera varandra i det mångkulturella samhälle vi de facto redan har. Det är också nödvändigt att slå fast att lika rättigheter också innebär lika skyldigheter och att alla måste kunna känna delaktighet och ansvar. Sverige har, och skall enligt Centerpartiets uppfattning också fortsättningsvis ha, en öppen och generös flyktingpolitik. Flyktingströmmarna ökar ständigt. För närvarande finns mer än 18 miljoner flyktingar i världen, varav omkring 3 miljoner i Europa. År 1983 Traditionellt har invandrings och flyktingpolitik inte hört till EG/EU:s samarbetsområden, utan det organiserade samarbetet inom dessa områden inleddes med Maastricht. Det är ett mellanstatligt samarbete och regleras av konventioner som skall godkännas av varje medlemslands parlament. Enligt vår uppfattning måste Sverige nu se det som en huvuduppgift att verka för att en generös flyktingpolitik skall vinna brett stöd inom EU. Flyktingproblematiken måste behandlas som en gemensam europeisk angelägenhet. Alla länder måste ta sitt ansvar för att inte generositeten i vissa länder skall hotas av en alltför stor tillströmning av flyktingar. Den ökade rörligheten och de öppnare gränserna understryker också vikten av internationellt samarbete i dessa frågor. En ökad samordning i Europa, byggd på Genèvekonventionens regler, är nödvändig för att få till stånd kraftfulla gemensamma insatser för att möta flyktingproblematiken. Detta måste Sverige aktivt arbeta för. I en diskussion om flyktingpolitik är det nödvändigt att också ta upp biståndspolitiken. Bistånd som syftar till att utveckla länder och regioner förebygger konflikter och katastrofer och förhindrar därigenom nya flyktingströmmar. Det är därför angeläget att Sverige och andra länder på sikt kan öka det totala biståndet. Även biståndsfrågorna måste därför vara föremål för ett brett europeiskt samarbete. Nu måste EU samla sig till särskilda åtgärder för forna Jugoslavien. Europa kan naturligtvis inte ensamt ta ansvar för återuppbyggnaden, utan FN, Världsbanken och USA måste också bidra. Fru talman! Sverige bör i egenskap av EU medlem och neutralt land ta initiativ till ett gemensamt agerande för Jugoslaviens återuppbyggnad.

Fru talman! I första numret av den nya tidningen Expo, som har till uppgift att bevaka den svenska nazismen och dess internationella grenar, finns en genomgång av mord och våldsdåd med nazistisk bakgrund i Sverige det senaste halvåret. De uppgifter som Göthe Knutson och Kerstin Warnerbring har refererat kommer ursprungligen därifrån. Det visar sig att långt fler våldsdåd än vad som blivit allmänt känt begås av personer med direkt anknytning till någon nazistisk grupp. Bakom rubriker som misshandel, överfall och annat döljer sig mycket ofta handlingar som begås av personer som drivs av ideologiska motiv, som vet vad de gör, som har kunskap om metoder för politisk terrorism och tillgång till namn och adress på tänkbara offer. Det som politiker, polis och massmedier sedan länge brukar beskriva som gängbråk, gruff och fylleuppgörelser begås till inte så liten del av personer som medvetet valt ut måltavlor för sina aggressioner. Dessa är, påpekar forskaren Helene Löw, långt ifrån alltid invandrare, judar, homosexuella eller någon annan traditionell målgrupp, utan lika ofta, eller oftare, vanliga svenskar som öppet talat för tolerans och demokrati. Även om dessa våldsverkare inte är överväldigande många finns ändå kanske något hundratal personer i Sverige som helt och hållet lever i en kriminell och ideologiskt våldsfixerad subkultur och några hundra ytterligare som av och till ingår i kretsen. De hotar inte det svenska samhället, men de kan vara ett dödligt hot mot enskilda personer. När demokrati och tolerans gått under i andra länder har hatet och hetsen till en början riktats mot någon enstaka grupp, ofta judarna, många gånger invandrare i allmänhet, homosexuella, muslimer eller zigenare. Men det slutar aldrig där det börjar. Om hets och hot mot en grupp i samhället accepteras eller bara leder till förströdda reaktioner, är det fritt fram för hets, hot och våldsdåd mot vem som helst. Vi har alla någonting i vår personlighet, vår bakgrund eller vår bekantskapskrets som för någon kan vara motiv för trakasserier, överfall, mord eller förintelse. Jämfört med resten av Europa har Sverige länge beskrivits som ganska förskonat från nazistisk och annan politisk terrorism och propaganda. Men situationen är mer komplicerad. Andra länder är ofta värre utsatta, men där finns också en större medvetenhet om vad saken gäller. I andra europeiska länder inser ofta både politiker, journalister och allmänhet t.ex. genast att förnekande av Förintelsen är en form av hets mot folkgrupp och är avsett att vara precis det. Jag har i många år i kammaren talat om den propaganda som har bedrivits av kretsen kring Radio Islam och Ahmed Rami, Robert Fourisson och annat i den stilen. I Sverige bedrevs just den här propagandan öppet i en närradiosändare. Det ledde inte till de reaktioner som vi såg i andra länder. I stället fick Rami komma ut och uppträda i skolor med samma budskap, som om han vore en auktoritet på modern historia. Just därför att vi i Sverige varit förskonade så länge uteblir också de viktiga varningssignalerna när nazismen visar sig i vårt eget land. Det finns analytiker som menar att Sverige löper större risker i dag vad gäller nazistisk smitta än många länder som direkt berördes av kriget. 50 år efter krigsslutet finns en europeisk fascism och nazism som går tillbaka på gamla förebilder, men som inte är identisk med den gamla. Ett av de påtagliga särdragen i den nya europeiska fascismen är att dess aktivister arbetar internationellt. Instruktioner i bombtillverkning, hur man kastar syrabomber på andra och liknande sprids via Internet, på precis samma sätt som annan information. Vid manifestationer av olika slag, t.ex. i Sverige, medverkar regelbundet nazister från hela Norden, från Tyskland, England och andra länder. De demokratiska staterna i Europa och därmed också deras samarbete, t.ex. i EU, uppfattas gemensamt som "fienden". Det största enskilda hotet mot det europeiska samarbetet i dag är sannolikt att något av de partier som litet mer salongsfähigt vädjar till samma stämningar på allvar skulle få del i den politiska makten. Le Pen i en fransk regering skulle troligen vara en lika stor katastrof för Europatanken som för de människors som utsätts för Nationella Frontens hatkampanjer. Men de krafter som redan är fullt verksamma måste bekämpas med lika stor kraft i alla länder i Europa. Europaparlamentet har uppmanat medlemsländernas regeringar att se över sin lagstiftning så att den antisemitiska propaganda som går ut på att förneka att Förintelsen ens ägt rum behandlas lika överallt. Detta är nyckelfrågan, därför att kan man bryta ned kunskapen och motståndet på den punkten, har man brutit ned det centrala, och då öppnas dörren för det som de vill ha, nämligen en upprepning. Här kommer det svenska problemet åter in i bilden. Vår relativa brist på förtrogenhet med nazismen har ibland förefallit leda till en hållning - eller hållningslöshet - som riskerat att göra Sverige till en fristad för propaganda och annan verksamhet som inte kan bedrivas på annat håll i Europa. Fru talman! Det finns en risk för gradvis tillvänjning till allt grövre rasistiskt våld och allt grövre propaganda, i Sverige liksom i resten av Europa. Utan tydliga signaler från riksdag och regering blir den risken ännu större än vad den redan är.

Fru talman! I centrala Klippan dör en 18-årig pojke långsamt. I många timmar vädjar han till förbipasserande om hjälp. När han till sist uppmärksammas ligger han livlös i en plantering, avliden av blodförlust. Någon har misshandlat Patrick Nadji, flykting från Elfenbenskusten. Ett helt samhälle har struntat i hans vädjande om hjälp. Olyckliga omständigheter, fastslår den lokala polisen. Tänk om det inte bara handlar om olyckliga omständigheter, om det var en mer generell sanning som mötte oss i Klippan. Är det så att det som i ovanligt rå och naken form drabbade Patrick bara är en extrem exponent för sådant som blivit normalt i dagens Sverige? Alla färgade får lyckligtvis inte ligga och förblöda, men våldet är utbrett och liknöjdheten för dem som vi inte ser som våra närmaste har en skrämmande omfattning. Så inleddes en ledarartikel i Eskilstuna-Kuriren i förra veckan. Svenska Dagbladet gjorde nyligen en sammanställning av rasistiska våldsdåd som utförts i Sverige under det senaste året och kom fram till minst 107 rasistiska våldsdåd. Rockgrupper som öppet hyllar rasism och våld och ofta är knutna till extremhögern får nu allt större publik. Många invandrare är rädda för att vistas utomhus. Jag har träffat på föräldrar till adopterade barn som inte vågar vistas på offentliga platser. Politiker och opinionsbildare som fördömer det rasistiska våldet utsätts för mordhot. Dessa förhållanden är inte värdiga ett land som gör anspråk på att vara ett civiliserat samhälle. Jag vill också peka på en form av tyst våld som det aldrig eller mycket sällan talas om, nämligen när invandrare som själva känner kulturkonflikterna bli övermäktiga tar sitt eget liv. Jag har personligen stött på sådana exempel, som är minst lika upprörande och som inte på något sätt får samma spridning i massmedierna. Det är ett problem som vi också måste ta itu med. Vad som nu krävs är inte i första hand fler politikerfördömanden av de avskyvärda yttringarna av främlingsfientlighet och rasism. Det är i och för sig en bra början, men det måste följas av politisk och mänsklig handling. Jag tror att vi måste börja med att undersöka om myndigheterna själva handlar på sätt som kan uppfattas som uppmuntran till rasism. Jag liksom säkert flera av er andra får ofta brev från förtvivlade människor om avvisningsärenden. Det visar sig att barnkonventionen och den sociala lagstiftningen ofta inte respekteras. Just i dagarna är ett exempel aktuellt där en peruansk flicka skall avvisas trots att sociala distriktsnämnden har klara indikationer på att detta är olämpligt och strider mot LVU. Vi skickar nästan rutinmässigt tillbaka asylsökande som har dokumenterade tortyrskador. Vänsterpartiets riksdagsgrupp har påtalat detta i ett brev till regeringen förra året. Vi framförde där att det vore nödvändigt att byta ut generaldirektören för Utlänningsnämnden, men vi har fått ett nekande svar på det. Tyvärr har våra farhågor på det här området blivit bekräftade: Svenska myndigheter behandlar faktiskt asylsökande på ett sätt som strider mot både gällande lagar och humanitära principer. Vi menar att det är dags att återinföra rätten till asyl och att se till att barnkonventionen respekteras. Jag vill också påpeka för kammarens ledamöter att FN den första september i generalförsamlingen tog upp frågan om rasism. Det påpekades just att en allmän uppfattning om att asylsökande inte har korrekta skäl till sin asyl indirekt leder till rasism. Jag menar att det var bl.a. sådana antaganden som låg till grund för det betänkande som den invandrar och flyktingpolitiska utredningen nyligen lade fram och som tyvärr har fått ett fotfäste bland många politiker i vårt land. Det finns andra konkreta åtgärder som kan vidtas. Man kan exempelvis, som föreslogs av den förra regeringen, kriminalisera deltagande i och stöd till organisation som ägnar sig åt att förfölja invandrare med våld, olaga hot eller olaga tvång. Vänsterpartiet menar att man på nytt måste se över möjligheten att införa den lagstiftningen. Kanske viktigare än att införa lagändringar är det att poliser faktiskt bedriver brottsutredningar om rasistisk och nazistisk våldsbrottslighet med större kraft och effektivitet. Vi måste se till att de lagar vi faktiskt har efterlevs. Fru talman! Jag vill också peka på den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden, där vi har antagit en lag. Det visar sig att den inte har givit något resultat - inga anmälningar finns, trots att det har visat sig att 60 % av exempelvis invandrade tandläkare är arbetslösa mot 20 % av tandläkare med svensk bakgrund. Fru talman! Jag vill också peka på att vi måste gå vidare med mer kraftfulla åtgärder när det gäller diskriminering på arbetsmarknaden. Men framför allt måste vi satsa på positiva åtgärder, inom skolan t.ex., för att motverka de framväxande vålds och rasideologierna. Jag vill också peka på kulturell verksamhet. Medelhavsmuseet exempelvis satsar nu stort på att lyfta fram islam och visa på det kulturarv som många av de länder som våra invandrare kommer ifrån har. Jag vill också peka på Rinkeby, där Mångkulturellt folkbildningscentrum bedriver en fantastisk verksamhet. Sådana verksamheter måste få ett betydligt mer aktivt och större stöd, just för att motverka rasismen i vårt land.

Fru talman! Framtidens samhälle blir öppnare och mer mångkulturellt än dagens. Sveriges osedvanligt homogena befolkning kommer att få inslag av människor med helt annan bakgrund och etnisk tillhörighet. Detta kommer att skapa betydande spänningar. Välfärdssamhället i sig skapar avsevärda problem, särskilt beträffande många ungdomar. Basnäringarna behöver allt mindre arbetskraft, arbetslösheten stannar på hög nivå, många kommer att känna sig utanför. Samhället bjuder inte det uppväxande släktet en tillräckligt stark utmaning. Allt är iordningställt och klart. Mat, husrum och andra livsnödvändiga förnödenheter erhålls automatiskt utan ansträngning. Det civila samhället saknar dramatik. Människan som biologisk varelse tappar fotfästet i tillvaron. Nu angivna fenomen bäddar för våld och rasism. Redan i dag kan man klart avläsa att för vissa ungdomsgrupper erbjuder den brottsliga världen störst utbyte, både när det gäller ekonomisk vinning, spänning och dramatik, status och självförverkligande. När dessa förhållanden möter ett svagt civilt samhälle, där rättsordningen är svårt sargad, uppstår en samhällsupplösande effekt av allvarligt slag. Ett konkret och handfast exempel på detta är när kriminella mc-gäng i dag anlitas av etablerade företag för t.ex. Det demokratiska samhället måste inse hotet från de samhällsupplösande krafterna och vidta motåtgärder. Fru talman! Grundläggande är den värdeorientering som måste utvecklas och överföras till nästa generation, främst genom familj, skola och samhälle i övrigt. Det går inte längre att blunda för det omistliga värde som ligger i att barn får växa upp i stabila familjebildningar med kontakt med bägge föräldrarna. Männen måste som fäder också ta sitt ansvar för det uppväxande släktets väl. En trygg identitet är bästa medlet mot rasism och främlingsfientlighet. Vi måste skapa ett samhälle där människor bryr sig och där varje människa känner sig behövd och synliggjord. Medmänsklig omsorg och omvårdnad går aldrig att köpa sig fri från genom aldrig så generösa budgetdispositiner. Rättsordningen måste också aktiveras i kampen mot rasism. Vi kristdemokrater har beslutat föreslå kriminalisering av stöd till rasistiska organisationer. Bärandet av politiska uniformer och märken som är knutna till rasistiska organisationer måste också vara kriminaliserat. Det är viktigt att myndigheterna ingriper redan med den lagstiftning som i dag finns när det gäller den här typen av aktiviteter. Det är bra att man i Göteborg har aktiverat sig mot ungdomar som bär armbindlar liknande dem som nazisterna bar. Rasismen i Tyskland har en gång för alla lärt oss vilka krafter som kan släppas fria om grumlig rasism kombineras med slagkraftiga slagord och slående symboler.

Fru talman! Yttrandefriheten är en omistlig del av en levande demokrati. Jag tror att det i många svenskars självbild ingår en stark tro på att yttrandefriheten är extra stor i vårt land. Vår stolta självuppfattning beror nog dock till stor del på att vi inte på mycket länge har prövat och prövats på allvar. Det är först nu, när icke-demokratiska krafter använder yttrandefriheten till att hota, förtrycka och förstöra, som vi verkligen prövas på allvar. Det är först nu, när vi verkligen delar övriga världens villkor, med massarbetslöshet, rasism och främlingsfientlighet och stora och allvarliga ekonomiska problem, som vi prövas. När 400 rasistiska skinnskallar ville hyra Folkets hus i lilla värmländska Deje för 14 dagar sedan använde Folkets hus-ledningen sin yttrandefrihet på ett mycket märkligt sätt. De hyrde ut sina lokaler med hänvisning till rasisternas yttrandefrihet, synbarligen utan en tanke på att de själva hade en egen yttrandefrihet och en möjlighet att säga nej till uthyrningen. När en rektor i Ale utanför Göteborg inte ville att skolungarna skulle gå runt med nazistiska symboler på sig anklagades hon för brott mot yttrandefriheten. I en debatt i radions Studio Ett uttalade också Skolverkets generaldirektör sitt stöd för rasisternas yttrandefrihet, synbarligen utan en tanke på att även judiska, zigenska och för den delen svenska barn som går på skolan har en yttrande och rörelsefrihet som måste värnas och beaktas. Synbarligen hade man heller inte en tanke på att skolan och de vuxna borde använda sin yttrandefrihet till något annat än att understöda rasisternas frihet. Rättegången mot de fyra nazistiskt och rasistiskt influerade ungdomar som sparkade ihjäl, förnedrade och dränkte en 14-årig utländsk pojke i Västsverige hölls inför stängda dörrar. Varför det? Jag tror att den främsta anledningen är att vi inte orkar med att se verkligheten sådan den är. Dessa fyra ungdomar, våldsverkare, har ju passerat genom skolor, har hem, har kamrater, har fritidsledare, har horder av vuxna som har valt att vara tysta, som har valt att se bort. Vi har alla ett gemensamt ansvar för det här. Det är nu vi prövas. Min slutsats, fru talman, av dessa och många andra händelser är att en stor del av våra stolta principer om yttrandefriheten har förlorat mycket i auktoritet genom konfrontation med en hård och delvis ny verklighet. Vi svenska medborgare är en del av världen, och vi delar nu världens villkor. Vi måste inse att värnet om demokratin, solidariteten och yttrandefriheten har ett personligt pris. Det finns nämligen inte enligt min mening hur mycket frihet som helst. Den enes frihet kan gå in och begränsa den andres. Vi förtroendevalda riksdagsledamöter måste tillsammans med övriga svenska folket ta till oss den nya situationen och försöka ställa oss frågan: Vems yttrandefrihet är mest central? Jag tror, fru talman och ärade ledamöter, att den tiden är förbi när vi kunde besvara en sådan fråga med att säga att bådas är lika viktiga eller att alla skulle få mer frihet. Jag tror att den tiden är förbi. Vi måste välja vems frihet som i en hård konfliktsituation är mest värd och viktigast att försvara. Arbetslösheten bland många utlänningar i Sverige är enorm. Tusentals människor med utländsk bakgrund mobbas varenda dag bort från arbetsplatserna. Tillväxten av kriminella etniska gäng är stor i städerna. Vi saknar ett fungerande minoritetsskydd. Diskrimineringslagstiftningen är enligt min uppfattning ett stort blaha - förlåt att jag använder det ordet, fru talman. Vi har ingen styrsel i integrationspolitiken, och debatten slår ofta över i storsvenskhet och alltför mästrande attityder i förhållande till människor från andra länder. Jag tycker att man märker av den här mästrande attityden på så vis att vi ofta kommer med alltför enkelriktade krav på att "de skall lära sig svenska", "bidragen skall skäras ner" och att "de får minsann lära sig, precis som svenskar". När vi prövas märker jag hos oss av samma defekter som vi kan se hos människor i många andra länder. Jag vill använda min yttrandefrihet till försvar för demokratins yttre gränser och till försvar för dem som förtrycks, hotas och jagas. Därför uppmanar jag regeringen att använda sin yttrandefrihet till att åstadkomma förslag till lagändringar vilka minskar rasisternas frihet, vilka minskar förtryckarnas frihet och ökar utrymmet och friheten för demokrater och framtidsbyggare av alla de sorter. Fru talman! Det finns inte hur mycket frihet som helst. Vi måste välja, och detta är mitt val.
Fru talman! Jag begärde ordet med anledning av Widar Andersson sade bl.a. att det är fel att man tillgriper lyckta dörrar t.ex. i fallet med 14-åringen i Kode, som blev så fruktansvärt brutalt mördad. Där bestämde alltså rätten om lyckta dörrar i de flesta av förhören med de tre tilltalade. Därmed blev det i stort sett bara andrahandsuppgifter som kom ut till allmänheten. Jag påpekade redan i mitt anförande tidigare att detta är fel. Att försvarsadvokaterna begär lyckta dörrar må vara en sak, men att rätten ställer upp på detta innebär att vi, allmänheten, inte får höra sanningen, om än hemsk. Vi behöver få höra sanningen, vi behöver göra det, och vi skall inte behöva vara beroende av andrahandsuppgifter i fall som detta. Jag uppmanar faktiskt regeringen att se över den här lagstiftningen, som ger rätten rätt till lyckta dörrar.

Fru talman! Låt mig få börja med att instämma i vad flera tidigare talare har uttryckt i form av avsky för rasism och främlingskap och vad detta medför. Vi kan i och för sig uttala kloka och välformulerade ord om rasism och främlingskap från denna talarstol, men vi måste också vara realister och vara beredda på politisk handling. Två städer i Malmöhus län ökade kraftigt sin befolkning under 1994, nämligen Malmö och Landskrona. I procent av invånarantalet ökade Landskrona näst mest i landet, med hela 3,8 %. Praktiskt taget hela denna ökning beror på en oplanerad inflyttning av flyktingar, en kontinuerlig ström av inflyttare till staden. Landskrona har i många år haft en väl fungerande flyktingmottagning, och man har genom förhandlingar med SIV, Statens invandrarverk, förbundit sig att ta emot ett visst antal årligen. Under 1994 skrev Landskrona avtal om 200 personer från förläggningar, men under året kom 1400 flyktingar i en hittills oförminskad tillströmning. Fram tills nu i år har Landskrona tagit emot ytterligare 600 flyktingar, ett mottagande som staden inte har haft någon möjlighet att lägga någon synpunkt på - och detta trots att flyktingströmmen till landet har avstannat. Förhållandet är likartat i Malmö, men den procentuella ökningen där är kanske inte lika stor: 5000 personer sökte sig till Malmö under det gångna året. Jag ser framför allt fyra faktorer som medverkar till denna kraftiga ökning: En anledning är den geografiska närheten till kontinenten. En annan är att dessa städer har många invandrare sedan tidigare, sedan den stora arbetskraftsinvandringen på 70-talet, som vi har haft stor nytta och glädje av. Ytterligare en anledning är den stora tillgången på outhyrda lägenheter, framför allt från 60 och 70 talens miljonprogram, som har gett ett överutbud av lägenheter. Dessa lägenheter finns naturligtvis också i privatägda fastigheter, inte minst i städernas centrum, där vi nu ser stora enklaver med enbart folk av utländsk härkomst. Den största anledningen till denna koncentration är, menar jag, möjligheten att fritt flytta inom landet. Det finns inga arbetstillfällen för dessa människor, och sådana saknas naturligtvis också för stora skaror av landskronabor och malmöbor. Den stora inflyttningen till Landskrona kommer, om arbetslösheten fortfarande antas vara 80 % då statsbidragen upphör för dessa grupper, att innebära en ökad ekonomisk belastning på Landskrona kommuns egen budget med 43,4 miljoner kronor år 1997 och med 48,9 miljoner kronor år 1998. Detta motsvarar en skatteökning på 1:30 kr. Det kommer också att innebära att socialbidragen till flyktingarna vida överstiger de 36 miljoner kronor som budgeteras för övriga socialbidragstagare, alltså kostnaden för övriga landskronabors socialbidrag. Denna koncentration av flyktingar medför både ekonomiska och mänskliga påfrestningar. Belastningen på barnomsorgen och sjukvården ökar, liksom på skolan. Det blir allt svårare att ge de nya invånarna en rimlig start i vårt land. Dessutom försvåras möjligheterna att ge fortsatt god service till alla gamla landskrona och malmöbor. Resultatet blir att integrationen försvåras och att motsättningarna mellan befolkningsgrupperna ökar. I Landskrona har vi tack och lov hittills varit förskonade från större incidenter mellan inflyttare och urbefolkning, om jag får använda den terminologin. Och detta kan vi säkert tillskriva landskronabons goda erfarenheter av den tidigare invandringen samt vår närhet till kontinenten. Men vi ser i dag en ökande aggression och då särskilt mellan flyktinggrupper! Detta är illavarslande. Fru talman! De problem jag här tar upp och beskriver får aldrig skyllas på de människor som kommit hit för att söka skydd i vårt land. Vi måste givetvis vara beredda att ställa upp när människor är i nöd. Det är inte flyktingarna som skall hållas ansvariga för de dåliga regler som vi själva har skapat. Men vi måste, när vi ser att problem uppstår, vara beredda att diskutera dem och att omvärdera gamla principer som har styrt vår flyktingpolitik. Vi måste vara beredda, fru talman, att göra detta utan att riskera att bli kallade för rasister, flyktingfientliga eller osolidariska. Vi har alla - svenskar såväl som inflyttare - ett gemensamt ansvar att lösa dessa svåra frågor. Jag hoppas att regeringens flyktingproposition i vår skall innehålla en hel del av de tankegångar som jag själv har. Jag menar att lagarna måste ändras så att flyktingen vid ankomsten kan anvisas bostadsort för längre tid än nu - kanske åtminstone för ett och ett halvt års tid. Detta skulle underlätta kommunerans planering av den nödvändiga anpassningen till vårt land, språk, arbetsmarknad, osv. Sedan menar jag att vi måste vara beredda att rucka på en gammal helig princip, som inte minst vi moderater har omhuldat, nämligen rätten att fritt få flytta och bosätta sig var som helst i landet i det fall man är flykting och helt beroende av vårt samhälle för sitt uppehälle. En vidareflyttning borde således inte få ske förrän flyktingen har en möjlighet att försörja sig. Jag menar också att staten måste ta ett helt annat ekonomiskt ansvar för den flyktingpolitik som har bedrivits i det här landet. Det kan inte vara rimligt att en invandrartät kommuns infödda befolkning skall få stå för hela den ökning på socialbudgeten som en ohämmad inflyttning medför. Då riskerar man, fru talman, att motsättningarna ökar! Låt mig till slut få uttrycka en önskan om att Carl Bildt och hans kolleger skall uppnå den fred i forna Jugoslavien som vi alla så hett önskar. Då kanske vi slipper uppleva de motsättningar som jag annars befarar ligger framför oss.

Fru talman! Hela Sverige har skakats av de senaste brutala dåden i Kungälv och Klippan där två unga människor blev brutalt misshandlade och mördade. Man vet ännu i dag inte hur mordet i Klippan gick till. Men vi vet alla i dag att mordet i Kungälv begicks av unga människor som hyllar nazismen och har högerextremistiska ideal. Vi har också kunnat läsa i tidningar och se på TV att det pågår en utveckling där unga människor tvingar flyktingar att flytta från sina bostadsområden, eftersom de inte står ut med trakasserier. Tidningen Expressen har i flera reportage skrivit om utvecklingen av nynazismen i Sverige. Den 17 juli i år vältes ett tiotal gravstenar på en judisk begravningsplats i Karlskrona. Det var det fjärde attentatet mot begravningsplatsen på två och ett halvt år. "Högerextremismen är ett växande problem i Sverige. De främlingsfientliga gruppernas verksamhet måste hållas under uppsikt, även om de än så länge inte utgör något hot mot rikets säkerhet". Detta säger chefen för säkerhetspolisen, Anders Eriksson, i en intervju i Dagens Nyheter den 7 oktober. "Unga nynazister ser kampen som sin livsform. Slag och sparkar ingår i deras danser, de är stolta över sina ärr, de backar inte för våld. De hyllar styrka och renhet". Det säger Helene Lööw, som i många år har forskat om nazistiska rörelser i Sverige. Lööw tycker också att det finns en stark tendens i det svenska samhället att bagatellisera den ideologiska sidan av denna typ av våldsbrott. Fru talman! Vad håller på att hända i Sverige? Kan sadismen och ondskan vinna terräng bland unga människor? Jag känner djup oro för den utveckling som kan komma att hota den dagliga gemenskapen och de harmoniska relationerna i vårt land. Regering och riksdag behöver enligt min mening titta närmare på utvecklingen. Det är viktigt att det politiska Sverige ställer sig i spetsen i kampen mot rörelser som har som mål att undergräva demokratin. När en ideologi som hyllar våldet som konfliktlösare vinner anhängare, kommer också så småningom konsekvenserna. I nazistisk ideologi ses våldet som en renande process för utövaren, och offret är en svag människa som bara får det hon förtjänar. Bara de starka skall överleva. Fru talman! Den 20 september 1995 presenterade Socialstyrelsen en rapport där man bl.a. konstaterar att socialbidragsberoendet ökar bland invandrare och flyktingar medan det minskar för svenskarna. Rapporten pekar på att massarbetslösheten bland invandrare är den huvudsakliga orsaken till att många invandrare tvingas att leva på socialbidrag. Vidare konstaterar rapporten att det finns systemfel. Socialbidraget har omvandlats från samhällets "yttersta skyddsnät åt människor i tillfällig kris" till "permanent försörjningsalternativ åt grupper som både kan och vill arbeta". Vidare efterlyser rapporten "nya, kraftfulla åtgärder och snabbare genomförande av redan fattade beslut". Rapporten menar också att samhället måste ta "till krafttag mot den diskriminering och i vissa fall till och med rasism" som förekommer på arbetsmarknaden. Fru talman! Jag är inte förvånad över rapportens siffror. Det är väl känt att den svenska arbetsmarknaden i dag utesluter människor med invandrarbakgrund. Medan mångfalden finns på landets gator, torg och i bostadsområden i form av människor vars utseende avviker, utvecklas arbetsmarknaden till något slags reservat för den välutbildade medelklassen. Den svenska arbetsmarknaden skulle kunna börja fundera om det inte är dags att använda sig av den kunskap och det språk som väldigt många invandrare har för att utveckla sina egna affärer i Sverige och utomlands. Fru talman! Det behövs nya idéer och strukturförändringar samt en "upp-och-ner-strategi" för att bekämpa arbetslösheten och bidragsberoendet bland invandrare. Det är angeläget att frigöra människors egna idéer och skaparkraft. Det förutsätter att man låter invandrare vara subjekt och inte objekt i arbetsmarknadspolitiken. En viktig premiss är att samhället uppmuntrar till att hitta egna lösningar, vilket skulle resultera i ökat ansvarstagande och initiativtagande. Motsatsen skulle leda till passivisering och handlingsförlamning. Fru talman! Jag tror att det politiska Sverige kan mycket bättre än vad man hittills visat bekämpa arbetslösheten och socialbidragsberoendet bland invandrargrupperna. Sverige kan bli det första land i Europa som bryter utvecklingen mot ett två tredjedelssamhälle, marginalisering och diskriminering på arbetsmarknaden. Fru talman! Låt mig avsluta med att citera Martin Luther Kings ord: "Det största sveket är att inte göra någonting alls."

Värderade talman! I den här debatten skall jag aktualisera enbart ett enda område av svenskt kulturliv. Det gäller den regionala musikverksamheten. Vi vet att så gott som alla kommunala musikskolor sedan flera år har stora ekonomiska problem. De flesta inser att ur de kommunala musikskolorna rekryteras många av de ungdomar som sedan fortsätter med musikstudier för att bli bärare av den musikkulturtradition som vi är så stolta över. En minskning av musikskoleverksamheten kan utarma en viktig del av grunden för svenskt musikliv. På ett område inom musiklivet har resurserna dock glädjande nog hittills kunnat bibehållas på ett ganska gott sätt. Det gäller de regionala orkestrarna och den verksamhet som bedrivs inom Länsmusiken runt om i landet. Ensembler som bildats med de resurserna har blivit föredöme för många ungdomar och andra amatörmusiker som kommit i deras väg. Med idérik verksamhet och mängder av olika ensembeltyper har de institutionerna blivit en enorm tillgång i musiklivet. Konserter i olika besättningar, för alla åldrar, stödverksamhet i amatörensembler av olika slag, samarbetsprojekt med körer, dansare, fotografer, konstnärer, föreningar, företag, uppsökande verksamhet på institutioner och i skolor. Fantasirikedomen är mycket stor. Jag uppfattar de regionala orkestrarnas och länsmusikorganisationernas verksamhet som en musikalisk folkbildningsinsats av stora mått. De ensembler som har möjlighet till fast anställda yrkesmusiker har givetvis organiserat dem i professionella ensembler. Men musikerna har också i stor utsträckning utnyttjats som grund i ensembler tillsammans med fritidsmusiker. Verksamheten har också kunnat ge arbetstillfällen för frilansande musiker på ett sätt som knappast hade kunnat ske om motsvarande stöd från stat, landsting och kommun hade gått direkt till sådan s.k. fri verksamhet. Huvudskälet till att jag aktualiserar den här musikverksamheten i denna debatt är att verksamheten är hotad. Det med stor spänning emotsedda betänkandet från Kulturutredningen har kommit. I det betänkandet framförs förslag som om de skulle genomföras skulle få förödande effekt för en stor del av den regionala musikverksamheten. Kulturutredningen föreslår att statens stöd till respektive länsmusik i framtiden bör motsvara halva värdet av det stöd som utgår nu. Utredningen föreslår märkligt nog att en del av de pengar som staten därmed skulle spara skall användas för viss musikverksamhet av det slag som länsmusiken och de regionala orkestrarna redan bedriver. Jag vet att Kulturutredningen har lagt ner ett jättejobb. Den del av betänkandet som gäller länsmusiken och de regionala orkestrarna hör dock enligt min uppfattning inte till utredningens lyckade delar. Värderade talman! Än så länge är det enbart en utredning som redovisar sina idéer. Kulturutredningens synpunkter förväntas dock ligga till grund för regeringens förslag på kulturområdet. Därför känns det riktigt att omgående nämna åtminstone något som regeringen inte kan vara säker på att få allmänt stöd för, för den händelse det skulle överföras till en proposition. Därför aktualiserade jag i denna debatt den enastående folkbildningsroll som länsmusiken och de regionala orkestrarna har.

Fru talman! Vi får inte glömma att från grottmålning till dagens multimedia finns det en obruten kedja av kulturyttringar. Det här är en ständig process som länk för länk för ihop vår historia och vår kultur. För att rätt förvalta och vårda den här arvskedjan måste vi ha en generös och genomtänkt kulturpolitik. Därför måste vi göra allt för att levandegöra kulturdebatten, som i sin tur ger livskraft åt den demokratiska processen. Den 4 april i år sade jag i den här talarstolen att mycket av den kulturpolitiska debatten har slösats bort. Det har blivit så på grund av att den kulturpolitiska utredningen har lagt locket på. Alla gick vi då i väntans tider. Vi väntade på en utvärdering av 74 års kulturpolitik, som för övrigt med sina åtta målformuleringar är gångbar än i dag, skulle jag vilja säga. Vad var det som kom? Delvis har Elisabeth Fleetwood redogjort för det och för sin inställning till utredningen. Målen har bantats till fem. Det innebär att tre mål har tagits bort. De är målet att motverka kommersialismens skadeverkningar, målet att kulturpolitiken i ökad utsträckning skall utformas med hänsyn till eftersatta gruppers behov och målet att främja det internationella kulturutbytet. Man kan undra varför. Våldet är större än någonsin, och det finns en stark opinion för att stävja detta. Klasskillnaderna ökar, och det internationella arbetet är viktigare än någonsin. Att ta bort de här målformuleringarna ser jag som en uppluckring av det offentliga ansvaret för människans väl. Elisabeth Fleetwood, Åke Gustavsson och Ewa Larsson, som också skall debattera den här frågan i dag, kanske kan redogöra för hur ni har tänkt just angående de här målen. Kan det eventuellt innebära ett smalare public service-uppdrag och fler kommersiella radio och TV kanaler? Kan de statliga institutionerna, som Operan och Dramaten, i en framtid kanske delvis finansieras via reklamintäkter? Innebär det här att ett systemskifte är på gång även inom kulturpolitiken, likt det som nu genomförs inom socialförsäkringarna? Det har inneburit att den offentliga finansieringen har minskat och de privata försäkringarna på de här områdena ökat. Kan detta vidare leda till växande skillnader mellan samhällsklasserna, som i sin tur hämmar det offentliga samtalet, och till att demokratiska värden som förståelse och respekt för varandra går förlorade? Herr talman! Nu tror jag egentligen inte att en majoritet av Kulturutredningens ledamöter vill ha en ökad kommersialisering. Men trots deras vilja och vision, som de delar med mig och Vänsterpartiet, är den ekonomiska verkligheten i våra kommuner och landsting så ansträngd att det inte finns utrymme för att satsa mer pengar på kultur. Därför är risken stor att den kulturpolitiska utredningen bara blir en pappersprodukt. Den kulturpolitiska utredningens goda förslag på ökad decentralisering av de statliga kulturpengarna innebär ökad regional finansiering. Detta i sin tur leder till ökat demokratiskt inflytande, under förutsättning att det finns pengar i våra kommuner och landsting. Om det inte finns pengar öppnas en ny marknad för kapitalet, vilket i sin tur leder till minskat folkligt inflytande. Ändock finns i Kulturutredningen en positiv människosyn. Trots detta har debatten delvis hoppat i galen tunna, just på grund av kommunernas och landstingens dåliga ekonomi. Aftonbladet bojkottar allt vad kulturutredning och Margot Wallström heter. I en DN-intervju rasar kulturborgarrådet i Stockholm Tjia Torpe över att de statliga medlen skall omfördelas från Operan och Dramaten i Stockholm till landsbygden. Vi vägrar att betala, säger hon. Risken är att vi hamnar i en negativ spiral, där de regionala kultursatsningarna ställs mot nedskärningar inom sjukvård, skola och barnomsorg eller där vi ställs inför faktum att ökat kommersiellt inflytande är enda möjligheten för att ha verksamheten kvar. I stället måste vi nu inrikta oss på det goda i Kulturutredningen, förslag som innebär att alla ges möjlighet till eget skapande. För mig är det självklart att det skall ges till alla oavsett tjockleken på plånboken. Detta ger i sin tur människan inflytande i samhällsdebatten. Vi kan i och med detta göra likhetstecken med en ökad demokratisering. Kulturutredningen bygger på en tilltro till kommuner och landsting, att de skall odla de demokratiska värdena samtidigt som de värnar kvalitet och rikt kulturutbud. Jag delar utredningens positiva människosyn på livslust och glädje i eget skapande. Men jag är allvarligt oroad över att kommunernas ekonomi inte kommer att inrymma de omprioriteringar som utredningen förutsätter. Vänsterpartiet är därför berett att öka kommunernas resurser. Frågan är: Är Socialdemokraterna det, eller kan vi på annat något sätt få majoritet för det i kammaren?

Herr talman! Kära lyssnare och tittare! I mitt anförande har jag för avsikt att ta upp några punkter i Kulturutredningen som jag tycker är bra, några punkter som jag tycker kunde ha gjorts bättre och punkter där jag inte alls delar utredningens slutsats. Eftersom det sistnämnda är allvarligast och avgörande börjar jag med det. Först vill jag betona att jag helt ställer mig bakom de mål som Kulturutredningen formulerat för kulturpolitiken. De frågor som Charlotta Bjälkebring ställde till mig är berättigade, och jag svarar gärna på dem efter mitt anförande i en replik. Målen för kulturpolitiken är en sak, men jag och Miljöpartiet ställer oss inte bakom hur dessa mål skall kunna förverkligas med den låga ambitionsnivån för vad kulturen får kosta. Tyvärr deltar inte kulturministern i dagens debatt och inte heller kulturutskottets ordförande, så jag vet inte vem som i det regeringsbärande partiet deltar i den här debatten. Det gör mig litet upprörd. Vem företräder regeringen? När kulturministern inför 1994 års budgetbehandling talade om att kulturen fick stå över ett kast för att sedan komma igen när Kulturutredningen var klar, tog hon udden av den kritiska debatten om sparbetingen på kultur och Sveriges Radio och Television och Utbildningsradion. Vem ville inte se att Sveriges ekonomi är i balans? Om barnfamiljerna skulle betala måste väl kulturen också betala. Miljöpartiet sade redan då väldigt bestämt - jag vet att det var flera som sade så - att vi inte ansåg att alla grupper eller verksamheter i Sverige solidariskt skulle vara med och rädda landet. Trots det föreslog vi ett större sparbeting än regeringen. Den enkla förklaringen är att vi definierar ordet solidariskt på ett annorlunda sätt. Kulturutredningen utgår från ett nollsummespel, där omfördelning av pengar utgör en ledstjärna. Bl.a. förväntas Stockholmsregionen betala för de nationella uppdragen och med det finansiera mer projektinriktad verksamhet. I skrivningarna byggs en tidigare och, som jag betraktar det, förlegad motsättning in. Genom att spela ut Stockholm så hårt mot andra regioner riskerar ett gammalt samhällskontrakt att smulas sönder. Kontraktet innebär att huvudstaden, i egenskap av ekonomisk och kulturell motor i nationen Sverige, gör ekonomiska vinster som sedan fördelas ut till hela landet. Stockholm är den stora nettobetalaren till statskassan. Vi betalar alltså mer än vad vi får tillbaka. Som belöning får vi vara värd för en rad nationella kulturinstitutioner, vilket anses vara en del av huvudstadsfunktionen. Det finns kanske de som anser att själva huvudstadsbegreppet spelat ut sin roll, men då är det den diskussionen som vi skall föra. Jag hoppas innerligt att Mälardalsregionen även fortsättningsvis, solidariskt, ställer upp på kommunal ekonomisk utjämning. Jag vet att en del politiker och samhällsdebattörer i dag ifrågasätter Sverige som nation, som anser att gränser inte längre spelar någon roll. Valet till EU parlamentet visade, med förkrossande tydlighet, att de som tycker så inte lever i samma verklighet som svenska folket. Några partier sade t.o.m. på valnatten att de önskade sig ett nytt folk. Vi får väl önska dem lycka till. Jag och Miljöpartiet anser, precis tvärtemot vad regeringen anser, att den svåra ekonomiska situation vi har, med ett budgetunderskott i världsklass, gör att vi behöver satsa extra mycket på kultur över hela landet. Ett rikt aktivt kulturliv ger den nationella identiteten självrespekt och ökar därmed möjligheterna till en positiv och mångkulturell utveckling. Det är nödvändigt för att människor skall finna kraft att renovera, vidareutveckla och förnya vårt land kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt. Ett av utredningens fem mål är just att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk utmanande och obunden kraft i samhället. En annan avgörande fråga som har diskuterats länge och där förväntningarna på Kulturutredningens förslag har varit stora är konstnärernas ekonomiska situation. Också där väljer Miljöpartiet en annan väg att nå målet. Vi har valt att förorda ett mera generellt inriktat konstnärsstöd, vilket vi tror främjar konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet. Välkommen, Åke Gustavsson! Ett annat av de fem kulturpolitiska målen är alltså att främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet. I stället vill regeringen fortsätta på redan inslagen väg med livstidsstipendier fast till flera än i dag. Eftersom konstnärligt skapande utgår från en subjektiv känsla går det självfallet inte att uppställa några enkla generella krav på hur man vid den individuella prövningen skall fördela stipendier eller konstnärstillägg. Men jag anser att risken är överhängande för att det system som vi har i dag gynnar konstformer med mer akademikertradition och missgynnar andra former av skapande och konstupplevelser. Jag tycker också att utredningen skulle ha vågat att ta upp upphovsrättsfrågor. Det är väldigt bra att utredningen har behandlat arkitektur, att det nu ingår i svensk kulturpolitik att vi påverkas av den miljö, den skönhet och den fulhet som vi har runt omkring oss samt att samhällsbygget visar på vår kulturella utveckling.
Herr talman! Jag vill fråga Ewa Larsson hur Miljöpartiet definierar solidaritet, eftersom hon påpekade att ni hade en annan syn än vad Kulturutredningen hade. Sedan vill jag kommentera detta med att nationalscenerna kanske delvis har spelat ut sin roll. Jag tycker att de delvis har gjort det. I och med Operan i Göteborg, musikteatern i Malmö och Norrlandsoperan har nog Stockholmsoperan och Dramaten delvis spelat ut sin roll. Därmed har kanske Kulturutredningen kommit mer i fas med den verklighet som nu råder. Trots detta vill jag inte säga att vi inte skall ha någon nationalscen. Givetvis skall våra nationalscener finnas kvar.
Herr talman! Med solidaritet menar vi i Miljöpartiet att Charlotta L Bjälkebring och jag med en riksdagsledamotslön på 26 500 kr kan betala mer för att hjälpa upp ett samhälle i ekonomisk obalans än den som har en månadslön på 11 000 kr. Så definierar vi solidaritet. Charlotta Bjälkebring frågade mig om utredningen var i fas med tidsandan genom att det har byggts flera operor i Sverige. Charlotte Bjälkebring menar alltså att Operan i Stockholm skall läggas ner och att vi inte behöver någon nationalscen? Eller vad menar hon? Menar hon att invånarna i Botkyrka, Rinkeby och i Stockholms stad skall betala för att de är födda i en stad och inte själva har valt att få en opera? Skall de, och inte staten, via sin kommunalskatt betala för nationalscenen? Är det så Charlotta Bjälkebring menar?
Herr talman! Givetvis skall vi inte lägga ner de statliga institutionerna i Stockholm. Men om man ser på det som Kulturutredningen har kommit fram till angående rättviseaspekten lägger Stockholms stad och Stockholms landsting ner förhållandevis mindre pengar av kommunalskatten på kulturen. Då är nog det som Kulturutredningen har kommit fram till rätt så riktigt. Det anser åtminstone jag.
Herr talman! Det är rätt att Stockholmsregionen lägger ner mindre pengar på kultur än en del andra regioner. Jag delar helt Charlotta L Bjälkebrings uppfattning att det inte skall vara så. Nu har utredningen valt att ta fram 1992 års siffror. I dag betalar man väsentligt mera än vad man gjorde då. Men det är ändå inte tillräckligt. Så det är en helt rimlig uppfattning. Fortfarande kvarstår frågan: Är det skattebetalarna i Rinkeby, i Salem, i Botkyrka som skall betala för Stockholmsoperan? Är det närmare för dessa invånare till Operan än vad det är för den som t.ex. bor i Östersund? Det finns någonting som heter sociala barriärer. Det är kanske precis lika långt till Operan för den som bor i Salem som det är för den som bor i Östersund. Det handlar om vilken utbildningsnivå som man har. Utredningen tar ju fasta på att väldigt många i storstaden är välutbildade. Det är kanske detta som är variabeln.

Herr talman! Det ligger i själva huvudstadsfunktionen att kunna bjuda på en vacker huvudstad, att se till att den är ren och snygg, att bjuda på gratis vägar osv. och att kanske få litet intäkter. Men i det här fallet går intäkterna till det nationella museet, till den statliga nationella Operan eller Dramaten. Krogägarna kanske också får litet. Momsen på maten går då till statskassan. Det gynnar statskassan mycket att vi bjuder på den här fina staden, och det skall vi fortsätta med. Men vem tycker då Marianne Andersson att det är i Stockholms stad som via skattsedeln skall betala för Operan?

Herr talman! Det tycker jag också. Jag hoppas att Stockholms stad ökar kulturbudgeten - vilket jag vet att man nu gör - så att hela staden kan få ett bättre kulturliv. Om man jämför min förort Skarpnäck med en medelstor svensk stad är Skarpnäck med 34 000 invånare helt kulturellt utarmat. Så det finns ohyggligt stora hål att fylla i Stockholms stad. Jag vill bara påminna Marianne Andersson om att Stockholms stad redan betalar väldigt mycket till statskassan. Vi betalar mera än vad vi får tillbaka. Glöm inte det! Och det vill vi gärna göra, det bjuder vi på. Men kom inte och säg att invånarna via skattsedeln också skall betala för Operan. Jag tror inte att de vill göra det. Jag kan göra det, men jag tror inte att vi kan motivera stockholmarna att göra det. Det är den sociala barriären och inte den fysiska närheten som är avgörande för besöket. Per invånare betalar stockholmaren i dag 23 200 kr till statskassan.

Herr talman! Innan jag går in i den regionala debatten vill jag ändå lyfta fram några saker i Kulturutredningen som jag tycker är centrala. Det första är att under de mer än 20 år som nu gått sedan de tidigare kulturpolitiska målen fastställdes har det hänt ganska mycket. Inte minst har det hänt väldigt mycket inom medieområdet, vilket gör att vi i en förhoppningsvis medveten statlig kulturpolitik också lyfter in den utveckling som har skett på medieområdet. Det är det ena som är viktigt. Det andra som jag tror är centralt med tanke på den debatt som har förts runt om i landet under de senaste åren är vikten av att någon ställer sig upp och säger att kulturen faktiskt har ett egenvärde, att den är utvecklande, frigör människor och ger människorna ett rikare liv. Det är alltså det egenvärde som satsningar på kulturen ytterst alltid måste motiveras utifrån. Kulturen får inte reduceras till något slags hjälpgumma när det gäller regionalpolitik eller när det gäller utveckling av en kursverksamhet eller något annat, utan den skall stå på egna ben. Om den sedan, vilket den ofta gör, ger positiva effekter på andra områden så är det i och för sig bra. Men det är inte detta som ytterst skall motivera satsningar på kulturen. När det gäller Kulturutredningen är det framför allt tre områden som jag tycker är viktigt att lyfta fram. Det första är satsningen på barn och ungdom som tar sig uttryck i viljan att satsa på integrerad kulturverksamhet i skolan och satsningen på ungdom, inte minst när det gäller multimedieverkstäder. Jag tror att detta är en prioriterad verksamhet som är nödvändig om vi skall satsa på den unga generationen, och det skall vi. Det andra området handlar om konstnärernas arbetsvillkor. Nu är det dags att ge kulturarbetarna bättre möjligheter att försörja sig på sin verksamhet. Därför lägger Kulturutredningen fram ett antal förslag som bl.a. handlar om att vidga arbetsmarknaden och att ge dem ökade utbildningsmöjligheter. Vidare framläggs förslag för att de på ett bättre sätt skall kunna få avsättning för sina produkter. Nu skall det bli spännande att se hur remissinstanserna kommer att reagera på detta. Jag ser fram emot en viktig och livlig debatt i detta avseende. Det tredje området, som orsakat en del av den senaste debatten, handlar om kultur i hela landet. Den har naturligtvis en geografisk men också en social dimension. Den sociala dimensionen är ingen nyhet för någon av oss, nämligen att huvudsakligen lågutbildade, utslitna människor som bor i glesbygd tillhör lågkonsumenterna. Men de är med och betalar till kulturen. Högkonsument är den välutbildade urbaniserade människan i en storstadsmiljö. Kulturen har också en jämlikhets och rättviseaspekt i den meningen att jag, oavsett var jag bor i landet, skall ha någorlunda hyggliga möjligheter att ta del av ett kulturutbud, och jag skall vara med och solidariskt betala till den. En skattebetalare i exempelvis Stockholm, som har tagits upp i debatten, satsar i genomsnitt 600 kronor på kulturen i Stockholmsområdet medan en malmöbo och en göteborgare satsar 1 200-1 300 kronor enligt de uppgifter som utredningen har tagit fram. Man ställer sig frågan om det inte vore rimligt att Stockholmsregionen - inte bara Stockholms stad - är med och bär en del av kostnaderna för den statliga satsningen på kulturen i Stockholm. Operan och Dramaten frekventeras till ungefär 80 % av besökare från Stockholmsområdet. Stockholms stad och kranskommunerna betalar ingenting för detta. Ewa Larsson säger i sin reservation att hon avvisar en ökad medfinansiering till nationalscenerna. Men det är ju inte det det handlar om. De finansieras ju inte över huvud taget av landstinget och Stockholmsregionens kommuner. Jag tycker uppriktigt sagt att det är ganska rimligt att också skattebetalarna i Stockholms kommun eller i någon av kranskommunerna får vara med och betala till detta liksom göteborgarna får vara med och betala till Göteborgsoperan, liksom man i Malmö får vara med och betala till Detta har väckt oerhörda känslor. En rubrik i Svenska Dagbladet var: Detta är lantisarnas hämnd på nollåttorna. I texten står det: Det här är bondläpparna som nu går till angrepp mot stockholmarna. Alla som inte bor i Stockholmsområdet är alltså enligt den definitionen bondläppar. Jag tycker uppriktigt sagt att det är pinsamt när debatten förs på den nivån. Vad det handlar om är att olika regioner skall bära sina kostnader, oavsett om det gäller Länsmusiken eller, när det gäller Stockholm, Blåsarsymfonikerna. Jag tycker faktiskt att man måste vara med och ta ett regionalt ansvar liksom vi i Jönköpings län t.ex. tar ett regionalt ansvar för Länsmusiken i Jönköping. Så kan vi fortsätta på område efter område. Jag tror att det går att utvidga kulturpolitiken på ett bra sätt om olika delar av landet tar sitt ansvar. Kulturpolitiken bygger ju till stor del på att varje del i samhället är med och tar sitt ansvar. Jag hoppas också att remissinstanserna kan ge en fortsatt vägledning i dessa avseenden.

Herr talman! Jag delar helt Åke Gustavssons syn när det gäller att de olika regionerna måste ta sitt ekonomiska ansvar. Det jag förut redogjorde för var att stockholmarna är en av de stora nettobetalarna till statskassan. Att de siffror som används i utredningen är från 1992 och inte stämmer med verkligheten tycker jag är pinsamt. Det visar bara att man inte tar siffrorna på allvar, utan att man redan tidigare har bestämt sig för vad man vill. Annars hade man ansträngt sig för att ta fram adekvata siffror. Generellt kan jag säga att Stockholmsregionen behöver satsa mer på kultur i sin egen region för hela folket. Om det är så att Åke Gustavsson tycker att det inte längre behövs någon huvudstad med några nationella uppdrag och att Operan inte längre skall betalas av staten, så kan man ju flytta Operan till Nässjö. Jättebra tycker jag att det är med områdena barn och ungdom som skall intregreras och att man skall intregrera kultur i skolan. Genomförandet torde dock ligga på kommunerna. Då förstår jag inte varför regeringen försämrar kommunernas ekonomiska förutsättningar att klara det.
Herr talman! Det blev, som jag befarade, en munhuggning mellan olika regioner i landet - i det här fallet Stockholmsregionen mot rikets andra regioner - vilket jag beklagar. Jag hävdar att det utredningen har redovisat när det gäller kostnaderna är korrekt i sak. Vi har inte gjort några skrivningar om hur mycket det nya skatteutjämningsbidraget innebär i pluseffekt för Stockholms stad exempelvis, och det har inte heller varit vår uppgift att göra. Jag anser att Sverige även fortsättningsvis skall ha en huvudstad och att denna huvudstad skall vara Stockholm. Men jag anser inte att staten för den skull skall bära hela kostnaden för Operan och Dramaten i Stockholm, för att ta de exemplen. Det som Ewa Larsson skriver i sin reservation är alltså i sak felaktigt. Hon skriver: Jag anser inte att detta kan innebära krav på ökad medfinansiering av nationalscenerna. Min enkla och raka fråga är: Vilken medfinansiering har Stockholms kommun, regionen, landstinget på Operan och Dramaten i Stockholm? Det är ju detta som Ewa Larsson skriver i sin reservation. Herr talman! Slutligen vill jag säga att det, bara för att man har en huvudstad, inte innebär att alla nationella uppdrag för den sakens skull skall ligga i Stockholm. Vid närmare eftertanke tror jag att också Ewa Larsson inser det. Utredningen var såvitt jag förstår enig - men om Ewa Larsson nu vill anmäla avvikande uppfattning är det intressant för kammaren att få veta det - om att man skall lägga ut ett centrum för form och design, och vi har föreslagit att ansvaret skall ligga på Röhsska museet i Göteborg. Vi har sagt att det skall göras en satsning på barnteatern, men vi har inte tagit ställning till var den skall ligga, men vi har diskuterat olika alternativ. Vi skall ha olika centrum för olika musikgenrer. Vi har inte sagt var de skall ligga. Jag anser att det långtifrån är självklart att de skall ligga i Stockholm. Men om Ewa Larsson har en avvikande uppfattning vore det bra om hon redovisade den för kammaren här och nu.
Herr talman! Jag tycker att Åke Gustavsson är litet barnslig nu. Jag tänker inte bemöta det som han sade om andra nationella uppdrag på andra ställen än i När det gäller ökad medfinansiering, citerade jag bara utredningen, och där står det ökad medfinansiering. Åke Gustavsson får därför gå till utredningen och rätta felet där. Om Åke Gustavsson hade varit med under hela debatten hade han inte behövt ställa så konstiga frågor. Men han har ju inte varit med hela tiden. Stockholms stad skall vara med och betala för Operan och Dramaten. Men i Stockholm är man född med dessa scener. De finns här. Om staten inte vill ta ansvar för att det skall finnas nationella scener, då finns det flera vägar att gå. En väg har Charlotta L Bjälkebring pekat på, nämligen ökad sponsring. Ett annat förslag från utredningen är att öka biljettintäkterna. Vi säger absolut nej till det. Vi anser att alla skall ha möjlighet att gå till dessa nationella scener, och vi anser att man inte skall öka biljettintäkterna utan att staten även i fortsättningen skall betala för det. Vi vill inte att det skall vara som på Operan i New York, utan vi vill att Operan skall fortsätta att vara en upplevelse för fler än ett fåtal.
Herr talman! Jag vet inte om den fortsatta debatten ger så mycket mer. När utredningen talar om ökad medfinansiering, handlar det om ökad regional medfinansiering av den högt statligt finansierade kulturen i Stockholm. Det är alltså ett generellt uttalande. Jag talar här om de två nationalscener som Ewa Larsson själv säger att det handlar om och att det skulle vara en medfinansiering. Det tycker jag är viktigt för klarläggandets skull att man inte är med och gör någon finansiering i dessa avseenden. Jag hoppas nu att remissomgången får ge uttryck för vilka uppfattningar som finns ute i landet i den här frågan. Vi är naturligtvis skyldiga att ta hänsyn till det i det fortsatta politiska arbetet i riksdagen. Och jag tror faktiskt att svenska folket i allmänhet tycker om sin huvudstad, är rädd om den och är beredd att betala litet extra av statliga medel till dessa nationella institutionerna i Stockholm av den anledningen att de faktiskt har ett nationellt uppdrag. Men låt inte svenska folket vara med och betala allt, när svenska folket i praktiken har sämre möjligheter att utnyttja det. Det är detta som jag hade hoppats att Ewa Larsson skulle inse och också ställa sig positiv till. Jag beklagar denna rigida inställning från Miljöpartiets företrädare i denna debatt. Jag är inte säker på att det är Miljöpartiets uppfattning som helhet, utan det är snarare en uppfattning från Ewa Larsson som vi får höra i den här debatten.

Herr talman! Jag vill först säga att jag är mycket glad för den ansats som Elisabeth Fleetwood nu gör i debatten. Låt oss med den framgång vi kan ha försöka medverka till att vi blir av med den här diskussionen om lantisarnas hämnd osv., som slogs upp på nyhetsplats i Svenska Dagbladet innan Kulturutredningen presenterades, och får en mer saklig diskussion. I sak vidhåller jag naturligtvis de förslag som utredningen har lagt fram. Jag är övertygad om att det finns ett brett stöd för dem. Om vi menar allvar med att hela landet skall leva och att vi skall ha kultur i hela landet, så har staten ett ansvar också för den regionala kulturpolitiken, så att regionerna kan utvecklas. Regionerna är dessutom själva beredda att ställa upp ganska mycket. Det var någon skådespelare som i ett TV-program sade att det bara är på Dramaten i Stockholm som man kan hålla en tillräckligt hög kvalitet och att Dramaten därför är en nationalscen. Men de som i lördags såg urpremiären av Kristina från Duvemåla, eller läst recensionerna av den, tror jag har en helt annan uppfattning. Jag är övertygad om att det som svenska folket nu håller på att få uppleva är ett nytt musikaliskt nationalepos, som verkligen står för det nya. Jag var privilegierad nog att få se detta. Det är bland det finaste som har hänt svenskt musikteaterliv under det senaste årtiondet. Det skedde inte i Stockholm utan i Malmö. Det om något visar att det finns kvalitet runt om i landet.
Herr talman! I en tidigare replik tog jag upp den spridda fina och högt kvalificerade kulturen i Sverige. Jag nämnde också Kristina från Duvemåla i Malmö, Medea i Stockholm och Operan i Göteborg och mycket annat. Jag vill också gärna avsluta den här debatten. Men det är något som jag tycker att man glömmer bort för stockholmarnas del, nämligen att man måste se på våra totala levnadsomkostnader. Det är därför som jag ställer fastighetsskatten och förmögenhetsskatten på fastigheter i bjärt kontrast till detta. Det gäller inte bara stockholmare, vilket jag också sade tidigare, Åke Gustavsson. Det gäller även t.ex. våra kustområden i Göteborg, Bohuslän, Blekinge och på många andra ställen. Det är sådana hänsyn som måste tas för att människor skall kunna ha något att bli luggade på. Man kan inte lugga en skallig.
Herr talman! Nej, jag vill inte säga att Stockholms stad är flintskallig. Jag är övertygad om att det finns mycket av kreativitet och skaparkraft här liksom i det övriga landet.

Det är inte så. Förhållandet mellan denna höga nivå i Malmö och i Göteborg och den låga nivån i Stockholm förklaras av att staten tar ett stort ekonomiskt ansvar. Hälften av de statliga kulturpengarna går till Stockholmsområdet, som inte bara omfattar Stockholms stad utan också regionen där omkring. Det är bra om Danderyd, Lidingö och andra kranskommuner här är med om att ta ett ekonomiskt ansvar också på de nu aktuella områdena. Jag har inte kollat hur mycket som där betalas per capita för satsningar på kulturen, men jag är rädd för att det inte är så mycket att det stör i de avseendena. Jag hoppas med detta, som sagt, att ett av de viktigaste inslagen i Kulturutredningen, nämligen satsningen på kulturen i hela landet, skall bli en verklighet.
Herr talman! Jag delar verkligen Kulturutredningens syn på decentralisering och regional finansiering, men vi vet alla, även Åke Gustavsson, att ekonomin i många kommuner och landsting är mycket ansträngd. Det gäller kanske särskilt i Stockholms förortskommuner.

Det går bra att svara ja, nej eller nja, så kan vi förkorta den här debatten.
Herr talman! Vi för nu inte en debatt om generella statsbidrag eller skatteutjämningsbidrag. Den frågan får Charlotta L Bjälkebring därför återkomma med i ett annat sammanhang. I stället för att säga ja, nej eller nja vill jag faktiskt svara att det självklart är upp till varje kommun eller region att själv avgöra hur mycket man vill satsa på den egna kommunen eller regionen inom det kulturella området. Staten kan stimulera och stödja genom att medfinansiera. Det kan röra sig om att ha ett någorlunda anständigt grundbeloppssystem. Vi föreslår i utredningen att ett sådant skall vara flexibelt och inrymma möjlighet till större lokala hänsyn. Jag ser faktiskt detta som en möjlighet för en kommun eller en region att utifrån sina egna förutsättningar och sin egen vilja utveckla kulturpolitiken på ett kanske smidigare sätt än vad man hittills kunnat göra.

Herr talman! Den proposition avseende delbeslut om framtida svenskt försvar som nu sedan några dagar tillbaka ligger på riksdagens bord innehåller självfallet en del som vi moderater tycker är bra och en del annat som vi ifrågasätter. Vi tycker också att det saknas en del som vi menar borde finnas där. Jag ser allvarliga brister i propositionen, men jag uppfattar dem ändå inte på annat sätt än som ett genomtänkt pedagogiskt grepp från regeringen för att få till stånd en konstruktiv debatt i försvarsutskottet, så att man där både breddar beslutsunderlaget och för fram konstruktiva idéer som leder fram till ett ganska normalt och bra försvarsbeslut. Vi skall göra vårt bästa för att infria de förväntningarna. Jag tänker under de få minuter som står mig till buds försöka lyfta fram några av de punkter som vi anser vara sämst tillgodosedda. Vi anser att det säkerhetspolitiska underlaget innehåller en bra dagslägesbeskrivning men saknar det som skulle vara den egentliga säkerhetspolitiska delen, nämligen något som garderar oss under den inte överblickbara period som utgör huvuddelen av den tid som ett försvarsbeslut sträcker sig över. Det är lätt att ha en mening om den överblickbara framtiden liksom att dimensionera ett försvar för den tiden, men förslaget bör också förses med en längre siktande analys, med säkerhetspolitiska marginaler som räcker till även för en osäker framtid. Jag menar med detta att allt tal om budgetminskningar därför att andra länder har genomfört sådana är tämligen ointressant. Jag vill föra fram två aspekter på detta. För det första: När andra länder under en 10-20 årsperiod kraftigt har höjt sina försvarsanslag har vi behållit en oförändrad försvarsekonomi. De länderna kan då och då göra synbarligen stora nedskärningar men likväl i reala termer ha en bättre försvarsekonomi än vi. Vi har länge varit i otakt med omvärlden, och vi får nog vackert fortsätta att vara det ett tag till, för då blir det bättre. För det andra är det föga intressant på sikt att se till t.ex. Rysslands av olika skäl minskande krigsmakt. För oss är det faktiskt, försvarsministern, egentligen bara intressant hur mycket de har kvar. Har det som finns kvar stor volym och hög teknisk kvalitet? Svaret är i båda fallen ja. Med detta lämnar jag säkerhetspolitiken. Vi moderater ser med oro på den teknik som tilllämpas i propositionen. Jag måste fråga försvarsministern och medbrodern - observera att jag inte sade medbrottslingen - Anders Svärd hur ni har tänkt er att vi i december skall kunna fatta ett beslut avseende ekonomiska nivåer, då så mycket saknas som har direkt påverkan på den ekonomiska nivån. Mest anmärkningsvärt är enligt min mening att försvarsmaterielfrågorna ställts utanför. Så kan man naturligtvis göra, men i konsekvens med det måste man då också undvika att låsa ekonomin. Härtill vill jag lägga att stor oklarhet råder i viktiga personalfrågor som har påverkan på ekonomin. Ytterligare bör tilläggas att det omtalade svarta hålet nu skjuts framför oss. Socialdemokraterna lovade i våras att det skulle bli föremål för studium av en beredning. Det bör kanske göras, men så har inte skett. Också detta har direkt påverkan på den ekonomiska nivån, och det rör sig då om kanske 11⁄2-2 miljarder kronor. Jag vill inte lägga ytterligare sten på börda, men jag vill ändå erinra försvarsministern om att vårt utlandsengagemang i Bosnien har medfört en materielförslitning av utomordentligt stora mått. Det finns bedömare som uppskattar kostnaden för detta till uppemot 2 miljarder kronor. När tar regeringen tag i detta? Det finns alltså inga belägg för att vi nu kan lägga fast en ekonomisk nivå. Jag vill gärna mycket kort också peka på ett par andra saker. Det ges i propositionen utrymme för två saker som jag tycker är anmärkningsvärda. Det åsyftade gäller dels FN-styrkan, dels en utbildning för en human städgummeverksamhet här hemma. Låt mig börja med FN-styrkan. Det har hittills varit möjligt, med den bredd och kvalitet som svenskt försvar haft, att rekrytera en internationell styrka ur de stående styrkor som vi har haft och med utgångspunkt i de materiella förråd som vi har här hemma. Det har varit en bra modell. Det har funnits goda skäl för att den skulle tillämpas också i fortsättningen. Svenskt försvar blir nästan en restprodukt av internationell styrka. Det kan inte vara möjligt att detta är grunden för att ge ytterligare förstärkning åt folkförsvarsviljan här hemma, försvarsministern! Jag nämnde "städgummeverksamheten". Det är alldeles uppenbart att det finns sådana behov. Men kan försvarsministern här i debatten ge ett enda exempel på någon typ av katastrof här hemma då Försvarsmakten inte har ställt upp? Ett sådant exempel finns inte. Följaktligen är detta ett okynnesbehov.

Herr talman! Jag måste säga att jag är mycket tilltalad av den tvåstegsmodell som lagts upp för försvarsbeslutet. Vi får ett konstruktivt växelspel mellan regering och riksdag. Genom uppläggningen av försvarsbeslutet i två etapper skapas utrymme för ytterligare beredning. För försvarsutskottet borde också denna tvåstegsmodell stimulera till debatt och diskussion under höstens utskottsarbete. Våra slutsatser kommer mycket tydligt att påverka försvarsbeslutets utformning. Det finns också utrymme för en bred och allmän debatt om vårt framtida totalförsvar. Centerpartiet delar de bedömningar och stöder de förslag som återfinns i propositionen. Genom samarbetet med regeringen har Centerpartiet fått gehör för viktiga delar av vår försvars och säkerhetspolitik. Att Centerpartiet tillsammans med den socialdemokratiska riksdagsgruppen bildar en majoritet här i kammaren innebär inte att alla frågor därmed skall anses avgjorda. För min och Centerpartiets räkning vill jag här och nu gärna deklarera att vi eftersträvar ett bredare samförstånd i de centrala försvars och säkerhetspolitiska frågor som vi nu har att pröva i utskottet. Jag vill särskilt lyfta fram några avsnitt i propositionen där Försvarsberedningen möjligen kunde uppfattas som onödigt låst i sitt ställningstagande och där propositionen genom s-c-samarbetet öppnat för fortsatta diskussioner och ytterligare beredning. Det gäller pliktfrågorna, den fortsatta materiella och tekniska förnyelsen och försvarsindustrifrågorna men också diskussionen om totalförsvarets ledningsorganisation. Ett vidgat säkerhetsbegrepp kräver en värnpliktsutbildning också för civila ändamål. Den eftersatta bevakningen av våra skyddsobjekt kräver en förstärkning av bevakningsresurserna. För Centerpartiet är det viktigt att utveckla i stället för att i praktiken fortsätta att avveckla den allmänna värnplikten. Vi har därför tagit initiativ till utredningsuppdrag för att utröna formerna för en längre värnpliktsutbildning för Civilförsvaret, men också möjligheterna att organisera en kortare militär värnpliktsutbildning med inriktning mot skyddsuppgifter och bevakning. Värnpliktsutbildningen bör dessutom ses över i syfte att åstadkomma ökad rationalitet och differentiering av utbildningstiderna, vilket kan effektivisera och kvalificera utbildningen. Den kortare värnplikten, inriktad mot bevakningsuppdrag, skall ses som en del av den ytterligare differentiering av de värnpliktigas utbildningstid som vi eftersträvar. Den kategorin värnpliktiga kan bli ett viktigt bidrag i arbetet med att fylla hemvärnets behov av välutbildade soldater. Jag vill betona att grundprincipen att värnpliktiga skall utbildas för att fylla ett behov självfallet skall vara utgångspunkten. Pliktfrågorna avhandlas slutligt i etapp två hösten 1996, efter att myndigheterna kommit med detaljerade förslag. Det är viktigt att den materiella och kvalitativa förnyelsen av försvaret fortsätter. Ökad rörlighet, ökad kraft och ökat skydd för våra brigader skall vara vägledande för planeringen. I propositionen står det: "Det är därför nödvändigt att i etappen två av försvarsbeslutet, när myndigheternas kostnadsberäkningar och förslag föreligger, noga pröva om försvarets materielförsörjning i tillfredsställande grad kunnat tillgodoses. Slutlig ställning i dessa frågor bör därför tas först hösten 1996." För Centerpartiet och regeringen är omsorgen om en inhemsk försvarsindustri och bevarad kompetens på ett antal strategiska teknologiområden viktigt för vår alliansfria position. Med en vidgad säkerhetspolitisk hotbild och därigenom en breddad uppgift för totalförsvaret ökar behovet av samordning och samverkan mellan totalförsvarets civila och militära delar. Det nuvarande ledningssystemet för totalförsvaret har sin grund i andra förutsättningar än morgondagens. Jag har aldrig haft några problem med att ställa mig bakom de säkerhetspolitiska bedömningarna i Försvarsberedningen. Man skriver: "Den allmänna säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa har varit gynnsam för Sverige. Väpnade angrepp som skulle kunna hota Sverige ter sig i dagens politiska läge mycket osannolika. Därtill kommer att de rent militära förutsättningarna för att genomföra sådana angrepp under lång tid kommer att vara starkt begränsade. Detta gäller i synnerhet förmågan att genomföra en kustinvasion. Anspråken på totalförsvarets förmåga att möta väpnade angrepp kommer därför att vara begränsade under ett antal år." Det är mot denna bakgrund som Centerpartiet anser att besparingar är möjliga och rimliga i en ansträngd ekonomisk situation. Därmed kan Centerpartiets saneringsplan för den svenska ekonomin fullföljas genom att försvarsutgifterna som en del av saneringsplanen minskas med 4 miljarder kronor t.o.m. budgetåret 2001. Om man utgår från vad andra samhällssektorer tvingas spara finns det inte något stöd för att hålla vårt land med en större försvarskostym än behövligt. För det folkliga stödet är också detta av stor betydelse. En ramhöjning kan därför enligt min mening endast komma i fråga vid ett försämrat säkerhetpolitiskt läge. Om det säkerhetspolitiska läget försämrats skall detta komma fram vid de kontrollstationer som också finns med i propositionen.
Herr talman! Anders Svärd kittlade nerven på mig redan i början när han talade om att han hade fått viktiga saker tillgodosedda. Jag vet inte om det var några av dem han nämnde. Förstod jag det inte rätt kan Anders Svärd kanske kan upprepa dem. Jag upprepar också min fråga: Vad anser Anders Svärd om budgettekniken? Kostnaden för något så viktigt som materielen utgör rimligen uppskattningsvis halva kostnaden för vårt försvar. Vad är, enligt Anders Svärd, det kloka i att låsa de ekonomiska ramarna i år, medan man t.ex. låter frågor om flera stora kostnadskrävande materiella saker ligga kvar till nästa år? Det är en teknikfråga som vi är intresserade av.
Herr talman! En principiellt viktig del av det vi har kommit fram till i överläggningarna mellan regeringen och Centerpartiet är den öppenhet som gäller för pliktfrågorna, materielfrågorna och frågorna om ledningsorganisationen. Man låser inte fast sig, vilket faktiskt var fallet i högre grad i Försvarsberedningen, utan anmäler att det är områden som man måste titta särskilt på. Jag har nog faktiskt svarat på frågan beträffande de ekonomiska ramarna. Vi gör den bedömningen att det säkerhetspolitiska läget är sådant, att man kan sänka anslaget. Jag menar att det är viktigt med tydliga signaler till myndigheterna så att vi får fram effekterna inför det slutliga beslutet. Jag menar att det inte bara finns utrymme för att beskriva hur svårt det är utan också för att visa på möjligheter till rationaliseringar osv., och möta nedskärningarna på det sättet. Det är alltså viktigt att tala om inom vilka ramar man skall arbeta och utreda vidare. Det står vi fast vid.
Herr talman! Nu måste vi klara upp detta, Anders Svärd! Det har ingenting med nivån att göra. Oavsett om man kallar det oförändrad nivå eller säger att vi drar in 4 miljarder är det tekniken det handlar om. Man lämnar stora viktiga tunga ekonomiska frågor obesvarade fram till nästa år medan man låser ramen i år. Kan jag, Anders Svärd, tolka detta så, att vi är överens om att vi kanske inte skall gaffla in det så alldeles rasande noga, utan helt enkelt ha ett bredare spektrum för den ekonomiska nivån? Då kan vill tillgodose detta. Var det så det skulle uppfattas tycker jag att det är bra. Sedan till sist ytterligare en fråga. Är det bra med okynnesåtgärder som att lägga till en FN-styrka, en "städgummehistoria" i Sverige, och sedan kanske lägga ner regementen för att åstadkomma detta? Eller kort uttryckt: Är det bra att försämra krigsorganisationen för att åstadkomma någonting som är ett påhittat behov?
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att vi bestämmer nivån på den totala ramen. Inom den skall det sedan avgöras, sist och slutligen om ett år, hur vi skall prioritera mellan de olika områdena. Detta kan naturligtvis få konsekvenser. Men i detta säkerhetspolitiska läge handlar det om inom totalramen minus fyra miljarder, som det står i propositionen. Det som kan ändra detta, och det sade jag också i mitt anförande, är om den säkerhetspolitiska situationen ändras. Då skall man naturligtvis kunna lägga dit mer pengar om det behövs. Man skall också så småningom i framtiden ytterligare kunna skära ner. Självfallet. Man skall inte ha ett större försvar än vad som behövs i förhållande till den säkerhetspolitiska situationen. Sedan kan jag inte hålla med Arne Andersson om att det är okynne att tillsammans med FN satsa på fred i världen. Det tycker jag nästan får stå så naket och dumt som det är.

Herr talman! Det är trevligt att kunna få diskutera direkt med försvarsministern. Jag försökte i torsdagens remissdebatt att ta upp en del av de säkerhetspolitiska utgångsvärden som jag anser måste ligga till grund för inriktning av kommande beslut. Det var kanske förklarligt att ingen då var beredd att ta upp den tråden, så jag gör ett nytt försök i dag. Vi liberaler, i Sverige och ute i Europa, har en vision där de demokratiska staterna gemensamt uppträder till försvar för fred, frihet och demokrati i vår del av världen. I en intervju i Svenska Dagbladet den 24 september - för säkerhets skull en vecka efter valet till EU-parlamentet - får man intrycket av att statsminister Ingvar Carlsson delar denna vision. Vad statsministern drar för slutsats av sin vision har vi däremot ingen aning om. Vårens högljudda och för de flesta rätt obegripliga debatt kan bara ha givit rakt motsatt intryck om vart svensk socialdemokrati är på väg. Men strategin där tycks ju vara att ständigt erbjuda hela paletten, så att ingen åsiktsriktning skall känna sig främmande i rörelsens famn. Det enda som därmed är oklart är vart landets regeringsparti och därmed Sverige är på väg. Det är inte helt oviktigt när statsministern, vingklippt och snöpt av EU valet den 17 september, inom kort skall företräda Sverige i regeringskonferensen om Herr talman! En vision om gemensam säkerhet leder inte långt om man inte drar någon slutsats av sin vision, om man inte försöker att utforma en politik för att förverkliga den, om man inte identifierar de möjligheter som föreligger och om man inte klart och tydligt söker vinna människor för att förverkliga visionen. I den proposition som nu ligger på riksdagens bord finns en rätt omfattande beskrivning av de säkerhetspolitiska förutsättningar som råder, och framför allt av den betydande osäkerhet som råder om framtiden. Det som bekymrar är naturligtvis att man i ett politiskt dokument finner så få slutsatser av beskrivningen och i än mindre utsträckning tankar om vad som måste göras. Låt mig ta några exempel. Propositionen pekar på två allvarliga risker för utvecklingen i Europa, risken för en s.k. renationalisering av säkerhets-och försvarspolitiken och risken för ett allt mindre amerikanskt engagemang i Europa. Det är i båda avseendena för europeisk och därmed svensk säkerhetspolitik vitala frågeställningar. Men vad drar regeringen för slutsats? Vad bör Sverige göra för att motverka dessa risker? Regeringen blir som så ofta förr svaret skyldig. I torsdags konstaterade jag att den ofta påtalade risken för renationalisering inte längre är en risk utan redan förhärskande verklighet i Europa. Europas staters agerande i Bosnien dikteras nästan uteslutande från nationella utgångspunkter. Senast var det den italienska regeringen som i ett febrilt försök att återvinna ett internationellt erkännande, som gått förlorat i den inrikespolitiska cirkusen på senare år, utövade en fullkomligt vettlös utpressning för att få plats i den s.k. kontaktgruppen om f.d. Jugoslavien. Serbiska fascisters angrepp på och folkmord i Bosnien har däremot fått äga rum i flera år medan Europa tittat på. I Tjetjenien har Jeltsin fått härja fritt. Liksom i fallet Bosnien värnar Washington. London, Bonn och Paris - och för den delen också Stockholm - mer om goda relationer till Moskva än om folkrätt och mänskliga rättigheter. Att hålla igen med kritik för att inte skada de demokratiska krafterna ger i Moskva bara de nationalistiska krafterna än mer vind i seglen. Herr talman! Är regeringen beredd att klargöra på vilket sätt Sverige skall främja ett gemensamt uppträdande i Europa, där vi från svensk sida avstår från att i alla sammanhang driva svenska särlösningar eller krav på en särskild status för Sveriges deltagande, t.ex. i av FN:s generalsekreterare begärda kommande fredsbevarande uppdrag i det forna Jugoslavien? När det gäller USA:s framtida engagemang i Europa tror jag att vi på allvar måste fundera på hur vi skall möta detta i högsta grad reella hot. Är det genom att Europas stater i alla sammanhang avvisar amerikanska uppfattningar, t.ex. om fredsprocessen i Bosnien, för att sedan, när de har kört sitt alternativ i kvav, tvingas åse att det bara är ett kraftfullt amerikanskt uppträdande som kan vända utvecklingen mot någon form av fredlig framtid? Är det genom att på alla sätt fördröja och motverka USA:s vilja att komma de nya demokratierna till mötes - just mot bakgrund av Europas fiasko i Bosnien - när dessa önskar medlemskap i NATO? Är det genom att i alla sammanhang fördöma den amerikanska kritiken mot det byråkratiska och tungrodda FN i stället för att gemensamt effektivisera och därmed säkerställa ett FN som fullt ut enligt FN-stadgans alla bestämmelser värnar fred och säkerhet? Kan det inte, försvarsministern, vara så, att förståelsen i USA i någon mån står i relation till den av oss i Europa allt mer demonstrerade bristande förståelsen för USA:s åsikter och tankegångar? Hur skapar vi en ömsesidig atlantisk dialog som visar att vi i Europa i tid är beredda att lyssna också till USA, inte bara skrika på hjälp när vi kapsejsat? Herr talman! Regeringen lyfter fram det internationella perspektivet och medverkan i fredsfrämjande uppdrag. Det är utmärkt! Jag citerar:"Det ställer krav på särskilda förberedelser. För att möjliggöra effektiva svenska bidrag krävs anpassning till internationell standard vad gäller metoder och material. Samarbete med andra länder om utbildning och övningar bör ske Utmärkt! Det var, som en erfaren och läskunnig statsman som försvarsministern väl vet, det vi i Folkpartiet ville att Försvarsberedningen skulle få titta på, men som när det avvisades tvingade oss att lämna beredningen och som senare gav flygvapenchefen en reprimand. Nu när EU-valet är över tycks det ske öppningar åt alla håll. När regeringen nu skjuter alla andra viktiga beslut framför sig till hösten 1996 kanske tiden ändå skulle räcka även till det.

Herr talman! Sällan har försvarsfrågor diskuterats inom två på varandra följande och med ett underlag, nämligen en av regeringen nyligen framlagd proposition. Den här debatten, som kallas allmänpolitisk, kommer naturligtvis att ha propositionen som grund. Så har skett under debatten mellan föregående talare, och också jag kommer att upphålla mig vid den. Det har talats om Sveriges internationella uppgifter. I ett klimat där Sverige på ett av alla omvittnat förtjänstfullt sätt fullgör internationella uppgifter inom FN-systemet är det inte konstigt om vi hamnar i ett läge där de internationella uppgifterna blir dimensionerade för i första hand försvarsmakten. Det är bra att det också finns diskussioner om civila uppgifter i propositionen och att Sverige också skall kunna ta ett större ansvar när det gäller dem. Det säkerhetspolitiska resonemang som finns i propositionen uppehåller sig en hel del kring den framtida relationen till Ryssland, vad vi kan förvänta oss av utvecklingen där och i vilken utsträckning det påverkar vårt agerande framöver. Det sker naturligtvis med rätta om vi tittar på den historiska bakgrunden. Men vi har också andra historiska erfarenheter. I propositionen tar man upp detta på ett sätt - jag vill inte kalla det för lättfärdigt - som jag tror att vi får anledning att följa med ökad uppmärksamhet i framtiden. Det gäller Tyskland. Efter andra världskriget var en av huvuduppgifterna för segrarmakterna att se till att krig icke mer skulle utgå från tysk jord. Den konstruktion man fann var inte särdeles lyckad. Det kan vi säga nu i efterhand. Nu har Tyskland återfått sin plats i europeisk utveckling. Tysklands intresse av att rikta uppmärksamheten utåt tror jag kommer att förstärkas i och med att man lyckas med att integrera sina västra och östra delar. Jag tror att man kommer att lyckas med det. Hittills har man varit upptagen med det. Det har krävt mycket och kommer att kräva mycket, men man kommer att lyckas. I det spel som då kommer att finna sin plats inom Europeiska unionen tror jag att vi kommer att behöva vara mycket vaksamma på i vilken utsträckning EU blir ett instrument för att kontrollera tyska expansiva tendenser. Motsatsen, att EU skulle bli ett instrument för tysk maktpolitik, tror jag ingen vill ha. Jag har inget förslag till lösning av detta, men jag tror att detta kommer att vara en mycket viktig uppgift i den säkerhetspolitiska analysen. Jag vill peka på en principiell fråga av viss betydelse.

Vi har talat om beredskapshänsyn i samhällsutveckling och samhällsplanering, men vi har inte anslagit pengar till det. Jag tror att vi måste se allvarligare på den delen framöver. En annan princip som slås fast i propositionen är att vi inte skall behålla system som inte skall ha en framtid i svenskt totalförsvar. Så snabbt som möjligt skall vi göra oss av med dem. I förra veckans debatt nämndes bl.a. ubåtarna. Det är självklart att om vi inte tror att vi i slutet på en tioårsperiod behöver fler än sju ubåtar behöver vi dem inte heller i en närtid, speciellt som resonemanget bygger på att vi i närtid kan se att de militära hoten är små. Vad som sedan händer är en annan sak. Men om vi skall hålla på principen i propositionen bör vi också skrota fler ubåtar än vad som sägs nu. Herr talman! Det finns mycket att säga om systemet med värnpliktsutbildning. Jag anser att det är fel att vi fastslår ett antal. I propositionen står det att 30 000 man per år skall utbildas. Detta stämmer inte med huvudinriktningen i propositionen, att det är säkerhetspolitiken som skall styra utbildningen.

Herr talman! Den bedömda hotbilden skall alltid styra Sveriges rustningsnivå. Så står det i propositionen som regeringen har lagt på riksdagens bord. I och med detta slår man fast det som jag tycker är självklart, nämligen att man inte skall dimensionera försvaret efter ett värsta fall. Men med det resonemanget slår man också fast att det är bäst att möta oro och en negativ utveckling i vår omvärld med upprustning i Sverige. Här finns grundläggande skillnader mellan Jag är nämligen övertygad om att man möter hot mer effektivt på andra sätt än genom avskräckning genom ett starkt militärt försvar. Det är min uppfattning i grunden. Man har också i detta resonemang bortsett från den vidgning av hotbilden som propositionen förslår. Andra hot som nu lyfts upp i säkerhetspolitiken, t.ex. sårbarheten i samhället, miljöhot, ökade ekonomiska och sociala klyftor mellan människor och mellan olika länder möter man inte med rustning i Sverige. Det civila försvaret får en mer framskjuten roll i och med Försvarsberedningens rapporter och den proposition som nu ligger på riksdagens bord. Den ökade vikt som ges till det civila försvaret innebär också mer pengar till verksamheten enligt det förslag som ligger. Det tycker jag är positivt. Jag skulle gärna se att vi kunde ha en speciell debatt om det civila försvaret i framtiden här i kammaren. De skulle ge möjlighet för intresserade att specifikt debattera de civila delarna av totalförsvaret i framtiden. Herr talman! Under dessa få minuter som jag har på mig vill jag koncentrera mig speciellt på tre sakfrågor i propositionen. Det är tre sakområden där jag lämnar en avvikande mening till beredningens rapporter. Det gäller pliktfrågan, synen på EU, VEU och vapenexport och materielfrågor. När det gäller pliktfrågorna har jag en uppfattning som är vitt skild från andra partiers. Det ligger till grund för min inställning till regeringens och Centerns ambition att öka folkförankringen genom att utbilda fler totalförsvarspliktiga. Jag kan inte se ett sådant automatiskt samband mellan antalet utbildade och försvarsviljan och folkförankringen som Socialdemokraterna och Centern gör. Vänstern hyser ju tvivel om det här sambandet, men går med på själva förslaget. Jag tycker att det är olyckligt att man till en stor kostnad vill driva igenom ett förslag om att utbilda fler i t.ex. bevakningsuppgifter baserat på ett antagande om detta samband. Jag tror att det finns risk för att det blir tvärtom. Jag skulle vilja att försvarsministern berättar hur ett sådant samband kan mätas och vad försvarsministern egentligen menar med begreppet folkförankring. I propositionen finns det några viktiga avvikelser från vad beredningen kommit fram till i sina rapporter. En av dessa avvikelser gäller antalet ubåtar, som Jan Jennehag var inne på. Beredningen säger sju och regeringen säger nio. Jag frågade företrädarna för Centerpartiet och regeringspartiet i den debatt som hölls här i kammaren i förra veckan om detta. Jag frågade om det innebär en fortsatt utveckling av Ubåt 2000. På den frågan fick jag klara nej från Britt Bohlin och Anders Svärd. Det är glädjande. Mindre glädjande är att regeringen nu går ifrån sitt eget kongressbeslut från 1993 som säger att någon ytterligare beställning av JAS-plan inte skall komma i fråga. Propositionen förmedlar en syn på EU och VEU som jag inte delar. Jag ser inte EU som ett fredsprojekt. Jag ser med oro på vad som skrivs om VEU i propositionen. Det står att man vill verka för att stärka VEU såväl generellt som speciellt vad gäller förmågan till snabba och tidiga fredsfrämjande insatser. Kan försvarsministern utveckla hur man ser på EU och VEU i framtiden? Menar regeringen och Centerpartiet verkligen att man vill stärka VEU generellt? Hur menar man att detta bör göras? Skall det ske på bekostnad av FN? Detta är en farlig utveckling, enligt min mening. Kapitlet i propositionen om vapenexport och försvarsindustri är en sorglig läsning för en miljöpartist. Det rimmar illa med den helhetssyn som man nu, i och med det vidgade säkerhetspolitiska begreppet, skall ha. Man måste titta i ett vidare perspektiv på vapenexporten än bara på den kortsiktiga ekonomiska vinningen. Man hänger sig i propositionen åt förhoppningar om hur mycket mer vapen vi kan sälja och hur mycket billigare vapen vi kan köpa, genom "aktivt deltagande i olika internationella fora". Man skriver t.ex. om ett närmande till WEAG. Herr försvarsminister! Skall vi inte vara glada åt att marknaden för vapen minskar? I propositionen skriver regeringen snarare i ett beklagande tonfall om den vikande försvarsmaterielmarknaden. Det borde väl vara allas vår förhoppning att vi inte för all framtid skall ägna oss åt vapenhandel och rustning och åt att bygga vår gemensamma säkerhet på starka militära försvar! Miljöpartiet vill ha en global nedrustning. Det är vår vision inför framtiden, och det är den visionen som jag hela tiden vill ha framför mina ögon. Jag hoppas att jag aldrig kommer att sluta med det.
Herr talman! Jag tycker inte att det är något fel på Annika Nordgrens vision om framtiden, och hon kan gärna hålla fast vid den. Däremot är jag inte säker på att Sverige är den världsnation som kan gå i täten. Vi är beroende av försvaret, därför att andra nationer bär sig åt. För den skull önskar jag Annika Nordgren lycka till. Jag vidhåller ändå min idé om att Sverige fortfarande skall ha ett fredsbevarande och starkt försvar. Det är till gagn t.o.m. för det som Annika Nordgren håller på med. Hon konstaterade inledningsvis att man i propositionen inte tar hänsyn till ett "värsta fall". Det var det jag talade om, men jag använde inte samma uttryck. Men det är det som är allvarligt. Det anordnas många stora tävlingar här i världen, och det är inte så dumt att bli tvåa i en sådan tävling. Men har Annika Nordgren tänkt på att det inte är bra att bli tvåa i ett krig?
Herr talman! Jag är glad att min vision om en global nedrustning delas av Arne Andersson, och jag hoppas att den delas av alla försvarsutskottets ledamöter. Men man får inte bara skjuta detta framför sig och lägga över ansvaret på alla andra nationer i världen. Vi måste också kunna driva på, genom att omsätta det i praktiken i vårt eget land. Det är kanske den skillnad mellan mig och Arne Andersson som jag kan peka på här. Menar Arne Andersson verkligen att vi skall dimensionera det svenska totalförsvaret efter det värsta tänkbara scenariot? I så fall tror jag att Arne Andersson har många fler miljarder att hämta hem till försvarsbudgeten.
Herr talman! Jag börjar hålla med Annika Nordgren på punkt efter punkt. Det blir nog så, att även efter detta försvarsbeslut är ni andra skyldiga mig en och annan brigad. Så till vida kommer det kanske inte att sluta väl för mig. Om jag får börja i en annan ände, är det nämligen så att man aldrig kan besluta om trovärdighet. Man kan bara skapa förutsättningar för trovärdigheten avseende vår vilja och förmåga att värna om den svenska befolkningens integritet och oberoende. Det är lustigt nog inte vi själva som kan bestämma, utan det är omvärlden som värderar oss. Jag vill ha ett sådant försvar att omvärlden värderar oss på det sättet att man anser att vi har trovärdighet. Då kan vi fortsätta, och då kan Annika Nordgren fortsätta med det globala arbetet. Lycka till!
Herr talman! Är det inte intressantare, och främjar det inte vår trovärdighet mer, om vi i stället för att diskutera att vi skulle ha ett totalförsvar dimensionerat efter ett "värsta fall", förekommer de här hoten som kan dyka upp och försöker skapa förutsättningar för en fredlig utveckling? Vi kan satsa dessa miljarder, som Arne Andersson vill satsa på det militära försvaret, på att förebygga att sådana hot uppkommer. Jag tycker att det är en vettigare och rimligare investering, Arne Andersson.
Herr talman! Annika Nordgren var inne på frågan om utbildningen. Vi har alltså ett vidare säkerhetspolitiskt begrepp, och det finns ett antal bevakningsuppgifter som i dag inte fullgörs. Det finns alltså behov av utbildning. Men den utbildningen skall naturligtvis inte skötas på ett gammaldags sätt, utan det är viktigt att utbildningen formas för de uppgifter som vi bestämmer att de som utbildas så småningom skall utföra. Det är en bättre differentiering men också en effektivisering av utbildningen. Det ligger ingen poäng i att det är en lång utbildning, utan det skall vara utbildning anpassad till behovet. Det är alltså det säkerhetspolitiska läget som skall bestämma hur stor organisation vi behöver ha. Om detta resonemang leder till att vi kan hålla oss kraftfullt över nivån där 50 % får fullgöra plikttjänstgöring, är det bättre än att gå mot under 50 %, som i dag. Jag tror att det har en betydelse för försvarsviljan. När det gäller vapenindustrin behöver vi, enligt bedömningarna, en vapenindustri i Sverige. Vi har väldigt restriktiva regler för försäljning av vapen och annan krigsmateriel. Det skall vi ha; det är ett sätt att dela på kostnaderna. Vi kan också sälja till andra, som uppfyller villkoren.
Herr talman! Det var nästan samma tema som jag diskuterade med Arne Andersson. Jag undrar om man inte kan satsa de dyra pengar som det kostar att utbilda flera inom totalförsvaret på att i stället förebygga den sårbarhet i samhället som i vissa fall leder till att vi har objekt som vi måste bevaka. Det är smartare och ett mer långsiktigt sätt att se på saken. Dessutom står min fråga kvar, och jag ställer den igen: Hur vet Anders Svärd att graden av utbildade har direkt bäring på försvarsviljan och folkförankringen?
Herr talman! Svaret på den sista frågan är att ingen vet exakt var brytpunkten ligger. Jag tror ändå att det är stor klokhet att inte låta det antal som deltar i plikttjänstgöring komma ned i de tal som vi är på väg mot nu. Det är lika viktigt att den utbildning som man får genomgå har ett meningsfullt syfte och att de som genomgår utbildningen känner att de fyller ett behov och att de får en utbildning som är användbar. Sedan är det också så att de 10 000 extra som skall utbildas för det civila försvarets behov rimligtvis borde stämma ganska väl med de ambitioner som Annika Nordgren har. Det civila samhället skall ju i princip byggas säkert, men flyktingströmmar och katastrofer, var de än uppkommer, är sådant som man inte kan bygga in ett försvar för i det normala samhället. Det borde väl ändå vara bra, Annika Nordgren, om vi nu är överens om att det här är en bra vidgning av det säkerhetspolitiska begreppet - och det är vi - att det också finns några människor som är beredda och utbildade för att delta i den delen av totalförsvaret.
Herr talman! Vidgningen av det säkerhetspolitiska begreppet är jag och Anders Svärd helt överens om, och även regeringen. Anders Svärd sade att ingen vet exakt var brytpunkten finns, och det innebär att detta förslag bygger på ett antagande, som jag sade i mitt anförande. Syftet och meningsfullheten i utbildningen är oerhört viktiga, som Anders Svärd sade, annars främjas absolut inte folkförankringen och försvarsviljan. Då blir det kontraproduktivt. Där är vi helt överens. Däremot finns det alltså grundläggande skillnader mellan våra åsikter om hur pliktsystemet skall utformas i framtiden. Det är det som ligger till grund för mina ställningstaganden i denna fråga.

Herr talman! Europa genomgår en förvandling, och dess stater och folk måste finna sin plats i detta nya Europa. Slutet på den politiska, ideologiska och militära konfrontationen mellan öst och väst har inneburit en ny öppenhet och därmed skapat nya möjligheter för förståelse och samarbete. Det kalla krigets slut har inneburit att riskerna för ett storskaligt krig kraftigt reducerats på kort sikt, men på längre sikt vet vi inget. På grund av att all militär försvarsberedskap tar lång tid att bygga upp är det för tidigt att dra alltför radikala slutsatser av det nya läget. I västra Europa fortsätter det fredliga integrationsarbetet, och i östra Europa finns både positiva tecken på återhämtning och vilja till samarbete men också ökad regional instabilitet. Det rörliga och svårförutsägbara säkerhetspolitiska läget gör det nödvändigt att försöka skapa en regional säkerhetsordning. EU har ju här en avgörande betydelse för stabiliteten i vår världsdel. Vi vet från tidigare decennier alltför väl att vårt geografiska läge gjorde vårt territorium synnerligen intressant. Vi vet att spionverksamhet och infiltration i olika sammanhang har varit omfattande. Det finns klara belägg för att andra länder alltjämt känner behov av att bedriva en inte obetydlig underrättelseverksamhet också i vårt land. Herr talman! Karakteristiskt för det nordiska området är dess närhet till och beroende av andra strategiska regioner - Ryssland, Nordatlanten och norra delen av det kontinentala Europa. Östersjön är en centralt belägen kommunikationsled. I händelse av konflikter kan Östersjön därför komma att utgöra en mycket viktig konfrontationszon. Den strategiska situationen i norra delen av det nordiska området är i sina grunddrag oförändrad. Som en följd av den samlade utvecklingen inom kärnvapenområdet kan områdets strategiska betydelse t.o.m. öka. De konventionella stridskrafterna i det ryska norra militärområdet har minskat men genomgått en omfattande modernisering genom tillbakadragandet av styrkor från Centraleuropa. Tillskott av flyg och helikopterförband har skett även om utbildningsverksamheten är låg. Även om Rysslands offensiva förmåga i området är begränsad i dag finns de rent tekniska förutsättningarna att sätta befintliga resurser i stånd. Regeringen skriver i propositionen: "De alltmer förbättrade möjligheterna att uppnå överraskning med strategiskt rörliga insatsstyrkor bör dock observeras". Vi vill nu bygga in bra anpassningsförmåga, förmåga att höja vår krigsduglighet, och därför undrar jag vad som ryms i "en betryggande beredskap att höja denna förmåga om det säkerhetspolitiska läget försämras"? Vi måste beakta de osäkerheter som finns i vår omvärld. När framtiden är okänd - och det torde historiens lärdomar visa att den alltid är - bör nyckelordet vara handlingsberedskap. Vi som lever vid havet vet att båtar alltid skall förtöjas som om storm väntades. Ett bedrägligt lugn kan nämligen snabbt ersättas av oro. Herr talman! Kristdemokraterna tycker att det är bra att satsningar görs inom det civila försvaret för att möta det moderna samhällets sårbarhet. I en motion skrev vi 1992 att "vårt samhälles förmåga att möta störningar är en angelägenhet för alla, och en noggrann utredning skulle härvidlag öka förståelsen bland oss medborgare för civilförsvarets betydelse". Hot och riskutredningen tillsattes, och dess arbete ger nu ett värdefullt bakgrundsmaterial till det vidgade säkerhetsbegreppet. De ungdomar som nu föreslås få utbildning för civila beredskapsstyrkor kommer att ha ökat sitt säkerhetsmedvetande och kan därmed bidra till att minska sårbarheten i samhället. Ett viktigt område för denna utbildning är vård och omsorg, dvs. sjukvård och socialtjänst i kriser och krig. Hot och riskutredningen har även visat att inte minst informationsförmedlingen är mycket viktig vid allvarliga störningar. Förbättrad förmåga att delta i fredsfrämjande insatser är en naturlig utveckling, eftersom det enligt säkerhetspolitiska bedömningar kommer att finnas behov av att agera snabbt vid kriser och katastrofer. Operationerna blir alltmer blandat militära och civila, vilket ställer nya krav på samordning av olika insatser. Herr talman! I propositionen ges många uppdrag till vårt totalförsvar. Vi skall kunna möta väpnat angrepp, och därför skall vi fortlöpande upprätthålla en betydande förmåga, inte minst kvalitativt. Vi skall kunna möta en angripare som utnyttjar moderna strategiska insatsstyrkor för att nå snabba framgångar, oavsett vilka delar av landet som utgör mål för angreppet. Det svenska försvaret skall långsiktigt ha en sådan teknisk modernitet och förtrogenhet med taktisk och operativ utveckling som krävs för att möta stridskrafter i omvärlden som skulle kunna sättas in i Sverige. Vi skall kunna hindra en angripare att få herravälde i luften. Med tanke på att ett framtida krig karakteriseras av att kvalificerad militärteknik och strategiska insatsstyrkor kommer till användning undrar jag hur vi skall tolka följande citat ur propositionen: "Luftvärnet är en viktig del av vårt luftförsvar. Modernisering och förnyelse av luftvärnet fordrar dock ytterligare överväganden." ÖB menar att på den ekonomiska nivå som Centern och Socialdemokraterna är överens om får Försvarsmakten begränsad förmåga att hejda en angripare samtidigt som förmåga att slå en angripare inte torde föreligga. Vår förmåga att snabbt och säkert förflytta stridskrafter över hela landet blir starkt eftersatt. Detta innebär en stor risktagning med tanke på de väpnade angrepp som trots allt skulle kunna ske med styrkor som snabbt sätts i stånd. Ger detta trovärdighet åt vår vilja att försvara oss själva, och skapar det säkerhetspolitisk stabilitet i vår omvärld? Herr talman! Kristdemokraterna hävdar att den föreslagna neddragningen av ytterligare 2 miljarder från 1999 innebär en kraftig urholkning av försvarsförmågan tillsammans med den vidgade tillämpningen av totalförsvarplikten samt den höjda ambitionsnivån vad gäller internationella insatser. En allvarlig följd kan bli en obalans mellan säkerhetspolitikens mål och totalförsvarets uppgifter och resurser.
Herr talman! Åke Carnerö sade att det är viktigt att inte dra alltför långtgående slutsatser av det förbättrade läget på säkerhetspolitikens område. Riskerna kan öka, vi måste ha en betryggande beredskap och man skall alltid förtöja som om storm väntades. Den naturliga frågan till Åke Carnerö är då: Kan vi klara "storm" med ytterligare 2 miljarder? Jag har en känsla av att det inte riktigt är där som skillnaderna ligger. Om det handlar om det värsta fall som har nämnts i den tidigare delen av den här debatten tror jag att det handlar om belopp av en helt annan storleksordning. Jag vill också påminna om vikten av de särskilda säkerhetspolitiska kontrollstationer som finns med i propositionen. Den första är den som finns med redan i denna proposition, och de kommande är den inför beslutet nästa höst och den inför beslutet 1998. Där skall det kunna både läggas till och dras ifrån. Det säkerhetspolitiska läget skall styra. Men är det faktiskt så, Åke Carnerö, att man klarar stormen med 2 miljarder till och att vi är slagna utan ytterligare 2 miljarder?
Herr talman! Anders Svärd tog upp det här med storm. Det här skall inte tolkas som ett värsta fall - jag inser naturligtvis att 2 miljarder inte kommer att räcka för det. Vi kan alltså inte dimensionera vårt totalförsvar för det värsta fallet. Jag menar inte att förslaget om ytterligare 2 miljarder skall tolkas på det sättet, men vi skall vara mycket noga med att se efter om oron i vår omvärld ökar. Man skall naturligtvis alltid vara beredd - så tycker jag att vi skall tolka det här. Vi kristdemokrater tycker att kontrollstationerna är ett mycket värdefullt tillskott. Det är bara så att totalförsvaret måste planeras långsiktigt. Jag menar att kontrollstationernas utvärdering av den säkerhetspolitiska situationen inte enbart kan användas så att den ekonomiska ramen får gunga upp och ned hur som helst. Jag tror att Anders Svärd inser att det inte är avsikten. Men det finns viss planering som måste ske långsiktigt. Det är viktigt för att vi skall kunna få den grund som vi vill ha för att kunna anpassa oss efter den ändrade omvärldsutvecklingen.
Herr talman! Av vad Åke Carnerö nu säger drar jag slutsatsen att det kanhända att även kds så småningom kan tänka sig att stödja det förslag som nu föreligger, när vi i försvarsutskottet får titta igenom ordentligt vad som faktiskt står på de här områdena. Det finns ju med tankar om hur man skall klara av förändringar. Det finns inbyggt hur krigsdugligheten inom ett års sikt skall höjas till den nivå som behövs utan några speciella åtgärder, och Försvarsmakten får också i uppdrag att utreda och komma med förslag om hur den långsiktiga, planerade upprustningen skall gå till. Detta har man tänkt på, och man har kontrollstationerna i botten. Jag menar att det finns goda förutsättningar att klara av det som vi har att klara av, baserat på en säkerhetspolitisk situation, men också att göra en rimlig insats för att få ordning på Sveriges ekonomi.
Herr talman! Anders Svärd berörde långsiktigheten, och jag vill än en gång betona hur viktig den är. Jag har fått den uppfattningen i beredningsarbetet att Centern och Socialdemokraterna redan har bestämt sig för en neddragning av 2 plus 2, alltså 4, miljarder. Hade det funnits en öppning att se konsekvenserna av det förslag som har lagts fram skulle det kunna bli en helt annan diskussion under år 1996.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för sex sakliga och innehållsrika inledningsanföranden. Jag vill också bemöta de antaganden som försvarsutskottets ordförande förde fram. Han sade att han eftersträvade en konstruktiv dialog med alla partier i försvarsutskottet för att få med så många partier som möjligt. Det har varit min strävan hela tiden. Jag inledde min gärning som försvarsminister med att säga just detta. Så vi kan faktiskt, Arne Andersson, inleda debatten med att säga att vi är överens om denna utgångspunkt. Mitt arbete med att få med alla partier i Försvarsberedningen underströk också detta, och jag har aldrig riktigt förstått eller fått en hållbar förklaring till varför Jag vill också, herr talman, säga att jag gillade Arne Anderssons öppenhet och lågmälda ton. Det var en befriande skillnad mot de mycket högljudda röster som har hörts under den senaste veckan. Egentligen har vi, Arne Andersson, en bra gemensam utgångspunkt i överensstämmelsen mellan våra säkerhetspolitiska bedömningar. Vad en enig försvarsberedning sade om det säkerhetspolitiska läget, vilket bildar underlag för Socialdemokraternas och Centerpartiets försvarspolitiska överenskommelse, återfinns faktiskt i Moderata samlingspartiets säkerhets och försvarspolitiska program. Jag har tagit fram ett par citat som visar detta. I programmet står: "Vår militära utsatthet har som helhet inte ökat. Tvärtom har det som tidigare definierats som hotet mot Sverige relativt vår egen försvarsförmåga inte varit svagare sedan 1920-talet." Jag vill ta fram också ett annat citat ur Moderaternas rapport: "Vår politiska säkerhet är större än någonsin tidigare under vår moderna politiska historia." Det borde därmed finnas goda möjligheter för Moderaterna att ansluta sig till regeringens förslag. Moderaterna har ju bara att dra konsekvenserna av sin egen analys. Det kalla kriget är slut. I Sverige kan vi, liksom man gör i flertalet andra länder, konstatera att hotet om ett stormaktskrig i Europa är långt borta. I vårt eget närområde har den politiska och militära situationen förändrats drastiskt i och med Sovjetblockets sönderfall, våra baltiska grannfolks återvunna frihet och Tysklands återförening. Vårt lands radikalt förbättrade säkerhetspolitiska läge ligger till grund för regeringens förslag till inriktning av totalförsvaret inför nästa sekelskifte. Det är just detta som motiverar en måttfull besparing på försvarsutgifterna om sammanlagt 10 % under budgetåret 1995/96 t.o.m. år 2001. Låt mig få understryka detta klart och tydligt: Det är det nya säkerhetspolitiska läget som gör att den svenska regeringen, i likhet med en rad andra västeuropeiska regeringar och den amerikanska regeringen, sänker försvarskostnaderna. Den måttfulla besparingen om 10 % är säkerhetspolitiskt motiverad. Men till detta kommer det självklara, att försvaret måste bära sin del av bördan för att sanera Sveriges ekonomi. Försvaret kan inte få vara en fredad zon när sjuka, gamla, arbetslösa, ensamstående föräldrar och barn måste göra stora uppoffringar för vårt lands framtid och oberoende. Jag har en speciell motivering till att säga detta. Om vi nu inte minskar försvarspremien, när detta är säkerhetspolitiskt motiverat och möjligt, riskerar vi faktiskt för första gången i modern tid att skapa en klyfta mellan det svenska folket och försvaret och därmed allvarligt skada försvarsviljan. Jag har hört denna argumentation på ett par möten under de senaste dagarna - i Enköping i måndags kväll och i Gamla stan på ett möte i går kväll. Det påstås från somligt håll att den förändrade hotbilden intecknades redan i 1992 års försvarsbeslut. Det är fel i flera avseenden. För det första var förändringarna inte lika tydliga då som i dag. Den utveckling man kunde konstatera 1992 har befästs ytterligare under tre år. För det andra drog man 1992 ingalunda fullt ut konsekvenserna av det förändrade säkerhetspolitiska läget. Det är först genom förslaget i propositionen om en ny inriktning av totalförsvaret som man på ett genomtänkt sätt tar fasta på förändringarna i vår omvärld - allt det positiva som har skett men också de nya hot och risker som utvecklingen för med sig. Vårt militära försvar skall kunna avhålla från och möta ett angrepp på vårt land. Men det är i dag svårare än det var under det kalla krigets blockkonfrontation att förutse de politiska och militära omständigheterna kring en väpnad stormaktskonflikt som Sverige skulle kunna dras in i trots vår militära alliansfrihet. Ingen vet hur ett eventuellt angrepp på Sverige skulle kunna se ut i framtiden, och vi kan inte planera efter något syntetiskt konstruerat anfallsscenario. Därför måste vårt militära försvar vara modernt och flexibelt och kunna anpassas efter förändrade politiska och militära förhållanden i vår omvärld. Detta, att vårt försvar skall ha förmåga till anpassning, är en bärande princip i regeringens förslag. Denna princip är lika gammal som krigshistorien, men den är samtidigt nydanande i modern svensk försvarsplanering. Jag utgår från att den kommer att sätta sin prägel på den framtida planeringen av vårt försvar. Nu säger somliga att anpassningen inte kan genomföras om det verkligen gäller, att vi i stället måste ge upp alliansfriheten om vi nu drar ner på försvaret. Jag tycker att det både är ett uttryck för uppgivenhet och en nedvärdering av vårt försvar i dag. Något måste vi väl ändå ha fått för alla de miljarder som vi varje år har satsat på att just få ett modernt försvar. Jag för min del vet att vi har ett bra försvar och att vi kommer att ha ett bra försvar också med 90 % av dagens försvarsutgifter. Vi kommer också efter denna måttfulla besparing att ha en god grund för anpassning i händelse av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Alliansfriheten är vårt viktigaste medel för att även i framtiden slippa dras in i ett krig. Det vet svenska folket, och därför sluter en överväldigande majoritet av vårt folk upp kring den militära alliansfriheten. Den är inte till salu eller förhandlingsbar. Den militära alliansfriheten är inte, som somliga gör gällande, något man köper eller säljer för 10 % eller 4 Jag vill samtidigt med kraft framhålla att det kalla kriget inte har ersatts av den eviga freden. Kriget i Bosnien påminner oss varje dag om att vår egen kontinent, Europa, på samma sätt som andra delar av världen härjas av väpnade konflikter, där åldringar slås ihjäl, kvinnor våldtas och barn svälter. Den demokratiska utvecklingen i Ryssland är kantad av många problem och osäkerhetsfaktorer. Jag har sagt många gånger denna höst att jag skulle ha känt mig betydligt lugnare om vi hade haft fem år av demokratisk utveckling i Ryssland. Men stabil fred och säkerhet kan byggas bara på gemensam säkerhet. I vår tid krävs ett gemensamt ansvar för freden och säkerheten, och regeringen föreslår därför att Sverige väsentligt skall förbättra förmågan att delta i fredsfrämjande insatser genom inrättandet av försvarsmaktens internationella styrka och genom skapandet av civila internationella styrkor för humanitära insatser. Säkerhet handlar inte bara om militära hot. I vår moderna tid handlar säkerhet alltmer om icke-militära hot och risker. Regeringen har dragit konsekvenserna av detta och föreslagit ett vidgat säkerhetsbegrepp och en ny helhetssyn på totalförsvarets verksamhet i såväl krig som fred. Vi måste ha en beredskap för att kunna möta terrorism och attentat, svåra olyckor och störningar i vårt moderna industri och informationssamhälle. Vi kan inte heller längre betrakta naturkatastrofer med resignerad ödestro. Vi måste ha en beredskap för att bekämpa dem och lindra deras följder. I krig och kris är totalförsvaret hela samhället. För detta finns beredskap, planering och resurser, och den tillgången måste samhället kunna utnyttja också i fred.

Herr talman! Jag harangerades för den lågmälda tonen. Jag tackar för det. Jag skall fortsätta att hålla den lågmälda tonen, eftersom jag tror på det jag sade - vi skall försöka att umgås om de här problemen i försvarsutskottet. Jag kan vara riktigt retlig ibland, men jag skall i alla fall inte vara det före den 6 december, om vi då inte har kommit till något hyggligt resultat. Jag skall likväl göra några kommentarer. Försvaret får inte vara någon fredad zon. Ja, det låter sig sägas - paraplyet för all annan verksamhet än människornas integritet och oberoende i vårt land. Försvarsministern, man blir, som jag sade för en stund sedan, aldrig tvåa i ett krig. Jag tror att vi skall fundera på det också i utskottet. Detta uttryck togs av försvarsministern som intäkt för att det var det som knäsatte den starka svenska försvarsviljan. Jag tror att det kan ha betydelse. Låt mig bara peka på en liten detalj i propositionen, där jag anser att försvarsministern är med och tär på försvarsviljan. Varför skall man göra så stora strukturella förändringar till förmån för att utbilda soldater som icke skall ingå i krigsorganisation? De skall utbildas för att bilda opinion och sannerligen inte för det försvar de inte får delta i. De känner att de är dåligt utbildade och till ingen nytta. Detta är en farlig tanke. Det här måste vi också försöka rätta till under tiden.
Herr talman! Jag tror att Arne Andersson och jag är överens om att det är oerhört viktigt att vi värnar försvarsviljan. Det är en styrka för vårt land att Sveriges folk ställer upp för försvaret. Men jag har faktiskt under min tid som försvarsminister mött så väldigt många människor från alla politiska partier - eftersom jag känner dem jag talar med - som har sagt att försvaret också måste ha krav på kostnadskontroll, effektivitet och besparingar emot sig precis som alla andra verksamheter i samhället. Har inte försvaret sådana krav på sig, ställer man inte upp för försvaret. De signalerna tycker jag att vi politiker måste ta åt oss och lyssna på. Jag vill ändå en gång påpeka att detta inte för mig har varit huvudorsaken till den måttfulla 10 procentiga besparingen. Orsaken tog både jag och Anders Svärd upp i våra anföranden, nämligen det säkerhetspolitiska läget. Jag förstår inte varför alla andra länder kan spara på sina försvar betydligt mera än våra 10 % med samma säkerhetspolitiska bedömning som vi har i Sverige. Vi har inte konstruerat någon egen säkerhetspolitisk bedömning i Stockholm. Den bedömning vi har gjort delas av regeringarna i Helsingfors, Oslo, Washington och i NATO-länderna. Vi gör ingenting annat än att dra konsekvenserna av ett nytt säkerhetspolitiskt läge, vilket man har gjort i många andra länder. Om detta tycker jag att vi borde vara överens, eftersom Moderaterna gör samma säkerhetspolitiska bedömning som majoriteten i Försvarsberedningen.
Herr talman! Det är litet retfullt att behöva upprepa sig. Jag gör det ändock, herr talman, eftersom försvarsministern frågar just på någonting som jag sade i mitt huvudanförande. Under 15-20 års tid har andra länder ökat sina försvarsanslag med mycket stora belopp, upp till 40 45 % i de enskilda fallen. Då låg vi stilla. Det finns rum för att sänka med 25 % i de länderna, och de ligger ändå på en högre realpolitisk nivå än vi. Detta material finns till sista kronan, eller sista miljonen, uträknat i ÖB:s beräkningar och finns att tillgå, så det behöver vi inte diskutera. Jag sade att om vi har varit i otakt under 15-20 år får vi vackert finna oss i att vara i otakt litet till. Vi kanske kommer i balans, försvarsministern, och då blir det bra. Jag vill gärna tacka försvarsministern för att han läste ur vårt säkerhetspolitiska program. Jag hade så kort om tid att jag verkligen är tacksam för att jag fick ett par minuter extra. Däremot är det kanske övermaga att utbe sig om att sidan skall läsas färdigt. Där står nämligen vad jag också sade i mitt anförande, att den riktigt långsiktiga analysen - den del som vi inte vet något om, de 10 år som ett försvarsbeslut har påverkan på och som är helt oförutsägbar tid - skall i säkerhetspolitiken ha marginalerna på sin sida även för de åren. Därför har vi litet olika mening om det långsiktiga synsättet. Men varför gräla om det, vi skall ju umgås om det.
Herr talman! Jag tog fasta på Arne Anderssons slutord att vi skall fortsätta att umgås. Det har jag inte precis hört från moderathåll och högerpressen de senaste veckorna. Därför är Arne Andersson en befriande fläkt från den gamla högertiden då högern verkligen var pålitlig i försvarsfrågan och ville göra upp med socialdemokratin i försvarspolitiken. En tidigare partiordförande, Gösta Bohman, har också längtat tillbaka till den gamla tiden då socialdemokraterna och högerpartiet kunde göra upp om försvarspolitiken. Jag tror också att vi skall kunna klara ut det här om statistiken och vad som ligger bakom olika länders besparingar. På Försvarsdepartementet saknar vi inte heller argument i den här frågan. En representant för departementet kommer gärna till försvarsutskottet för att hjälpa till att reda ut de här begreppen. Jag vidhåller fortfarande att 10 % är en mycket måttfull besparing. I den ligger mycket av en normal kostnadskontroll, ett normalt effektivitetskrav som alla andra verksamheter i statsförvaltningen utsätts för. Jag tror säkerligen att om det bara är fråga om att tyda statistiken, Arne Andersson, skall vi nog bli överens om det mesta.
Herr talman! Om det inte var en felsägning tror jag ändå att jag nog gör en något annan bedömning än försvarsministern när han säger att det säkerhetspolitiska läget för Sverige har förbättrats radikalt sedan försvarsbeslutet 1992. Det är faktiskt så att hela det långa kriget, folkmordet, i Bosnien har ägt rum efter försvarsbeslutet 1992. Detsamma gäller för överfallet på Tjetjenien. Det är under de här åren som FN, OSSE och EU har demonstrerat sin oförmåga att hantera de nya hoten i Europa. Vi tvingas alla beklaga att det kanske visar sig att det är NATO som är den enda sammanslutningen som visar någon kraft. De nya demokratierna i Öst och Centraleuropa har noterat detta. Det tvingas vi vill ändå visa en viss förståelse för. Det var dock inte därför jag begärde replik, utan för att återknyta till de två frågor jag ställde i mitt anförande till försvarsministern. Kap. 2 i propositionen, om säkerhetspolitiken, redovisar inga slutsatser om det man beskriver som risk och hot i Europas utveckling. Det gäller för det första den alltmer accelererande renationaliseringen av Europas försvarsoch säkerhetspolitik. Vad kan Sverige göra för att motverka detta? För det andra gäller det den påtagliga risken av ett minskat amerikanskt engagemang i Europa. Hur bär vi oss åt för att skapa en ömsesidig dialog, där man skapar ökad förståelse mellan Europa och USA för de här allvarliga frågorna.
Herr talman! Jag noterade Lennart Rohdins två frågor. Han talade om en renationalisering av utrikespolitiken och menar att den svenska inställningen till NATO-styrkan i Bosnien är ett exempel på det. Jag menar att det är helt fel. Vi vill göra det som vi är bäst på - fredsfrämjande verksamhet, humanitära insatser och återuppbyggnadsarbete. Det visar i stället en konstruktiv internationalism och solidaritet. Min uppfattning är alltså tvärtemot den som Lennart Rohdin förde fram. Så till NATO-utvidgningen. Självklart skall varje land självt avgöra sin säkerhetspolitik. Vad regeringen anser, och hela tiden har upprepat, är att inga nya skiljelinjer får skapas i Europa. Jag är oerhört rädd för att en alltför högljudd politik leder till att delar av Europa isoleras och vi får nya gränser. Jag har själv i flera sammanhang uttryckt, och jag sade det också i min inledning till den försvarspolitiska propositionen - jag har där använt samma ordval som det som NATO har - att alliansens utvidgning bör vara en del av en europeisk säkerhetsarkitektur. Nya skiljelinjer får inte dras upp i Europa. Att jag skriver det och återger NATO:s ord är inte att vara kritisk mot USA. Tvärtom respekterar jag USA:s hållning, och USA respekterar Sveriges inställning. Jag är oerhört mån om att USA fortsatt skall spela en stor roll i säkerhetspolitiken i Europa. För övrigt hoppas jag att jag i början av nästa vecka i just USA skall få en chans att diskutera de här frågorna och också lämna information om den svenska inställningen i de här frågorna.
Fru talman! Det finns säkert anledning att diskutera Sveriges inställning och Sveriges agerande på olika sätt. Där kan vi ha skilda åsikter. Men jag tror inte att det är det stora problemet. Vad jag försökte skissa på i mitt anförande är det faktum att vi över hela Europa har en snarast galopperande renationalisering av försvars och säkerhetspolitiken från samtliga stater i Europa. Skall Sverige kunna bidra i den utvecklingen gäller det naturligtvis att hitta en strategi och också att föra en trovärdig politik för att kunna vända denna utveckling. Det behöver vi nog fundera en hel del på. På samma sätt är det när det gäller USA:s engagemang i Europa. Det jag pekade på - jag tror att försvarsministern kommer att få möta detta under sitt besök i USA - är att det inte bara är så att man har fattat beslut om att gå olika vägar. Det har man kanske inte gjort, men framför allt divergerar synsätten alltmera. Det gäller då det amerikanska synsättet och de olika europeiska staternas synsätt. Detta står säkert i relation till det framtida amerikanska engagemanget i Europa. Jag tolkar propositionen så, att det är väldigt angeläget att slå vakt om det. Därför kanske man bör ta sig en funderare också på hur vi konstruktivt kan bidra till att öka förståelsen för skilda synsätt, inte skapa konfrontation kring dem. Dessa saker skulle jag vilja att försvarsministern och regeringen - och vi alla - funderade på, för det här är vitala frågor för den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa framöver.
Fru talman! Jag kan dela uppfattningen att det här är vitala frågor. Men när jag nu får tillfälle till ett tankeutbyte med Lennart Rohdin vill jag, om jag får göra det i mitt inlägg, säga att min nyfikenhet under hela min tid som försvarsminister gällt frågan: Hur ser Jag har hittat en faktisk konsekvens och logik i Folkpartiets agerande i Försvarsberedningen så länge man var kvar. Folkpartiet begärde två utredningar. För det första ville man få ett alternativ för det framtida försvaret utrett som innebar en sänkning av försvarsutgifterna med 27 %. För det andra ville man ha förutsättningarna och konsekvenserna för försvaret av en svensk NATO-anslutning klarlagda. Jag tycker faktiskt att det här hänger ihop. Folkpartiet vill spara på försvaret och tro att det blir lättare om Sverige uppger den militära alliansfriheten. Eller också är det NATO-medlemskapet som är det viktigaste och neddragningen av det svenska försvaret en bonuseffekt från liberal synpunkt. Jag tycker faktiskt att Folkpartiet - Lennart Rohdin och Maria Leissner - skall tala om för svenska folket vad Maria Leissner och hennes parti vill och vad man tänker göra av den försvars och säkerhetspolitiska isoleringen. Den procentuella skillnaden mellan Folkpartiet och Moderaterna är faktiskt 54 %. Det är en oerhört hög siffra. Moderaterna vill öka lika mycket som Folkpartiet vill dra ner. Jag vet inte om Lennart Rohdin har rätt till ytterligare replik. Men frågan kan föras ut i luften. Det kan ges svar på den vid försvarsutskottets behandling, eller också kan Lennart Rohdin och jag mötas på Försvarsdepartementet för ett samtal kring de här frågorna. Jag ber att generöst få inbjuda till en kopp kaffe kring den här frågeställningen.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga herr försvarsministern vad regeringen menar med att vilja stärka VEU generellt. Jag frågade om det i mitt anförande här tidigare. Men jag blir alltmer angelägen om att få ett svar efter att ha hört försvarsministerns anförande. Han betonade vikten av den militära alliansfriheten. Jag och Miljöpartiet värnar oerhört starkt den militära alliansfriheten och ser därför med oro på vad regeringen skriver om VEU. Jag skulle alltså gärna vilja ha ett svar i det avseendet.
Fru talman! Det är lätt att svara på Annika Nordgrens fråga. Den svenska regeringen, och jag utgår då från stöd från samtliga partier i riksdagen, vill att vi skall få en så bra gemensam säkerhets och utrikespolitik som möjligt i Europa som inte drar upp nya gränser, som inte utesluter någon och som inte drar upp skiljelinjer som betyder isolering, främlingskap och mycket mera. Den svenska regeringen har sagt att vi inte ger upp vår militära alliansfrihet. Men det betyder ingalunda att vi inte skulle kunna samarbeta och ha öppna och bra relationer med försvarsallianserna. Det har Sverige med NATO. Vi samarbetar inom ramen för PFF, Partnerskap för fred. Vi är observatörer i VEU. Min avsikt är att vi skall bli allt aktivare i VEU och att vi skall kunna delta i fredsfrämjande operationer som VEU står inför, men vi avser inte att söka medlemskap. Genom ett sådant svenskt deltagande ökar vi tryggheten och säkerheten i Europa. Så enkelt är det.
Fru talman! Konstigt nog kan jag hålla med om nästan allt vad försvarsministern sade i den första delen av sitt föregående inlägg. Men när vi kommer till det här med att ha öppna och bra relationer, en allt aktivare medverkan och allt vad det nu var som försvarsministern här räknade upp blir jag lite betänksam. Jag ser väldigt betydande motsägelser i vad försvarsministern säger om militär alliansfrihet och detta med att stärka VEU generellt. De frågetecknen tycker jag borde kunna rätas ut. Militär alliansfrihet är för mig och Miljöpartiet ett aktivt val. Jag tycker inte att det är förenligt ens med ett aktivt observatörsskap i VEU. Där skiljer vi oss alltså åt, försvarsministern!
Fru talman! I min vision för ett tryggare och säkrare Europa finns faktiskt att Sverige deltar i allt arbete där vi kan åstadkomma ökad demokrati samt social och ekonomisk utjämning och där vi får så många som möjligt med i gemenskapen. Det vore beklagligt om Miljöpartiet, som för övrigt står för väldigt många unga värderingar, inte skulle bejaka detta. Det farligaste för Sverige, om vi vill ha ett inflytande i Europa, är om vi isolerar oss. Därför är det oerhört viktigt att vi använder vårt medlemskap i EU för att arbeta för demokrati samt social och ekonomisk utveckling. Jag menar att EU för Sverige kan bli hävstången till ett demokratiskt och fredligt Europa. Då skall vi delta i det arbetet och inte vända ryggen åt det.

Fru talman! Vi socialdemokrater presenterar nu tillsammans med Centern förslag och tankar om en försvars och säkerhetspolitik som faktiskt är början för ett nytt årtusende. Den fasta grunden för våra förslag är vår övertygelse om att ett relativt litet land som Sverige behöver ha alla sina medborgare engagerade, men på olika sätt alltefter förutsättningar och behov i arbetet för fred, frihet och trygghet i vårt land, i Europa och i världen. Fred, frihet och trygghet är begrepp som inte bara behöver komma nationer till del, utan oss alla medborgare och individer. Att låta den grundsynen komma till uttryck i alla berörda sammanhang är viktigt, vare sig vi talar om bistånds och solidaritetsarbete eller kommunal planering. Men på några viktiga områden inom totalförsvarets ram måste vi göra mer. Vi måste ta ett steg framåt. Svåra påfrestningar på oss som medborgare och nation i form av katastrofer och olyckor av olika slag måste till varje pris förebyggas. Ändå vet vi att det aldrig hjälper till hundra procent. Därför vill vi nu, för att möta just detta hot, skaffa oss en bättre beredskap i form en s.k. civil insatsstyrka. Att negligera den frågan är faktiskt att medvetet sätta människors liv på spel. Men den yttersta katastrofen är naturligtvis krig. Vi har lagt ned ett stort arbete på att studera olika utvecklingsvägar för det svenska militära försvaret. Ingen väg leder dock tillbaka till 1925 eller 1939. Gårdagens krig kommer inte i repris. Det är bl.a. våra studier av omvärldens militära doktriner som styrt vår planering. Jag vill inte påstå att vi har lyckats till hundra procent, men vi är en bra bit på väg mot ett väl avvägt totalförsvar. Men framtidsdebatten ger ibland anledning till oro. Det förekommer stora vida slängar, inte i kväll men vid många andra tillfällen. I en del fall är det väl alldeles uppenbart att värdet av att se sin egen bild på debattsidor i tidningen har varit större än värdet av att delta i en seriös diskussion om svåra avvägningsfrågor för landets och totalförsvarets bästa. Får jag ställa en liten fråga till moderaterna, för att klara ut vår syn på säkerhetspolitiken. Den är ganska kritiserad från många olika håll och av många olika företrädare för Moderata samlingspartiet. Henrik Landerholm, som ofta företräder partiet i försvarsdebatten, säger i en artikel: Att avvisa risken för ett angrepp mot Sverige vid sidan av en stormaktskonflikt, tror jag är en allvarlig felsyn och definitivt en kvarleva från det förra kalla kriget. Carl Bildt säger den 13 februari 1992, i den proposition som lade grunden till det försvarsbeslut som vi nu lever med, egentligen exakt samma sak som vi har sagt i vår proposition som nu presenteras: Planeringen inom totalförsvaret skall även fortsättningsvis utgå från ett militärt angrepp på Sverige eller att andra svåra säkerhetspolitiska påfrestningar skulle utgöra ett led i en vidare konflikt mellan stormakter. Har moderaterna den uppfattning som Henrik Landerholm ger till känna? Innebär det i så fall att Carl Bildt led av en allvarlig felsyn och att han "definitivt var en kvarleva från kalla kriget"? Det är vad vi ofta kallas för när vi hävdar exakt samma sak. Ett annat litet exempel. Vad är det för fel på anpassningsbar? Svårt kritiserat i vårt förslag. I samma försvarsbeslut som vi just nu lever med kan man läsa på sidan 41: Planering för långsiktiga förändringar av den säkerhetspolitiska miljön, planering för konflikter i kortare tidsperspektiv, osv. Alla människor vet att vi just nu lever i ett system med olika krigsduglighetskrav på olika förband. Men när vi talar om att något är anpassningsbart är det helt plötsligt någon sorts oseriöst inlägg i debatten. Jag tycker att det är konstigt, och det behöver nog klaras ut. En annan liten fråga skulle jag vilja ställa till Folkpartiet. Innan jag ställer frågan vill jag bara säga att jag blir litet ledsen, inte å mina vägnar, men å alla deras vägnar som varje dag, till skillnad från oss som sitter i ombonad miljö i Stockholm, Mellerud eller var det nu är, faktiskt riskerar sina liv för att göra tillvaron något litet drägligare för de människor i Bosnien som lever under så svåra förhållanden, när det sägs att vi i Sverige inte gör någonting alls, utan att vi bara låter det ske. Det tycker jag är djupt orättvist och kränkande mot om inte annat de människorna. Det jag har hört från Folkpartiet i den här frågan är egentligen inga andra lösningar än att man krävde att vapenembargot skulle upphävas. Jag vet inte allt om Bosnien, långt därifrån. Få vet kanske det. Men en sak vet jag säkert efter att ha farit omkring i Bosnien vid ett par tillfällen, och det är att inga mer vapen kommer att kunna lösa någonting alls i Bosnien. I övrigt tycker jag att många av de folkpartistiska förslagen har blivit tillgodosedda i den proposition som nu föreligger. Min fråga är därför enkel: Har Folkpartiet ändrat uppfattning, eller vad är det egentligen fråga om? Är det fel på vår proposition, eller har Folkpartiet ändrat sin uppfattning? Vi har nu en politik för en ny tid. Alternativen handlar ofta om att ängsligt se tillbaka till en svunnen tid. Men detta är ofruktbart. Det är dags för en reformering, och den nya försvarspropositionen ger oss en bra grund för detta.

Fru talman! Tiden lider, jag vill inte säga och vi med den. Eftersom jag harangerat försvarsministern för att han bistod oss med ett par minuters läsning ur den moderata säkerhetspolitiska rapporten får jag väl tacka också Britt Bohlin när hon läser Landerholms och Carl Bildts tal, om jag nu hörde rätt. Jag hör inte så bra. Eftersom försvarsministern och jag är överens om att vi skall umgås om detta i utskottet, får väl Britt Bohlin rätta sig därefter.
Fru talman! Det är svårt att säga emot det. Jag konstaterar bara att om vi lämnar rallarsvingarna åt sidan tror jag säkert att det går att umgås konstruktivt både i och utanför utskottet. Men det var viktigt att få klarhet i om moderaterna har ändrat uppfattning jämfört med förra försvarsbeslutet.
Fru talman! Det vore naturligtvis intressant att reflektera över motiven bakom den typ av rallarsvingar som förekom i anförandet nyss. Det handlade uppenbarligen inte om vad som har sagts i dagens debatt. Har Britt Bohlin fått för sig det, går det bra att läsa i protokollet efteråt vad som faktiskt har sagts. Jag har hittills inte sett Britt Bohlin i kammaren när Folkpartiet har diskuterat Bosnien, så det kanske också föranleder litet innantilläsning. Det är möjligt att det Folkpartiet har krävt finns tillgodosett i den här propositionen. Jag vill läsa innantill vad som står om fredsfrämjande verksamhet: Detta ställer krav på särskilda förberedelser. För att möjliggöra effektiva svenska bidrag krävs anpassning till internationell standard vad gäller metoder och materiel. Samarbete med andra länder om utbildning och övningar bör ske för att säkerställa effektiv samverkan i fredsfrämjande verksamhet. Det var faktiskt det enda vi från Folkpartiets sida begärde i Försvarsberedningen i våras. Skall jag tolka Britt Bohlins inlägg här i dag som att det vi har begärt nu är tillgodosett, då ser jag med stort intresse fram emot de slutsatser som socialdemokratin och regeringen kommer att dra av det man skriver i propositionen.
Fru talman! Jag tycker inte att jag förtjänar att det kallas rallarsvingar när jag stillsamt försöker fråga Folkpartiet: Vilken försvarspolitik har ni? Vi vet ganska mycket om vad Lennart Rohdin säger om säkerhetspolitiken, men vilken försvarspolitik driver ni? Någonstans i sista andetaget kan man ibland läsa om vikten av luftförsvar. Det jag försöker fråga om har att göra med att många delar av inriktningen i totalförsvaret och de avvägningar vi har gjort, enligt vad jag har begripit nu tillgodoser gamla folkpartistiska krav, t.ex. materiell förnyelse - möjligen med undantag från hur många värnpliktiga vi anser behöver grundutbildas. Då undrar jag bara: Är detta rätt uppfattat, eller har Folkpartiet i grunden ändrat sin försvarspolitik, inte sin säkerhetspolitik? När jag pratar om Bosnien gör jag det utifrån det Lennart Rohdin alldeles nyss sade i sitt anförande, där han återigen, precis som i förra veckan, anklagar Stockholm - jag tror det var så han uttryckte det - för att inte göra någonting medan folkmordet pågår i Bosnien. Jag tycker fortfarande att det inte är riktigt sant.
Fru talman! Det kan vara svårt att hålla ihop det som föregående talare har sagt. Det jag sade i torsdags och det jag sade i dag är att de nya demokratierna i Öst och Centraleuropa drar slutsatser av hur FN, OSSE och EU lyckas förhindra det angreppskrig och det folkmord som har ägt rum i Bosnien. Det handlar inte om de värdefulla humanitära och andra insatser som har gjorts när detta fruktansvärda ändå får pågå. Det är två helt olika saker. Det handlar om vilka slutsatser omvärlden för sin del drar för sin egen säkerhet inför framtiden. Britt Bohlin är naturligtvis fullt medveten om att motionstiden går ut nästa fredag när det gäller den proposition som nu ligger på bordet. Ett litet parti kanske får be om ursäkt för att vi inte hinner med i de ständiga förändringar som föreslås från regeringens och socialdemokratins sida i försvarsbesluten - allt fler frågor skjuts framåt. Men jag lovar att vi kommer med ett heltäckande svar från vår sida i den partimotion som vi lägger med anledning av propositionen. Vi brukar arbeta så i riksdagen.
Fru talman! För ett litet parti i synnerhet - jag vet inte mycket om det - måste det vara viktigt att ha god tid på sig och ha goda möjligheter att få ett bra underlag innan man bestämmer sig i sakfrågan. Av det skälet beklagar jag att inte Lennart Rohdin tillsammans med oss hade kunnat arbeta fram och ta del av ett sådant underlag i Försvarsberedningen. Nu har vi nästa möjlighet, två steg, i försvarsutskottet. Vi får ta vara på den möjligheten litet bättre från ömse håll.

Fru talman! I slutet av november 1990 besökte chefen för AMS riksdagens arbetsmarknadsutskott. Han var djupt bekymrad över de varselsiffror som då hade registrerats som de högsta någonsin. Det var den första signalen om att vi var på väg in i det arbetslöshetens stålbad som dåvarande finansministern Kjell Olof Feldt hade varnat för redan ett år tidigare. Arbetslösheten spred sig som en löpeld över landet. I två decennier hade Sverige förlorat konkurrenskraft jämfört med andra industriländer. Återkommande kostnadskriser hade mötts med devalveringar som dolde problemen för en tid. Vad som inte kunde döljas var att vi hela tiden blev fattigare. Räknat i inkomst per invånare halkade vi sedan 1970 ned från tredje till nittonde plats. Hösten 1992 brast den spekulationsbubbla som trots ett högt ränteläge hade byggts upp av en låneekonomi som gynnades av kombinationen inflation och skatteavdrag. Skatteomläggningen ett par år tidigare medförde att det blev ogynnsamt att låna och gynnsamt att spara. I stället för att låna till konsumtion och byggnation började hushållen betala av sina dyra lån. I spåren följde den finanskris som vi känner alltför väl. Den överhettade arbetsmarknad vi hade i slutet av 1980-talet föll ihop som en trasig ballong. Utvecklingen är dramatisk. När den borgerliga regeringen tillträdde i september 1991 förlorade varje dag 1 000 Det var nödvändigt att ta itu med de grundläggande problemen i ekonomin och på arbetsmarknaden. Så skedde också. När den nuvarande regeringen tillträdde för ett år sedan gick exportindustrin för fullt och investeringarna och produktionen ökade i en takt som vi inte hade upplevt på mycket mycket länge. Företagen såg ljust på framtiden. Det tillkom 1 000 jobb om dagen. Därmed har jag inte sagt att Sveriges ekonomiska problem var lösta - långt därifrån - men vi var på rätt väg. Fru talman! Det kan förefalla litet tjatigt att än en gång upprepa dessa väl kända förhållanden, men jag anser att det är nödvändigt av den enda anledningen att företrädare för den nuvarande regeringen är i full färd med att försöka skriva om historien. Det mest flagranta exemplet hittills tycker jag är årets regeringsförklaring. Härmed fortsätter socialdemokraterna den taktik som tillämpades under hela förra perioden. Enda undantaget var de prisöverenskommelser som träffades 1992, ett år efter den borgerliga regeringens tillträde. Den gången visade socialdemokraterna kurage och ansvarskänsla, men därefter inleddes ett ofruktbart och destruktivt nej-sägande. Hos väljarna skapades förväntningar om att allt skulle bli som det en gång var, något som givetvis förstärktes av de återställare som genomfördes förra hösten med stöd av Vänsterpartiet. Sedan dess har regeringen i många stycken fört en politik som går på tvärs mot vad dess väljare anser sig ha haft fog att se fram emot. Inte väntade alla de som demonstrerade på Mynttorget den 15 december 1993 att den socialdemokratiska regeringen skulle sänka ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen - inte till de 80 % som man demonstrerade emot, utan till 75 %! Inte heller väntade de sig urholkade pensioner, kraftiga skattehöjningar på vanliga inkomster eller att skatten på arbete skulle höjas med 36 miljarder kronor, motsvarande 150 000 arbetstillfällen. Inte väntade man sig att den totala arbetslösheten fortfarande skulle ligga bortåt 12 %. Det var en draksådd som regeringspartiet nu skördar. Men vi kommer alla att drabbas av konsekvenserna. Fru talman! Även om jag upprörs över regeringens återkommande försök att frånkänna den föra regeringen alla förtjänster och berömma sig själv för stordåd hindrar det mig inte att erkänna och känna tillfredsställelse över att många kurvor nu pekar rätt. Också den tidigare regeringen har ju anledning att räkna sig detta till godo. Är det någonting vi alla borde ha lärt oss är det att det är en mycket lång tidsrymd mellan ett statsrådstal eller ett riksdagsbeslut till dess att effekterna av ekonomin kan avläsas. Det är bara de finansiella marknaderna som reagerar sekundsnabbt. Industriinvesteringar och sysselsättning tar mycket längre tid på sig. Det finns en uppenbar fara i att ta kortsiktigt positiva siffror till intäkt för att blåsa faran över eller ge intryck av att problemen nu är lösta. Konjunkturinstitutets färska rapport visar på dilemmat. Industriinvesteringarna fortsätter i en hög takt. Industriproduktionen ökar. Sverige kommer återigen över det magiska 20-procentsstreck som utgör minimigränsen för att vi skall kunna kalla oss en industrination. Tillväxten ser ut att i år, då konjunkturen av allt att döma kulminerar, ha en takt som vi inte har sett sedan 1960-talet. Inflationen är fortsatt låg. Men tillskottet till arbetsmarknaden är mycket svagt. 1997 väntas den öppna arbetslösheten fortfarande ligga på 6,5 %. Inklusive AMS-åtgärder blir det 12 %. Länsarbetsnämnderna har redan börjat rapportera sin oro över det låga inflödet av nyanmälda platser. Vi är således långt ifrån målet att halvera arbetslösheten till sekelskiftet, dvs. samma mål som angavs i EU:s vitbok. Regeringen har berömt sig av att i EU driva arbetslöshetsfrågorna. I Essen antogs ett fempunktsprogram med sikte på bl.a. en effektivare arbetsmarknadspolitik, flexiblare arbetsrätt och lägre lönekostnader. I december, i Madrid, skall stats och regeringscheferna diskutera ett gemensamt program baserat på de nationella program som skulle ha tagits fram till den 1 oktober. Men ännu har den svenska regeringen inte presenterat sitt program. Kan Jan Bergqvist i dag tala om för kammaren när programmet kommer och om det kommer att omfatta alla fem punkterna i Essenprogrammet? Fru talman! Vi väntar nu på regeringens länge omtalade tillväxtproposition. Tidpunkten har flyttats fram, och det aviserades i går att den kanske inte kommer förrän i november. Detta är illavarslande och ännu ett vittnesbörd om regeringens beslutsvånda och vankelmod. Vad Sverige minst av allt behöver är mer av nja och vet-inte-politik. Den förra regeringen inledde omläggningen mot en politik för tillväxt, företagande och en väl fungerande arbetsmarknad. Det är på den vägen vi måste fortsätta. I dag inser de flesta att vi lever i en brytningstid som ställer mycket stora krav på vår förmåga att tänka i nya banor. Gamla tumregler gäller inte längre. Det är tidens tecken att årets nobelpris i ekonomi gick till amerikanen Robert E. Lucas för hans utveckling av teorin om rationella förväntningar. Den visar att kortsiktig politisk styrning, s.k. "fine tuning", inte fungerar. Medborgarna uppför sig inte så som många ekonomiska teorier och politiker förutsätter, utan anpassar sig till nya ekonomiska förutsättningar. Fru talman! Vi som inte är ekonomer av facket är kanske inte så överraskade av dessa rön, egentligen. För så är det ju. Väntar sig en strävsam företagare att han skall bli straffbeskattad om han är framgångsrik och vill investera i Sverige ser han sig kanske hellre om efter bekvämare och säkrare sätt att använda sina pengar. Väntar sig en arbetsgivare att det skall vara krångligt och dyrt att anställa gör han inte det. Väntar sig en ung människa att en lång och krävande utbildning inte skall ge en god löneutveckling utan enbart en studieskuld som skall betalas av till pensionsåldern känns kanske utbildningen inte lika angelägen. I Sverige måste vi anpassa oss till och ta vara på de förändrade förutsättningar som den globala utvecklingen erbjuder ekonomiskt, tekniskt och mänskligt. Vi måste skapa ett klimat för positiva förväntningar. Tillväxten måste komma i företagen. Det är där de nya arbetsplatserna skapas. Då räcker det inte att tala vackert om företagen. De måste få gynnsamma och stabila spelregler. Nya möjligheter måste tas till vara inom forskning, utveckling och teknikspridning. Utbildningsunderskottet måste utbildas bort, och kunskaps och kompetensnivån måste höjas målmedvetet och långsiktigt. Regelsystemen på arbetsmarknaden behöver förändras för att medge flexibilitet och anpassningsförmåga. En början vore att återställa förra höstens återställare. Det gäller också reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsmarknadspolitiken i snäv mening behöver stramas upp och effektiviseras. Skattepolitiken är central. Skatterna på investering och arbete är i dag så höga att de motverkar investeringar och arbete. I dag frågar man sig om socialdemokraterna ens orkar med att föreslå ett riskkapitalavdrag. Kommun och landstingsanställda skulle kunna får en alternativ arbetsmarknad och bättre möjligheter till eget företagande om den offentliga sektorn öppnades för konkurrens. Det skulle också ge en bättre kommunal ekonomi. Saneringen av statens finanser måste ske genom effektiviseringar och besparingar, inte genom skattehöjningar. Samarbetet med EU måste ske helhjärtat och med tydliga och bestämda mål. Nu, fru talman, duger det inte längre med nostalgi och återställare, utan vi måste ta oss ur det förgångnas bojor och målmedvetet föra en politik för framtiden.

Fru talman! Sviterna efter 80-talet har varit och är kännbara för Sverige och svenska folket. 1990-talet präglas av ett ekonomiskt vårdarbete för att bota baksmällan efter 1980-talet, som ledde till finanskris, låg investeringstakt i näringslivet och hög arbetslöshet. Sakta men säkert pekar nu ekonomins kurvor åt rätt håll. Det har skett väsentliga förbättringar i svensk ekonomi. Under detta år blir tillväxten väsentligt högre än vad som tidigare beräknats. Den svenska kronan har stärkts kraftigt jämfört med i våras. Räntorna har fallit. Räntemarginalen gentemot Tyskland, som den 20 april uppgick till 457 punkter för femåriga obligationslån, är nu nere i ca 280 punkter. Färdriktningen är tydlig, men vi har ännu inte nått målet. Vi känner oss nu också övertygade om att statsskuldens andel av bruttonationalprodukten verkligen skall stabiliseras under 1996. Det finns t.o.m. ett visst hopp att det etappmålet skall kunna överträffas och nås tidigare. Det som en del ansåg vara ett för djärvt mål för 1998 kan faktiskt infrias tidigare. Arbetet med att ge Sverige starkare finanser är på god väg att lyckas, till glädje för alla och envar som bor i detta land. Bedömningar av lånebehovet visar att staten i år kan låna i storleksordningen 50 miljarder kronor mindre än 1994, eller mindre än tre fjärdedelar av vad vi behövde låna under fjolåret. Utomstående bedömare har dessutom gjort prognosen att Sverige med fasthet i den ekonomiska politiken år 1997 inte behöver nettolåna en enda krona inom landet. Den här utvecklingen har inte kommit till stånd av en slump. I avgörande utsträckning påverkas utvecklingen av beslut som fattats i den här kammaren. Förtjänsten skall naturligtvis inte enbart tillskrivas de politiska beslut som Centern och Socialdemokraterna kommit överens om. I ärlighetens namn måste vi erkänna att den gynnsamma utvecklingen i den svenska ekonomin i år i väsentliga avseenden kan förklaras av beslut som fattades före 1994 års val. Faktum kvarstår dock att överenskommelsen mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna i våras skapade politisk stabilitet och helt nya förutsättningar för Sverige. Vänstersvängens tid är förhoppningsvis ett minne blott. Handslaget mellan centerpartiet och regeringen har haft, har och kommer att få en avgörande betydelse för Sveriges möjligheter att återskapa sunda statsfinanser och en fast grund för framtida välfärdspolitik. Nu har också den s.k. marknaden upptäckt vad den politiska stabiliteten betyder. Om en nation saknar politisk stabilitet och förmåga att fatta nödvändiga politiska beslut kan man inte påräkna marknadens förtroende. Nu har dess bättre förtroendet för Sverige och svensk ekonomi stärkts. Det ger lägre räntor och en starkare krona. De som i våras hävdade att kompletteringspropositionens bild att Sveriges ekonomiska framtid byggde på glädjekalkyler har i dag anledning att besinna sig. Vi vet visserligen att framtiden kommer att erbjuda nya svårigheter och problem. Den stora statsskulden som vi, även med dagens gynnsamma utveckling, har att leva med under flera år framåt gör oss sårbara. Varje gång som osäkerheten om stabiliteten på den internationella valutamarknaden växer drabbas Sverige negativt genom höjda räntor och svagare valuta. Trots en mycket ljusare bild i dag än för bara några månader sedan är inte faran över för svensk ekonomi. Men det förefaller tyvärr som om en del lever i en illusion; en illusion om att det finns en politik som ingenting kostar och att det går att lösa problem genom att dela ut mer pengar trots att pengarna inte finns. Förslagen från enskilda debattörer och intresseorganistationer om att höja ersättningarna i trygghetssystemen är fel signaler i fel tid. Det är också att lura människorna. Tro inte på dem som påstår sig ha en lösning som ingenting kostar eller som bara drabbar ett fåtal välbeställda. Det receptet existerar inte. Medicinen för att få Sveriges ekonomi i balans är besk, men helt nödvändig att svälja. För att långsiktigt kunna slå vakt om den svenska välfärdspolitiken är det nödvändigt att skapa balans mellan utgifter och inkomster. En del verkar ännu inte ha förstått denna enkla sanning. Det är som om vissa har en helt egen ekonomisk teori, där balans mellan vad vi producerar och vad vi tillåter oss konsumera inte behövs. Den orimliga teorin appliceras både på budgetsaneringen och lönebildningen. Inget kan vara farligare än att dagdrömma sig tillbaka till den tid då riksdag och regering agerade alla goda gåvors givare. Knappt har Sverige fått upp ena foten på fast mark förrän kraven på inhiberade besparingar reses. Dessa krav måste med kraft tillbakavisas. Vi kan nu konstatera att åtstramningen i statsfinanserna inte med automatik leder till sänkt aktivitetsnivå i ekonomin. Uppgifterna om utvecklingen under första halvåret i år visar i stället att det är när tilltron växer till att politiken leder till balans i statsfinanserna som det skapas förutsättningar för bättre tillväxt. Det är en viktig lärdom inför framtiden. Vi har nu en tillväxttakt som vi inte haft sedan 1984. Då var emellertid tillväxten till stor del orsakad av offentlig expansion. Nu är den i stället näringslivsbaserad och exportledd. Tillväxten förenas också med låg inflation. I höstrapporten från Konjunkturinstitutet redovisas en kraftig tillväxt i ekonomin för första halvåret 1995 och första halvåret 1996. Den uppskattas för året till nästan 4 % . Produktionstillväxten i industrin beräknas till 11 % och de fasta investeringarna beräknas både i år och 1996 öka med omkring 10 %. För 1997 blir dock talen väsentligt mindre. Riksdagen måste därför samla sig till beslut om sådana åtgärder som kan skapa en långsiktigt hög och hållbar tillväxt i Även om ekonomin i dag visar på många positiva sidor kan vi inte vara helt nöjda med utvecklingen. När det gäller arbetslösheten, antalet nya företag och nya jobb som tillskapas och när det gäller lönebildninen finns det tvärtom skäl till oro. Stora anspråk måste därför resas på framtidens politik. Först och främst gäller det bibehållen och förstärkt tilltro till saneringen av statsfinanserna. Flerårigt utgiftstak och förbättrad budgetdisciplin är några viktiga steg. Dessutom behövs åtgärder som ger oss fler företag och fler företagare. Det är bara den vägen vi kan gå för att kunna minska arbetslösheten. Svensk företagsamhet måste få svängrum. Vi måste frigöra viljan till företagande hos hela svenska folket. Vi måste stimulera investeringsviljan hos företagarna med bl.a. bättre tillgång till riskkapital. För att stimulera nyföretagandet återinförs kvittningsrätten. Genom Centerns medverkan skall också riskkapitalavdrag införas. Vidare måste arbetsrätten reformeras och moderniseras, men inte deformeras. Kompetensutveckling och fler platser i den högre utbildningen måste bli centrala inslag i en politik för tillväxt. Det är inte med lägre löner, med sämre kompetens och ökade klyftor som Sverige skall vinna konkurrenskraft internationellt utan genom ökad kompetens, fler företag, större investeringar och en god produktivitet. Vad vi nu behöver är ett batteri av tillväxtfrämjande åtgärder. Det är helt nödvändigt för att bibehålla en hög tillväxt i svensk ekonomi, pressa ner arbetslösheten och skapa nya jobb. Inte minst inom miljöområdet finns goda möjligheter till tillväxt, både vad gäller teknikutveckling, nya jobb och ökad konkurrenskraft genom miljövänliga produkter och produktionsmetoder. Fru talman! Centern har ambitionen att fortsätta att vara en konstruktiv politisk kraft i det parlamentariska arbetet för att skapa en bättre ekonomisk utveckling i landet. Vi låter oss inte frestas till en politik som strör grus i maskineriet, att springa bort från ansvaret och i stället söka en position som ger lättköpta röster i nästa val. Vi är beredda att ta ansvar här och nu. En del ledarskribenter har den senaste tiden efterlyst mer opposition och därmed mer konfrontation. Men, fru talman, Sverige behöver inte mer av konfrontation utan mer av samarbete och samförstånd. Från Centerns sida har vi ambitionen att medverka till att Sveriges ekonomi kommer på fast mark. Vi har konkreta förslag till politiska åtgärder som vi steg för steg vill se förverkligade.

Fru talman! För ett år sedan sade den nytillträdde statsministern här i kammaren att den nya regeringen nu skulle lägga om politiken så att arbetslösheten skulle sjunka. Sedan dess har det från regeringshåll blivit allt tystare och tystare om arbetslösheten. I regeringsförklaringen alldeles nyligen sade samme Ingvar Carlsson att nu, ett år senare, skulle man ta itu med tillväxten. Arbetslösheten skulle pressas ner tiondel för tiondel, sade han. Det lät möjligen bra. Men tyvärr stämmer det inte alls med verkligheten. I verkligheten leder politiken till att arbetslösheten pressas upp tiondel för tiondel. För varje ny prognos som har kommit har arbetslösheten fastnat på en allt högre nivå. I våras sade Konjunkturinstitutet att den öppna arbetslösheten i år skulle var 7,4 %. Nu är dess prognos en tiondel högre. För ett år sedan trodde samma KI att den totala arbetslösheten nästa år, 1996, skulle vara nästan 11 %, 10,9 %. Den prognosen har man nu skrivit upp med hela tio tiondelar, till nästan 12 %. Det betyder att arbetslösheten har pressats upp med en tiondel per månad enligt dessa prognoser. Nu ökar varslen, nu minskar antalet lediga platser, nu ökar också konkurserna och nyföretagandet sjunker dramatiskt. De nya företag som skall ge oss de nya jobben blir allt färre. Tystnaden om arbetslösheten och misslyckandet med jobben bidrar till politikerförakt och framgång för populism. För detta har Socialdemokraterna ett mycket stort ansvar. Det är en så uppenbar skillnad mellan det som man nu gör, det som nu händer och vad som sades från socialdemokratiskt håll och vad som föreslogs under oppositionstiden och i valrörelsen. Missnöjet växer, och det är begripligt. Jag kan ta ett enda nytt exempel. Den socialdemokratiska kommunledningen i Norrköping har just varslat 500 personer om uppsägning. Samme kommunalråd skrev före valet på ett papper där han sade, att om det blir s-ledning i kommunen kommer inte en enda person att sägas upp. Det är inte så konstigt att folk blir arga. Socialdemokraterna tycks heller inte kunna hantera denna ilska. Fru talman! Socialdemokraterna gör anspråk på att kunna leda landet. Men det vi nu bevittnar visar att de inte ens kan leda sitt eget parti. Det liknar mest av allt en hönsgård där olika personer sprätter åt olika håll. Socialdemokraterna tycks vara internt oense om nästan allting i den ekonomiska politiken, och då blir det ingen fast kurs åt rätt håll. Man är oense om skattepolitiken, skatteväxling, EMU, arbetsrätt, miljöpolitik, arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringarna, kommunerna och energipolitiken. Olika tankar har ventilerats och förkastas i snabb takt under sommaren. Jag vill fråga Jan Bergqvist, som företräder regeringssidan här i dag: Kan han ge något enda exempel, ett enda exempel, på en ekonomisk-politisk åtgärd som Socialdemokraterna är eniga om? Finansministern har inte behagat anmäla sig till dagens debatt. Jag missunnar på intet sätt Göran Persson vare sig ledighet eller annat. Det var faktiskt så att räntorna sjönk mest när finansministern var ledig i somras. Han kanske rent av skall vara ledig litet oftare. Jag vill inte heller missunna honom glädjen över KI:s tillväxtprognos på 4 %. Ingvar Carlsson var för sin del uppenbart nöjd med de 4 procenten att han glömde att detta bara pågår i ett enda år. Redan nästa år halveras tillväxttakten, och sedan sjunker den ännu mer, om man skall tro Konjunkturinstitutet. Och arbetslösheten förblir katastrofalt hög. Jag vill dröja något vid 4 % tillväxt. För nästan två år sedan skrev jag en artikel tillsammans med Lars Leijonborg med rubriken 4 % tillväxt räddar jobben. Det ansågs då vara rent önsketänkande. Men sanningen är att det är den sortens utvecklingstakt som krävs om vi skall knäcka massarbetslösheten. Det var ett antal punkter som krävdes för att vi skall kunna nå en så snabb utveckling under flera år. Några är uppfyllda, men andra återstår. Det är de återstående punkterna som regeringens kommande tillväxtproposition och inriktningen av den ekonomiska politiken borde handla. Det bärande temat för de punkterna är att se och utnyttja möjligheter till en dynamisk utveckling, att ge luft och näring åt de välståndsbildande krafterna. Detta är särskilt viktigt för dem som likt oss i Folkpartiet har ett socialt ansvar och vill måna om att ekonomin blir så stark att välfärdspolitik framöver kan handla om någonting annat än nedskärningar. Några punkter är uppfyllda. GATT överenskommelser, EU-medlemskap för Sverige, pensionsreform och en ökad politisk stabilitet. Det senare handlar, trots vad Per-Ola Eriksson sade, betydligt mindre om Centerpartiets medverkan i den ekonomiska politiken än om det faktum att alla riksdagens partier i dag, med det ganska ointressanta undantaget Vänsterpartiet, sluter upp bakom målet för budgetsanering. Vi har olika åsikter om blandningen mellan skatter och besparingar, och några av oss vill göra mer och gå snabbare fram. Men framför allt finns i dag, med det ointressanta undantaget Vänsterpartiet, inget parti som är en så kategorisk och opportunistisk nej-sägare som den socialdemokratiska oppositionen var på sin tid. Denna uppslutning har minskat osäkerheten om Sverige som nation - hela nationen, inte bara halva - faktiskt inser problemen och är beredd att ta itu med dem. Detta betalar sig i något lägre räntor. Men mycket saknas, och därför ser också prognoserna ganska dystra ut för framtiden. Satsning på forskning och utveckling, kompetensutveckling och utbildning av arbetskraft saknas. Alla talar väl om behovet av utbildning och kompetens, men det görs för litet. I fråga om t.ex. IT, informationstekniken, har takten för utbildning, utveckling och användning dämpats högst avsevärt efter det att den borgerliga regeringen satte fart på arbetet. När det gäller lägre räntor har vi mycket långt kvar. Nya grepp inom näringspolitiken, som vi också efterlyste för att underlätta utvecklingen från idé till produktion, saknas. En del steg har i stället tagits i fel riktning. Insatser för en flexiblare arbetsmarknad saknas också. Även där har utvecklingen vridits tillbaka till mer stelhet. Ett område till som behöver diskuteras är statens roll och den offentliga sektorns omfattning. I regeringens program är det även efter flera år 63 % av BNP som slussas genom stat och kommun. Utgiftskvoten är 63 %. Detta är för mycket. Det går inte att få en uthållig dynamisk tillväxtprocess som ger medborgarna högre levnadsstandard om man alltid skall ta in så mycket pengar i skatt att det blir budgetbalans vid 63 % utgiftskvot. För att få ner den andelen och ge större utrymme åt människors egna beslut, egna initiativ och eget ansvar duger det inte att gå fram med osthyveln och reducera överallt. Man måste bestämma sig för vad som är viktigt och vad som är något mindre viktigt. Det handlar ingalunda om någon återgång till nattväktarstaten eller så, utan det handlar om politiska värderingar. Regeringen tycks sakna sådana. Vill man ha en positiv utveckling måste faktiskt skatter och andra regler uppmuntra den som vågar ta risker, den som vågar ta egna initiativ och eget ansvar. I dag är det inte så, och det är denna brist i den socialdemokratiska framtidsinriktningen som är så fatal för Sverige. Utan en sådan inriktning kommer det att vara omöjligt att knäcka massarbetslösheten. Det kanske går att få budgetbalans i någon kameral mening - att plus och minus går ihop - men det skulle bli en budgetbalans på en alldeles för låg aktivitetsnivå, för låg sysselsättning och för hög arbetslöshet. Fru talman! Jag vill till slut ta upp en mer aktuell ekonomisk fråga som jag hoppas kunna få ett svar på, nämligen EMU, det ekonomiska och monetära samarbetet. Finansministern har förklarat ett antal gånger att han för sin del har tagit ställning. Han är för detta samarbete. Jag vill veta vad finansutskottets ordförande anser. Svarar Jan Bergqvist ja, nej eller vet inte på frågan om svenskt deltagande i EMU? Folkpartiet är för ett deltagande, och det hoppas jag alla vet. Innan Sverige går med i detta är det viktigt att vi har ordentlig ordning på vår ekonomi. Vi skall inte försöka med några överfiffiga tolkningar av konvergensregler eller annat. Vi måste vara helt säkra på att svensk ekonomi är i sådan balans att fördelarna faktiskt infinner sig. Detta kräver det jag räknade upp tidigare, men kanske framför allt en betydligt större flexibilitet i hela ekonomin i fråga om konkurrenstryck och i fråga om ett bra funktionssätt för arbetsmarknaden. Svarar Jan Bergqvist ja, nej eller vet inte på frågan om svenskt deltagande i EMU?